Fru talman! Riksskatteverket, RSV, har utrett om en regionalisering av skattesförvaltningen kunde vara en lämplig effektiviseringsåtgärd. Riksskatteverket har i maj 1997 till regeringen överlämnat ett förslag till ny regionindelning för skatteförvaltningen. Kristdemokraterna anser att en ändrad myndighetsindelning innebär en besparing inom ledning och administration samt förbättrar förutsättningarna för en effektiv samverkan mellan skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. Den av regeringen föreslagna indelningen överensstämmer med den som gäller för kronofogdemyndigheterna utom såvitt gäller Hallands län. Regeringen föreslår att Halland delas upp mellan grannlänen i norr och söder. Kristdemokraterna har tillsammans med andra partier talat för att Halland inte skall delas utan behållas som en helhet. Vi har i utskottet fått majoritet för denna linje. Det är intressant att Centern och Vänsterpartiet kritiserar Miljöpartiet i dagens debatt. Jag tycker att det är en mycket märklig kritik. Det är ju glädjande att ett parti kan ändra sig före ett beslut. Det är mycket värre när ett parti ångrar sig efter att ett beslut är fattat. Skatteutskottets betänkande innebär att regeringen får i uppdrag att avgöra vilken region Hallands skatteorganisation skall föras till. För egen del ser jag två alternativ: antingen Kronobergs, Kalmar och Blekinge län eller Östergötlands och Jönköpings län. Nu får vi ser vad regeringen kommer fram till. Fru talman! Det är ett problem att inte samtliga skattepliktiga inkomster och reavinster som skall deklareras i Sverige verkligen redovisas i deklarationerna. Det är viktigt att skattemyndigheterna för att komma åt skattefusk har effektiva kontrollmöjligheter som är avvägda mot rimliga rättssäkerhetsgarantier. Kristdemokraterna föreslår att 200 miljoner kronor per år avsätts till skatteförvaltningen för en förstärkt skattekontroll. Det handlar dels om att öka beskattningseffektiviteten, dvs. förhållandet mellan debiterad skatt och rätt skatt, dels om uppbördseffektiviteten, dvs. förhållandet mellan debiterad skatt och faktiskt skatt. Erfarenheterna visar att detta anslag ger i storleksordningen sex gånger så mycket tillbaka. Kristdemokraterna räknar således med att skatteintäkterna ökar med 1 200 miljoner kronor per år om detta förslag genomförs. Fru talman! Riksdagen beslutade 1995 om ett besparingsprogram för Tullverket med 288 miljoner under perioden 1995/96-1998. Den nya organisationen skulle enligt förutsättningarna omfatta 2 450 årsarbetskrafter, vilket inneburit att personalstyrkan minskat med ca 820 personer. 1994/95:SkU23 att effekterna för kontrollverksamheten och tullverksamheten i övrigt skulle bli föremål för en skyndsam utvärdering. Regeringen har varit mycket senfärdig när det gäller att skriva direktiv till utredningen och tillsätta densamma. Flera gånger har tidpunkten för när utvärderingen skulle kunna vara klar flyttats fram. Det senaste beskedet ges i budgetpropositionen, och där skriver regeringen att utvärderingen beräknas vara avslutad under hösten 1997. Det skall alltså vara en skyndsam utvärdering - två år senare! Utvärderingen skall bl.a. behandla frågan om Tullverket dimensionerades rätt i ljuset av medlemskapet i EU. Regeringen säger sig därför inte se någon anledning "att föregå resultatet av utvärderingen". Kristdemokraterna anser att det är anmärkningsvärt att regeringen har förhalat utredningen angående besparingarna inom Tullverket. Det verkar som om regeringen medvetet skjutit upp tidpunkten för utvärderingen för att inte behöva ta ställning till frågan om mer resurser till Tullverket i budgeten för år 1997 eller för 1998. Kristdemokraterna röstade emot den kraftiga neddragningen och föreslog att Tullverket skulle få ytterligare 100 miljoner kronor per år, vilket motsvarar ca 300 årsarbetskrafter. Det skulle möjliggöra återanställning av en del av de 450 tulltjänstemän som i dag går arbetslösa med a-kassa. De kostar staten pengar, så det vore en lönsam affär för staten att återanställa dem. De ökade resurserna skall användas till att förstärka kontrollen av illegal införsel av bl.a. narkotika, vapen, sprit, tobak och övriga punktskattepliktiga varor. Socialdemokraterna och Miljöpartiet, gjorde bedömningen att det kraftiga besparingsprogrammet inte skulle påverka nivån på kontrollverksamheten negativt. Men den bedömningen höll inte. Enligt uppgifter från Tullverket har smugglingen av sprit och andra alkoholdrycker tilltagit mycket kraftigt under de senaste åren. Vidare är smugglingen av cigaretter och mineraloljor ett stort problem. Det framstår tydligt att lagstiftningen beträffande införsel av punktskattepliktiga varor är tämligen tandlös. Det måste bli möjligt att beslagta och skatteförverka varor. Enbart böter räcker uppenbarligen inte för att man skall kunna hejda smugglingen. Riksdagen har höjt skatten på alkohol och tobak flera gånger de senaste åren av folkhälsoskäl och statsfinansiella skäl. Men för att inte skattehöjningarna skall bli ett slag i luften måste ytterligare insatser göras för att bekämpa smuggling av alkohol och tobak. I annat fall kommer statens skatteinkomster att minska. Finansministern har i något sammanhang sagt att det inte kan bli tal om att minska skatterna på alkohol och tobak. Han har sagt att en ökad kontroll skall föredras i kampen mot smugglingen. Men när kommer resurserna för att klara av denna ambition? Nu räknar Finansdepartementet med att inkomsterna av tobaksskatten kommer att minska med 900 miljoner kronor jämfört med budgeten för 1997 och med 500 miljoner jämfört med budgeten för 1998. Det är inte svårt att se att detta till stor del beror på ökad smuggling. Regeringen verkar inte inse sambandet mellan höga punktskatter och motivet för smugglare att tjäna mer pengar. Kristdemokraterna anser att de höga skatterna på alkohol och tobak måste kompletteras med ökade resurser till Tullverkets och polisväsendets kontrollverksamhet. Det räcker inte med utskottsmajoritetens skrivningar om rationaliseringar och organisationsförändringar för att få fram mer resurser. Fru talman! Inom Europeiska unionen pågår ett arbete med en ny version av Neapelkonventionen. Syftet med Neapelkonventionen är att kompensera bortfallet av kontroller vid de inre gränserna genom gränsöverskridande tullsamarbete. De särskilda samarbetsformer som skall kunna användas mellan medlemsstaterna för att bekämpa smuggling av narkotika och andra förbjudna varor är: Jag anser att Sverige skall skriva under denna konvention. Den främsta orsaken till de problem som finns inom Tullverket har att göra med den alltför stora neddragningen av resurser som riksdagen har beslutat om. Utredarna och beslutsfattarna överskattade möjligheten att minska Tullverkets resurser samtidigt som man underskattade de resursbehov som EU medlemskapets olika förändringar förde med sig. De problem som nu finns är i princip inte andra än de som redan hösten 1994 gick att förutse. Regeringen kan inte längre gömma sig bakom utvärderingen av Tullverkets resurser, som skall vara klar under hösten 1997, dvs. efter det att regeringen lagt fram budgetförslaget för år 1998. Kristdemokraterna accepterar inte resursbristen hos Tullverket, utan vi vidhåller vår uppfattning att anslaget bör ökas med 100 miljoner, vilket motsvarar 300 heltidstjänster. Det anslag för 1998 som utskottets majoritet har stannat för har således inget stöd av Fru talman! Jag står bakom samtliga kristdemokratiska reservationer till betänkandet men yrkar bifall endast till reservationerna 3 och 6.

Fru talman! Jag blev bara litet konfunderad när jag hörde Michael Stjernström undra om inte regeringen ser sambandet mellan höjningarna av skatten, de minskade intäkterna och den ökade smugglingen. Min fråga blir då: Var kristdemokraterna emot höjningen av tobaksskatten och för den delen också alkoholskatten? Det låter på Michael Stjernström som om man sade nej till höjningen av tobaksskatten fr.o.m. den 1 augusti. Var det så?
Fru talman! Så fel kan inte Per Rosengren ha hört. Jag återgav det finansministern har sagt: Det kan inte bli tal om att sänka skatterna på alkohol och tobak, men vi måste bekämpa smugglingen med ökade kontrollinsatser. Det är en uppfattning som jag delar. För att polisen och tullen i realiteten skall ha möjligheten att öka kontrollinsatserna vid smuggling av narkotika, alkohol, m.m. måste de få de ekonomiska resurserna. Men där brister det i dag. Därför vill vi öka resurserna till tullen. Vi delar alltså inte uppfattningen, det tror jag inte att Per Rosengren trodde heller, att man skall sänka skatten på alkohol och tobak.
Fru talman! Hur skall man tolka det som Michael Stjernström sade när han anklagade regeringen och andra för att man inte ser sambandet mellan skattehöjning och ökad smuggling? Vi kan läsa protokollet gemensamt i morgon så skall vi nog se att det var så Michael Stjernström sade. Så kan man inte säga om man samtidigt accepterar den kraftiga höjningen av tobaksskatten som skedde den 1 augusti. Det var bara den meningen som fick mig att studsa till litet grand. Det verkar litet inkonsekvent. Men då har vi fått utrett att ni inte ser sambandet mellan ökad smuggling och den höjda skatten. Ni tror att vi, med nuvarande EU-regler och med de fria passager som finns, fixar detta med ökad kontroll. Jag tror inte att det enbart förhåller sig på det sättet. Man måste nog vidta vissa andra åtgärder också.
Fru talman! Det finns självklart ett samband. Om man ökar skatterna på alkohol och tobak ökar själva motivet för smugglare att, som har skett, flytta sig från narkotikabranschen till alkohol och tobak. Då måste självfallet samhället svara mot detta med ökade kontrollinsatser. Annars blir det en lönsam svartmarknad, och det kan vi inte acceptera.

Fru talman! Som redan har framgått handlar det här ärendet, SkU1, Anslag till skatteförvaltningen och Tullverket, förutom om just anslagen till skatteförvaltningen och Tullverket också om de lagstiftningsåtgärder som behövs för att slå ihop de olika skattemyndigheterna i Västra Götalands län till en myndighet. Dessutom redovisas den avsikt regeringen har att genomföra en ny regionindelning för skattemyndigheterna. Förslaget är att antalet skattemyndigheter, som för närvarande är 23 - i princip en myndighet i varje län - skall reduceras till 10. Till betänkandet är fogat elva reservationer och fem särskilda yttranden. Jag skall återkomma till dem. Fru talman! Låt mig först säga att utskottet är enigt om att tillstyrka regeringens förslag beträffande de lagstiftningsåtgärder som behövs för att slå ihop de olika skattemyndigheterna i Västra Götalands län till en myndighet. När det sedan gäller anslag inom utgiftsområde 3 Skatteförvaltning och uppbörd anför Folkpartiet i reservation 1 att 50 miljoner kronor från anslagssparandet under 1998 skall få användas av skattemyndigheterna för ytterligare insatser mot skattefusk. Utskottet har i sitt yttrande till finansutskottet, vilket jag vill åberopa, beträffande ramen för utgiftsområdet framfört att bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten och skattefusk är av central betydelse och att det är oerhört angeläget att skatteförvaltningen i det här fallet har tillräckliga resurser för det arbetet. Utskottets mening är därför att det föreslagna ramanslaget för Riksskatteverket, skattemyndigheterna och Tullverket är väl avvägt för att tillgodose det behovet, varför jag yrkar avslag på reservation 1. Vad sedan gäller skattemyndigheternas framtida resurser så sammanfaller utskottsmajoritetens uppfattning med regeringens beräkningar beträffande storleken på anslaget till skattemyndigheterna under de närmaste åren efter 1998, varför det saknas anledning att nu ändra inställning. Jag yrkar därför avslag på reservationerna 2 och 3 av Folkpartiet och Kristdemokraterna. I budgetpropositionen redovisar regeringen sin avsikt att genomföra en ny regionindelning för skatteförvaltningen med betydligt färre och större myndigheter, vilket har framgått av tidigare inlägg. Låt mig, fru talman, erinra om att riksdagen i december 1996 efter förslag i budgetpropositionen för 1997 beslutade om en ny regionindelning för kronofogdemyndigheterna. När det nu gäller skattemyndighetens regionala indelning är det enligt min mening följdriktigt att göra detsamma med den så att nödvändiga effektiviseringar och besparingar kan åstadkommas. Erfarenheterna av försök som gjorts inom skatteförvaltningen och erfarenheterna av den s.k. ordnade samverkan mellan kronofogdemyndigheter visar att det inte går att komma särskilt långt på den vägen om inte indelningen på regional nivå ändras. Ett bibehållande av den nuvarande indelningen skulle, i förening med beslutade besparingskrav, framför allt drabba kontrollverksamheten, som är den del av skattemyndigheternas verksamhet där det finns möjlighet att i viss utsträckning välja ambitionsnivå. Därmed skulle den eftersträvade satsningen på kraftfullare bekämpning av skatteundandragande och ekonomisk brottslighet förlora i kraft. I denna fråga förenar sig Moderata samlingspartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet i en gemensam reservation, nr 4. Man motsätter sig att denna regionalisering genomförs.

Som jag redan har sagt visar erfarenheterna att det syftet bäst uppnås genom en geografisk omorganisation där antalet myndigheter minskas och myndigheternas ansvar utökas till större regioner. Genom detta skapas utrymme för att på olika sätt förbättra den operativa verksamheten inom de ramar som gäller för förvaltningens totala kostnader. En ny regionindelning innebär också att resurser frigörs för att inrätta sådana skattebrottsenheter som föreslås i proposition 10, som vi skall behandla senare. Fru talman! Någon anledning att dröja med ett beslut om en ny regionindelning för skattemyndigheterna på grund av att andra regionala samhällsfunktioner är föremål för utvärdering och utredning föreligger, enligt utskottets mening, inte. Utskottet ställer sig i stället i princip bakom tanken att fr.o.m. den 1 januari 1999 minska antalet skattemyndigheter till tio, så att varje region får samma geografiska indelning som motsvarande kronofogdemyndighet. Mot den här bakgrunden yrkar jag avslag på reservation 4. Fru talman! Jag går sedan över till sätesorterna för de nya skattemyndigheterna utom Västra Götalands län. Det fanns ett stort antal motioner att behandla i utskottet med olika förslag på sätesorter beroende på vilken landsända motionären representerade. Detta har dock resulterat i endast en reservation, nämligen från Folkpartiet. I reservationen föreslår man beträffande Jämtlands och Västernorrlands län att i stället för regeringens förslag Östersund att Härnösand skall utgöra sätesort för regionen. Vidare föreslår man att Karlstad skall vara sätesort för Värmlands och Örebro län i stället för Örebro som regeringen föreslår. Utskottet anser, i likhet med regeringen, att valet av sätesort för de nya myndigheterna bör bestämmas huvudsakligen med ledning av den verksamhetsmässiga tyngdpunkten på det geografiska läget inom respektive region samt också tillgången på kommunikationer. I den bakomliggande bedömningen ligger också en strävan efter en inomregional balans, vilket i några fall har lett till att man bör välja en annan ort än den där den regionala kronofogdemyndigheten har sitt säte. När det gäller Östersund delar utskottet regeringens bedömning att de regionalpolitiska skälen är avgörande för en lokalisering dit av en skattemyndighet. Samma skäl ligger till grund för valet av Örebro som sätesort för Skattemyndigheten för Värmlands och Örebro län. Med detta yrkar jag avslag på reservation 5. Låt mig, fru talman, beträffande sätesort för nya Västra Götalands län säga att utskottet är enigt om valet av Göteborg som sätesort för den sammanslagna skattemyndigheten. I annat sammanhang, vilket har påpekats i föregående tal, har Mariestad framställts som sätesort. Jag vill med anledning av det framhålla vad utskottet har sagt i betänkandet beträffande den inomregionala balansen, nämligen att den lämpligen bör tillgodoses genom att lokalisera annan verksamhet inom skatteförvaltningen till Mariestad. Utskottet förutsätter att regeringen fullföljer de intentioner som redovisas i propositionen och som utskottet anfört i betänkandet. När det gäller frågan om till vilken region som Hallands län skall föras, och därmed också sätesorten för Halland, är det väl ingen större hemlighet - vilket har framgått av Kenneryds anförande - att denna fråga har varit föremål för en intensiv diskussion i utskottet. Utskottet har insett att det är svårt att finna en lösning som i alla avseenden är helt tillfredsställande. Utskottet har dock stannat vid att ge regeringen till känna att skatteförvaltningen och kronofogdemyndigheten i Hallands län inte skall delas och överlåter till regeringen att avgöra till vilken region myndigheten skall föras. I reservation 6 av Kristdemokraterna tas Tullens framtida resurser och resursanvändningen upp. Man menar att Tullens resurser måste förstärkas för att Tullen skall kunna säkerställa gränskontroller. I reservationen anförs bl.a. att landet på grund av bristande resurser har öppnats för olika former av kriminalitet, att det är en oacceptabel kontrollsituation vid landets internationella flygplatser och att kontrollbehovet vid våra svenska hamnar ökar. Av dessa skäl yrkar Kristdemokraterna på ytterligare 300 tjänster inom Tullen och att 100 miljoner kronor utöver vad regeringen anslagit avsätts till Tullverket för vart och ett av de kommande budgetåren. Detta i sig skulle förtjäna ytterligare kommentarer, men jag avstår från det. Utskottet instämmer i uppfattningen som framkommer i reservationen att tullsituationen påtagligt har förändrats sedan Sveriges inträde i EU. Själva inträdet innebar ju bl.a. en helt ny situation vid inre gräns. Utskottet är också överens med reservanten om att Tullen bör bedriva sin kontrollverksamhet så effektivt som möjligt så att våra gränser skyddas mot illegal införsel av narkotika och andra farliga varor. Detta är också en högt prioriterad del av de allmänna mål för Tullverkets verksamhet som har fastlagts tidigare av riksdagen och som skall vara vägledande för Tullverkets användning av tillgängliga resurser. Jag vill dock påminna Michael Stjernström om utskottets tidigare uttalade uppfattning att det inte är riksdagens sak att ge detaljföreskrifter om Tullens närvaro i olika regioner, på olika orter eller hur Tullen i övrigt skall disponera sina resurser. Med vad jag nu har sagt yrkar jag avslag på reservation 6. Även om Moderaterna inte yrkar bifall till reservation 7, vill jag ändå understryka att utskottet i tidigare sammanhang har ställt sig bakom tanken på ett fördjupat samarbete mellan tull och polis där ett sådant samarbete är till nytta för verksamheten. I grunden skiljer sig inte utskottsmajoritetens uppfattning särskilt mycket mot Moderaternas i denna fråga. Men jag vill ändå framhålla att det ingår i uppgifterna för den utvärdering av EU-medlemskapets effekter för Tullverkets dimensionering och organisation m.m. att belysa förutsättningarna och erfarenheterna av Tullverkets samarbete med andra myndigheter. Det gäller främst polisen och skatteförvaltningen och skall redovisas den närmaste tiden. Eftersom det är klok politik att avvakta denna redovisning, skulle jag yrka avslag på reservationen. Men det behöver ju inte göras eftersom det inte har yrkats något bifall. Beträffande punktskattepliktiga varor finns det två reservationer till betänkandet. Det är dels en reservation från moderaterna, som kräver att tull och skattemyndighet integreras under en hatt i stället för att det skall byggas upp särskilda enheter inom skatteförvaltningen. Det är dels en reservation från kristdemokraterna, som framhåller att nuvarande lagstiftning beträffande punktskattepliktiga varor är alldeles för tandlös. Jag vill, fru talman, upprepa vad jag tidigare sagt beträffande utvärderingen av EU-medlemskapets effekter för Tullverkets dimensionering och organisation m.m., att den också skall belysa förutsättningarna för och erfarenheterna av Tullverkets samarbete med andra myndigheter, bl.a. skatteförvaltningen. I Skatteflyktskommitténs betänkande Punktskattekontroll av alkohol, tobak och mineraloljor som nu bereds inom Regeringskansliet kommer förslag om utvidgade möjligheter till fysisk kontroll och förbättrad informationstillgång. Mot den här bakgrunden anser jag att det är angeläget att avvakta de pågående åtgärderna, och jag yrkar därför avslag på reservationerna 8 och 9. Fru talman!

Fru talman! Först vill jag säga något om vår reservation avseende samarbetet tull-polis, för att vara tydlig på den punkten. Skälet till att vi inte yrkar bifall till den är naturligtvis att vi vill spara tid åt kammarens ledamöter och få färre voteringar. Man kunde lätt tro att det låg något annat skäl bakom när man hörde Jag vill samtidigt säga att inlägget andas en viss öppenhet - det var det jag efterlyste i mitt huvudanförande - till att diskutera de här frågorna på ett fördomsfritt sätt när utredningen är klar. Jag ser fram mot den diskussionen, och vi får återkomma till den då. När det gäller regionaliseringen av skatteförvaltningen har det framgått att Björn Ericson och hans parti vill genomföra den nu. Min fråga till honom gäller då den utredning som flera partier har hänvisat till beträffande den framtida regionala strukturen på de statliga länsförvaltningarna. Vilken betydelse skall man tillmäta den? Varför har man över huvud taget tillsatt den, när man i stort sett har genomfört regionalisering på samtliga punkter? Det är väl i stort sett bara Polisen och länsarbetsnämnderna kvar som följer länsgränserna. Vad kommer man att göra om utredningen kommer fram till slutsatser som innebär att man borde ha gjort på ett annat sätt när det gäller skatteförvaltningen? Det förtjänar en kommentar. Det är en stor utredningsapparat som har dragits i gång, men när man nu föregriper den på det här viset är risken att det arbete som utredningen lägger ned inte kommer att kunna tillgodogöras för skattemyndigheten.
Fru talman! Grafs fråga vill jag bara kommentera så att det är klart att den utredning som nu är tillsatt är viktig för att man skall kunna få en helhetsbild av den framtida regionindelningen för förvaltningarna. Men det är också så att regeringen naturligtvis vet hur den utredningen i dag diskuterar och säkerligen också vet hur regionerna kommer att se ut i framtiden. Skulle det visa sig att utredningen kommer fram till totalt andra slutsatser än att de stämmer överens med den här indelningen får regeringen i så fall återkomma.
Fru talman! Björn Ericsons replik i denna del besannar min farhåga om att det inte finns någon helhetssyn i Regeringskansliet vad beträffar den regionala strukturen i framtiden. Han säger att regeringen känner till vad utredningen arbetar med och underförstått också resultatet. Utredningen tillsattes ju för ett halvår sedan, så det är unikt att man i kanslihuset redan har klart för sig vad det kommer att bli fråga om. Om utredningen skulle ändra sig får regeringen återkomma. Det skapar naturligtvis en osäkerhet inom länsförvaltningarna, och inte minst inom skatteförvaltningen som nu skall sjösätta en ny organisation, om det kan bli fråga om att ändra organisationen igen. Vad skatteförvaltningen minst av allt behöver nu är de ständigt återkommande organisationsförändringarna. Slutsatsen är då, fru talman, att det hade varit lämpligt att avvakta utredningens resultat och att därefter återkomma med en helhetssyn, som också kunde inbegripa andra myndigheter. Vi vet att skattemyndigheten i framtiden behöver samarbeta ännu mer med både tull och polis. Mot bakgrund av detta tycker jag att detta replikskifte har stärkt argumentationen för bifall till reservation 4.
Fru talman! Det kanske främsta skälet för att nu genomföra den här regionindelningen är att den utredning som är tillsatt inte kommer fram till ett slutligt förslag förrän om ganska lång tid. Därför menar vi att det inte går att avvakta utredningen, utan vi anser att det i stället är av största vikt att vi får genomföra den här regionindelningen nu, som också stämmer överens med den regionindelning för kronofogdemyndigheten som tidigare har genomförts.
Fru talman! Jag vill gärna spinna vidare på replikskiftet mellan Carl Fredrik Graf och Björn Ericson. Björn Ericson lade i sin argumentation stor vikt vid att det är nödvändigt att besparingar uppnås genom regionaliseringen. Jag betraktar det som ytterligt tveksamt att besparingar uppstår ens på bruttonivå genom den här åtgärden. Jag betraktar det som högst sannolikt att den parlamentariska utredningen om den regionala samhällsorganisationen kommer fram till att den statliga förvaltningen på regional nivå behöver samordnas, även vad avser geografisk samordning. Detta beslut skall träda i kraft den 1 januari 1999. Utredningen förväntas vara klar i oktober 2000. Ponera att det leder fram till att man på nytt måste riva upp det beslut som nu kommer att fattas när det gäller skatte och kronofogdemyndigheten. Hur ser Björn Ericson på den besparing som han nu anser sig vara så säker på kommer att infrias?
Fru talman! Som jag sade i mitt förra inlägg är det ju den långa tiden innan utredningen kommer fram till sitt resultat som är skälet till att vi vill införa detta nu. Det är viktigt att det får komma i gång.
Fru talman! Men det är ju inte lång tid från ikraftträdandet den 1 januari 1999 till dess att utredningen skall lägga fram sitt slutbetänkande. Den tiden motsvarar inte ens i teorin den tid som är nödvändig för att den genomförda regionaliseringen skall hinna sätta sig. Jag kan inte undgå att peka på att Björn Ericson gav en väldigt intressant och närmast uppseendeväckande upplysning i sitt replikskifte med Carl Fredrik Graf. Regeringen skulle alltså redan nu veta vad utredningen kommer fram till. Är det på det sättet man hanterar svensk statsförvaltning, dvs. att man tillsätter utredningar för att klara ut det som regeringen redan vet? I så fall måste resursanvändningen starkt ifrågasättas.
Fru talman! Rolf Kenneryd tycker inte att det är lång tid fram till dess att utredningen skall komma med sitt betänkande år 2000. Men från det till dess att beslut skall fattas i riksdagen kommer det att ta ytterligare tid. Det är grundorsaken till att vi vill genomföra detta nu.
Fru talman! Jag har också frågor om regionaliseringen. Anser inte Björn Ericson att man skall ta signalerna på allvar om att personalen har det väldigt jobbigt nu, efter alla omorganisationer som har skett? Och nu skall det genomföras ytterligare en omorganisation. Måste man inte lyssna på vad som sker ute i landet? De pengar som Björn Ericson tror kommer att frigöras i samband med regionaliseringen skall dels förbättra den operativa verksamheten, dels bekosta inrättandet av skattebrottsenheter. Det är ingen dålig regionalisering som leder till så stora besparingar att man dels får en bättre operativ verksamhet, dels kan inrätta skattebrottsenheter. Jag skulle vilja veta hur Björn Ericson får debet och kredit att gå ihop i det sammanhanget. Jag skulle också vilja veta hur Björn Ericson resonerar. Han ställer sig tydligen bakom påståendet att man kan skaffa en och en halv operativ tjänst för pengarna från en administrativ tjänst. Jag välkomnar en sak hos Björn Ericson. Det är öppenheten när det gäller samarbete mellan tull och polis. Jag delar nämligen Carl Fredrik Grafs synpunkter i detta sammanhang. Den öppenhet som trots allt visas här i dag inför utredningens förslag föder vissa förhoppningar.
Fru talman! Det är alldeles riktigt, som Per Rosengren säger, att det är viktigt att lyssna på de stämningar som finns ute i landet. Vi har också lyssnat till vad Riksskatteverket anser när det gäller regionaliseringen. Riksskatteverket har till utskottet framfört att man kommer att göra besparingar i och med denna förändring. Jag är säker på att alla som är med i debatten i dag var närvarande när det framfördes. Att pengar kommer att frigöras är en följd av just detta. Det blir större regioner med bättre resurser för att täcka alla de frågor som krävs inom skatteväsendet.
Fru talman! Björn Ericson säger att det blir bättre resurser. Det är helt fel. Det kan vi konstatera. Det är sämre resurser, för ni drar ned på anslagen för varje år. Att påstå att det skall bli bättre resurser är direkt felaktigt av Björn Ericson. Det kan vi konstatera. Det må så vara att RSV säger vissa saker. RSV är inte Gud i sammanhanget. Man får lyssna på den personal som finns ute i verksamheterna och som är ganska handlingsförlamad. Vi har sett att man i Uppsala inte granskar avdrag under 50 000. Är inte Björn Ericson det minsta oroad? Återigen: Ställer Björn Ericson upp på tolkningen att man får en och en halv handläggartjänst på den operativa sidan om man tar bort en administrativ tjänst? Tror Björn Ericson verkligen att rationaliseringarna skall räcka? Det är den frågan jag vill ha svar på. Det vill jag ha på pränt. Tror Björn Ericson att det dels skall gå att förbättra den operativa verksamheten, dels inrätta skattebrottsenheter? Jag vill ha ett klart ja eller nej på den frågan. Det kan vara bra att veta för framtiden, när vi sitter med facit i hand.
Fru talman! Jag tror att Per Rosengren totalt bortser från resultatet av rationaliseringar och effektiviseringsökningar. Vi kan ha olika uppfattningar om hur stor vinsten blir. Våra beräkningar innebär att det kommer att vara möjligt att dels genomföra de föreslagna skattebrottsenheterna, dels utöka den operativa verksamheten.
Fru talman! Jag vill tala om tullen med Björn Riksdagen beslutade 1995 om neddragningar på tullverksamheten. Som jag sade i mitt huvudanförande begärde skatteutskottet då att det skulle ske en skyndsam utvärdering av beslutet om neddragningar för tullen. Nu har det gått över två och ett halvt år. Anser Björn Ericson att en utvärdering som tar över två och ett halvt år kan sägas ha skett skyndsamt? Om jag förstod Björn Ericson rätt fanns det en koppling till Skatteflyktskommittén och dess betänkande. Man vill i enlighet med Kristdemokraternas motion på detta område förstärka tullens instrument när det gäller att beslagta och skatteförverka varor. Det fanns enligt Björn Ericson en koppling. Utredningen om tullen skulle också titta på och ta hänsyn till Skatteflyktskommitténs betänkande. Är det så? Är det detta som är skälet till att det tar så lång tid? Vilket är annars skälet till att tullutredningen har tagit så lång tid?
Fru talman! Vi har, vilket framgår av Michael Stjernströms fråga, olika uppfattningar om skyndsamhet. Min uppfattning är att verksamheten måste vara i gång en viss tid innan utvärderingen kan göras på ett riktigt sätt. Två och ett halvt år verkar kanske vara i överkant, men det är den period som jag tror är nödvändig för att man skall få en rättvis utvärdering av situationen. Den sista frågan är en av de frågor som utredningen skall titta på.

Fru talman! Vi tycks ha olika uppfattning om vad som är en skyndsam utvärdering. Jag tycker inte att en utvärdering som har tagit över två och ett halvt år kan sägas ha skett skyndsamt. Vi har en verklighet att hantera även i riksdagen. I dag går 450 tulltjänstemän arbetslösa, och de uppbär a-kassa som kostar staten pengar. Jag vill med emfas hävda att det vore en bra affär för staten att anställa en del av dessa personer för att få till stånd en ökad aktiv bekämpning av smugglingen och på så sätt öka statens intäkter. Det skulle inte kosta en krona. Hur ser Björn Ericson på detta?
Fru talman! Det framgår tydligt att Michael Stjernström och jag har ganska långt mellan oss när det gäller frågan om hur vi skall använda våra statliga medel. Vi har presenterat en budget där vi har tagit hänsyn till alla frågor som vi anser vara värdefulla och viktiga att beakta. Vi har också, vilket Michael Stjernström kanske inte ägnat sig särskilt mycket åt, sett till att hålla ekonomin i balans. Det är ett av skälen till att vi skiljer oss åt på denna punkt.
Fru talman! Jag skulle vilja diskutera Karlstad och Örebro och hur man har valt sätesort med Björn Ericson. Björn Ericson sade att det var verksamhetens tyngdpunkt som skulle avgöra. Det finns sju lokala skattemyndighetskontor i Värmland och fyra i Örebro. Antalet invånare är större i Värmlands län. Antalet taxeringsenheter är större. Antalet arbetsgivare är större. Antalet inkomstdeklarationer är större. Antalet uppbördsdeklarationer är större. Antalet momsdeklarationer är större. Man kan konstatera att tyngdpunkten på verksamheten ligger åt Karlstadhållet. Den är belägen i Karlstad. Björn Ericson nämnde avstånd och kommunikationer. Karlstad är den geografiska mittpunkten. Avstånden blir längre om man väljer Örebro som huvudort, vilket är på förslag. Det måste vara något annat som ligger bakom. Jag vill gärna veta vad det är.
Fru talman! Jag sade i mitt anförande att det fanns regionalpolitiska skäl. Jag borde kanske ha uttryckt mig på ett annat sätt. Det är mer verksamhetsmässiga skäl som ligger bakom valet av Örebro som huvudort. Jag vill också säga att utskottet har följt Riksskatteverkets bedömning när det gäller placering i Örebro.
Fru talman! Även regionalpolitiskt sett har Karlstad blivit av med väldigt många statligt anställda. Det här ger, som jag sade, intrycket att först antar man en massa principer, sedan lägger man till några undantag, och sedan gör man precis som man vill, utan att ta hänsyn till några som helst principer.
Fru talman! Jag respekterar naturligtvis att Isa Halvarsson kämpar för att få verksamheten till Karlstad. Jag vill ändå säga att det är verksamhetsmässiga skäl som gör att vi har stannat för Örebro. På den här punkten kommer Isa Halvarsson och jag inte att bli överens, oavsett hur länge vi håller på att diskutera frågan.

Fru talman! Vi i Miljöpartiet har ställt oss bakom det här betänkandet om anslagen till skattemyndigheten och Tullen. Det gäller även det förslag till regionindelning som finns med i förslaget. Vi menar att det är viktigt med en effektiv skatteförvaltning. Det har under de senaste åren genomförts stora förändringar på det här området, som andra talare har vittnat om. Man kan t.ex. nämna den förenklade deklarationen, som har lett till väldigt mycket annorlunda rutiner och mindre arbetsuppgifter på vissa håll för skattemyndigheternas del. Det kommer ytterligare förändringar inom skatteområdet, det vet vi. Förändringens tid är inte slut för det hårt prövade skattefolket i landet. Vi får ett skattekonto, som kommer att innebära stora uppoffringar för skatteförvaltningarna bl.a. när det gäller utbildning. Det gäller också skattebrottsbekämpningen, som nu skall intensifieras. Det här är viktiga och bra åtgärder. Vi har fått signaler om att det finns stora påfrestningar ute på de lokala skattekontoren, och det tycker jag man måste ta på allvar. Genom kontakter med Riksskatteverket och länsskattemyndigheter har vi också sett att man där har klarat av förändringarna och påfrestningarna på ett alldeles utmärkt sätt. Miljöpartiet menar att det nu, med tanke på det stora förändringsarbete som fortfarande pågår, finns anledning att titta närmare på resurstilldelningen i fortsättningen. Det kommer vi också att göra i nästkommande budgetomgång. Skälet till att vi har ställt oss bakom förslaget till regionalisering - som ju egentligen inte är så våldsamt dramatiskt, utan genomsnittligt räknat innebär att två län blir en region - är att vi tror att det är väldigt viktigt att just de lokala skattemyndigheterna och den operativa verksamheten skyddas så långt det går. Vi tror att det här är ett bättre sätt att klara de besparingar och rationaliseringar som har skett inom skatteväsendet. Det här ger, som vi har sett, effektivitetsvinster och möjlighet att samla kompetens, vilket gör det möjligt att effektivisera skattebrottsbekämpningen och se till att man får en likformig beskattning över landet. Det har kommit signaler om att det förekommer väldigt stora skillnader mellan olika län i hur man hanterar skattelagstiftningen. Som också har nämnts är samverkan med kronofogdemyndigheten ett viktigt skäl till att vi ställer upp på regionaliseringen, i och med att den i allt väsentligt överensstämmer med den regionalisering som riksdagen har fattat beslut om vad gäller just kronofogdemyndigheten. Den stod vi också bakom. Det var några av argumenten för att vi i allt väsentligt har ställt oss bakom förslagen i betänkandet. Jag vill ge några kommentarer vad gäller regionaliseringen, framfört allt i fråga om Hallands län, som också har tagits upp tidigare i debatten. Hallands län har, som flera talare har vittnat om, varit föremål för en väldigt intensiv diskussion och behandling. Det kan vara svårt att vara objektiv i den här frågan, i synnerhet för delegater från Halland - vi har ju gubevars personvalskampanjer att tänka på i framtiden. Då är det förstås viktigt att slåss för sitt Halland om man bor där nere, vilket jag vet att Carl Fredrik Graf och Rolf Kenneryd gör. Det har jag full respekt för. En någorlunda objektiv bedömning är väl ändå att det inte har funnits någon självklar lösning på regionaliseringsproblemen i den delen av landet. Alla som har varit med vid de uppvaktningar som skett och följt diskussionen vet att man inom Hallands län drog åt olika håll. De första som uppvaktade oss var skattemyndigheten i Kungsbacka. Man sade att förslaget var jättebra, att man ville att det skulle genomföras och att man i Kungsbacka ville tillhöra Om man tittar på remissvaren på det förslag som lades fram av Riksskatteverket kan man konstatera att Länsskattemyndigheten i Hallands län förordade att hela Hallands län skulle gå till Västra Götalands län. Som ett andrahandsalternativ kunde man tänka sig att hela Hallands län slogs ihop med Jönköpings län, och som ett tredjehandsalternativ kunde man till nöds tänka sig att Hallands län, Jönköping och Östergötland fick utgöra en region. Några andra förslag har inte framförts förrän i ett senare skede av diskussionen, då man kom fram till att Halland kunde slås ihop med Kronoberg, Blekinge och Kalmar län. Också det skulle alltså bli en ganska stor region. Så såg läget ut när vi började diskutera saken. I Miljöpartiet drog vi efter en del diskussioner med vårt folk i Halland slutsatsen att den här uppdelningen kanske kunde accepteras. Vi anser att det inte går att förhindra en organisatorisk förändring bara därför att det sitter en utredning och jobbar med frågan. Även om jag inte har varit med i riksdagen så länge vet jag att vi här använder tricket att hänvisa till en pågående utredning vare sig vi vill något eller inte vill något. Det är ingen nyhet att vi använder det som ett argument för att inte göra något. Genom att fatta ett beslut om en regionalisering nu får skattemyndigheterna ett år på sig att förbereda sig. Då blir det inte så relevant att säga att man skall vänta till år 2000. Ingen vet ju heller vad den utredningen kommer fram till - om den kommer fram till något i rätt tid, om den blir försenad eller om man inte får igenom de förslag som kommittén kommer fram till. Att avvakta en sådan utredning är alltså att dra det hela för långt. Vi har inte sett det som angeläget att förhindra det förslag som Riksskatteverket har lagt fram utifrån regeringens förslag. Vårt ställningstagande i samband med det preliminära beslutet var att vi stödde en delning av Hallands län. Med anledning av det vill jag vända mig till Rolf Kenneryd och Per Rosengren, som har haft synpunkter på Miljöpartiets sätt att agera. Rolf Kenneryd är en politiker som jag har haft och har väldigt stor respekt för. Han är en kunnig och nyanserad politiker, som, det vill jag erkänna, jag har lärt mig en del av. Men i och med den typ av uttalanden som Rolf Kenneryd gjorde från talarstolen får sig det förtroendet naturligtvis en viss törn. Det kan jag inte förneka. Rolf Kenneryds påstående att vårt sätt att agera skulle vara en signal om att det inte går att samarbeta med Miljöpartiet är något häpnadsväckande, speciellt när det kommer från Rolf Kenneryd. Jag vet att Rolf Kenneryd vet att det inte fanns några självklara alternativ i början och att det inte alls var så klockrent självklart som Rolf Kenneryd här försöker framställa det att man inte skulle dela Halland. Inte heller de uppvaktningar från länet som vi tog emot i skatteutskottet hade några förslag. De om några borde väl ha haft förslag att komma med. När man sedan slutligen hade lyckats enas om att länet inte skulle delas sade man att det borde ingå i antingen Jönköpings eller Kronobergs län. Rolf Kenneryd brukar hänvisa till att vi skall tjäna allmogen. Det är ett bra riktmärke för honom. Nu kritiserar han mig för att jag har tagit intryck av och fortsatt att lyssna på människor som kommit med synpunkter ända tills beslutet fattats. Ändå var Rolf Kenneryd kanske en av de flitigaste när det gällde att försöka påverka just mig. Nu vill jag betona att det inte är jag ensam som har beslutat att vi skulle ändra vårt preliminära ställningstagande i utskottet till det definitiva. Det är ett ställningstagande som hela vår partigrupp står bakom och som har skett i samförstånd med Miljöpartiets lokala representanter i Halland. Den här kritiken framstår därför som märklig. Först lägger man ned oerhört mycket kraft på att påverka vårt beslut och få oss att ändra oss. När vi sedan gör det säger man med samma ackuratess: Det här var allvarligt. Ett sådant parti kan man inte samarbeta med - ett som lyssnar på allmogen, som lyssnar på åsikter ända in i det sista och är berett att ändra sig. Vi i Miljöpartiet är beredda att ändra oss om det finns skäl. Jag står för det. Vi står för det från Miljöpartiets sida. Vi kan inte ha den inställning som jag tycker mig kunna tolka in i Rolf Kenneryds inlägg, nämligen att när vi har bestämt oss slutar vi lyssna. Då kan inga sakargument i världen förändra vår uppfattning. Det är en livsfarlig inställning. Har man den tycker jag inte att man skall vara politiker. Sedan hakar Per Rosengren på litet grand, och det får han väl gärna göra. Det kan väl vara kul med litet gnabb i debatten mellan oss också ibland. Han säger - litet grand i stundens ingivelse, tyckte jag det kändes som - att så här får det inte gå till. Jo då, Per Rosengren, precis så här får det gå till, av de skäl som jag nyss angett. Däremot skulle jag vilja tacka Michael Stjernström för hans kloka inlägg. Han sade: Vi skall väl vara glada över att Miljöpartiet lyssnar och är berett att ompröva beslut. Det tycker jag var ett mycket förnuftigt inlägg i den här delen. Låt oss lämna Halland - fast kanske inte helt. Låt oss gå över till Tullen, eftersom jag ändå talar med Michael Stjernström. Michael Stjernström har synpunkter på att utredningen inte har kommit fram tillräckligt snabbt. Jag menar att den har kommit fram precis så snabbt som den kunnat. Vi skall komma ihåg att det var tre förändringar som inträffade ungefär samtidigt - inte bara en förändring, som Michael Stjernström antyder. För det första ändrades regionindelningen för tullmyndigheten. Detta hade rätt stora konsekvenser när det gällde lokalisering av personal och annat. För det andra fick vi ett EU medlemskap, vilket innebar drastiskt minskade arbetsuppgifter när det gällde klarering i och med den fria rörligheten av varor. Det gav också en hel del merarbete när det gällde den nya tullnomenklatur som då infördes. För det tredje anpassade man resurserna, riksdagens anslag till tullmyndigheten, till den nya förväntade arbetsbelastningen och nivån. Vi ställde upp på det här, inte därför att vi trodde att det ursprungliga förslaget var bra utan därför att vi trodde att det behövdes mer resurser. Därmed tillskapades också resurser så att ytterligare 250 tjänster kom till utöver det förslag regeringen hade lagt fram. De flesta i den här kammaren var då överens om att den nivån, 250-300 tjänster extra, var riktig. Vi var de enda som ställde upp på finansieringen av denna förändring. Vi krävde också att man skulle göra den utredning som nu börjar bli klar. Eftersom vi har haft möjlighet att följa den utredningen kan jag se att det var klokt att inte göra den snabbare. Den ligger helt rätt i tiden. Den kommer att visa på rätt stora skillnader i fråga om hur man arbetar i olika delar av landet. Jag håller med Michael Stjernström om att vi skall vara noga med att se hur resurserna och nivån på resurserna till tullmyndigheten ser ut. Vi ser nu ett ökat inflöde av sprit, tobak och narkotika. Men detta är inget unikt svenskt problem. Anita Gradin har vittnat om att detta är ett problem som gäller i hela EU. Det väller in illegala varor. Smugglingen är nästan värst i fråga om tobak, där skatten är som lägst. Där finns det alltså ingen direkt koppling. Men det här är ett stort problem för oss, och det är klart att det finns anledning att se över nivån även för tullmyndigheten i framtiden. Men då skall vi veta var vi skall sätta in resurserna och på vilket sätt vi skall göra det. Jag kan bara instämma i att vi måste se till att Tullen får de resurser man behöver för att i framtiden klara de uppgifter som står framför oss.

Herr talman! Ronny Korsberg berörde utskottets hantering av Halland och konstaterade att bl.a. mitt engagemang säkert har sin grund i någon sorts personvalsrörelse. Man blir litet ledsen av att höra den typen av argumentation från Korsberg. Det visar att han inte har följt debatten och mina inlägg när det gäller den framtida länsstrukturen i Halland. Under de senaste två tre åren har jag konsekvent hävdat vikten av att vi i framtiden får behålla en enhetlig struktur på länet. Korsberg gjorde ett nummer av att han tycker att det är bra att lyssna. Då kan jag göra motsvarande nummer: Det är väl bra att en politiker från ett visst län visar engagemang för en fråga när den frågan kommer upp i riksdagen. Man behöver väl då inte beskylla vederbörande politiker för att enbart göra det för den egna vinningens skull. Jag har lagt fram argumenten för ett helt Halland. Det handlar om att behålla kompetensen och att behålla de välutvecklade kontakter som finns mellan skattemyndigheten och näringslivet. Det handlar också om att det förslag regeringen lade fram från början hade inneburit att mycket av detta skulle ha slagits sönder. Sedan kan jag säga, med bäring på personvalsrörelsen, att det inte är så enkelt att därefter konstatera om det är till entydig fördel eller nackdel att ha tagit den här ställningen. Korsberg gjorde gällande att uppvaktningen från Halland i utskotten inte var tydlig. Den var dock tydlig på en punkt, den första punkten: Man ansåg att Därefter fanns det en splittrad bild, och det finns det delvis fortfarande. Så är det. Men det vi tar ställning till i dag är länet som helhet.
Herr talman! Det var inte min avsikt att locka upp Carl Fredrik Graf på den här replikrundan. Jag har helt klart full respekt för de argument som Carl Fredrik Graf här för fram. Inte heller anser jag att det skulle vara negativt på något sätt att föra personvalskampanj. Det är väl fullständigt naturligt att man är engagerad i de lokala frågorna. Som Carl Fredrik Graf säger var den bild vi fick vid uppvaktningarna från Halland, Carl Fredrik Grafs eget län, otydlig när det gällde alternativen. Och vi måste ju ta ställning till alternativen. Vi kan inte bara ta ställning till icke-förslaget att inte göra något, utan vi måste ta hänsyn till helheten. I grunden är vi nog egentligen överens, Carl Fredrik Graf och jag. Jag kan försäkra att jag har full respekt för Carl Fredrik Grafs argument och ställningstaganden.

Herr talman! Jag har tre frågor till Ronny Korsberg. Han nämner att han vill värna de lokala kontoren genom regionaliseringen. Förskräcker inte spåren litet grand när man ser vad som hände efter regionaliseringen av kronofogdemyndigheten? Då var det just regionala kontor som lades ned. Kan man inte känna en viss tveksamhet inför det argumentet? Sedan tar Ronny Korsberg vid flera tillfällen i sitt anförande upp att det är skattebrottsbekämpningen som skall prioriteras. Med anledning av att Miljöpartiet inte går med på några som helst medel till skattemyndigheterna för att bekämpa skattebrottsligheten och den ekonomiska brottsligheten frågar jag naturligtvis: Hur har Ronny Korsberg tänkt sig att skattebrottsbekämpningen skall gå till? Slutligen har vi det här med Halland och att Miljöpartiet skulle vara svårt att lita på. Nej, jag tycker att det är positivt att man kan ändra sig. Men jag tror att det är ännu mer positivt om man har förankrat sitt första beslut i den landsdel där problematiken finns. Det hade Ronny Korsberg bevisligen inte gjort. När RSV uppvaktade oss framförde man att man ville ha Halland enhetligt. Det tyckte man var väldigt viktigt ur många aspekter. Då svarade Ronny Korsberg: Det har inte framkommit någonting som ändrar situationen. Problemet var alltså att Ronny Korsberg inte hade förankrat sitt ställningstagande, säkert varken i den egna riksdagsgruppen eller i Halland. Det var därför man fick svänga, och det är så jag inte tycker att det får gå till. Sluter man en överenskommelse med någon skall man åtminstone ha förankrat den. Sedan kan det vara andra fakta som gör att man ändrar sig, men dessa fakta fanns på bordet redan från början.
Herr talman! Nu svamlar Per Rosengren mer än nödvändigt i den här debatten. Han har ingen aning om vad jag har och inte har förankrat. Självklart var det här förankrat både i riksdagsgruppen och bland miljöpartisterna i Halland. Men precis som Vänsterpartiet kan både de lokala politikerna och partiet ändra sig om nya fakta kommer på bordet. Det var därför vi lyssnade och ändrade oss. Jag tycker inte att vi behöver orda så mycket mer om det. Sedan frågar Per Rosengren rätt mycket på två minuter, men låt oss ta det här med skattebrottsbekämpningen och varför vi inte skjuter till resurser. Vår idé om hur man skall bekämpa skattebrottsligheten är att vi skall ha en ekobrottsmyndighet, och en sådan kommer nu i gång den 1 januari. Där skall man koncentrera denna bekämpning och dessa resurser. Man skall se till att den får resurser. Det har vi också lagt fram förslag om. Vi tycker att det är viktigt att man inte splittrar upp dessa resurser, och vi vill inte att man blandar ihop dessa myndighetsutövningar, alltså den polisiära verksamheten och den fiskala verksamheten. Det är vår modell. Sedan vill vi att man från skattemyndigheternas sida skall bistå ekobrottsmyndigheten för att göra utredningar, precis som sker i dag. För detta skall den naturligtvis ha resurser. Men det behöver inte nödvändigtvis ske över skattemyndighetens anslag. Det finns andra sätt att lösa det. Det centrala och väsentliga är att vi har en effektiv, fungerande och sammanhållen ekobrottsmyndighet som på ett effektivt sätt kan bekämpa det här, och att vi inte splittrar upp resurserna på olika myndigheter och blandar ihop myndighetsfunktionen.
Herr talman! Jag förstår att Ronny Korsberg inte vill tala särskilt länge om situationen i Halland och det icke-förankrade beslut han fattade. Om detta hade varit förankrat hade han inte agerat som han har gjort. Vad jag har förstått har miljöpartisterna i Halland aldrig haft någon annan uppfattning än den som nu finns. Sedan kan vi i och för sig diskutera resurserna till skattebrottsbekämpning osv. Men vad jag pekar på är i första hand revisionsverksamhet och sådana saker där Miljöpartiet ju hamnar helt på den moderata sidan och inte accepterar s.k. gryningsrevisioner osv. Det handlar ju inte bara om de stora ekonomiska brottslingarna, utan det behövs också skattekontroll på ett lägre plan. Där medverkar faktiskt inte Ronny Korsberg särskilt mycket till att vi skärper möjligheterna att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Jag pratade alltså inte i första hand om resurser. Jag pratade om Miljöpartiets allmänna inställning när det gäller skattemyndigheternas möjlighet att beivra skattebrotten.
Herr talman! Jag konstaterar att Per Rosengren tyvärr fortsätter att svamla om sådant som han rimligtvis inte känner till; vad våra partikamrater i Halland hade för inställning tidigare. Mot bakgrund av det tyckte jag inte att det fanns anledning att fortsätta att diskutera frågan med Per Rosengren. Det är bättre att diskutera med någon som känner till fakta. Att vi i någon fråga skulle hamna på det moderata sidan har vi inget emot om det är sakligt motiverat. Per Rosengren gjorde själv ett nummer i talarstolen av att han var i en väldigt ovanlig konstellation med just Moderaterna.
Herr talman! Beträffande Miljöpartiets hantering av den här s.k. Hallandsfrågan, är det naturligtvis lätt att hålla med Michael Stjernström och andra om att om slutet nu är gott - och det är det - så är väl allting gott. Vad jag fann angeläget att påpeka var att vägen dit, till det goda slutet, ger anledning till en del slutsatser som jag tycker att det är ärligt att redovisa. För det första vill jag korrigera Ronny Korsberg på en punkt. Jag har inte påstått att det är omöjligt att samarbeta med Miljöpartiet. Jag har påstått att detta för min del leder till försiktighet när det gäller samarbete med Miljöpartiet. Det grundar jag i första hand på första ledet i mitt anförande på denna punkt. Där pekade jag på bristande vilja att lyssna. Jag anser mig nämligen ha goda grunder att påstå och anta att Ronny Korsberg medvetet gjort sig oanträffbar för dialog och argumentationsutbyte före det första ställningstagandet. Det var precis samma argument som jag då försökte framföra som senare användes för att vända Ronny Korsberg. Jag har tyckt att det är ärligt att redovisa denna slutsats. Jag kommer att leva upp till det fortsättningsvis.
Herr talman! Det var ju intressant att Rolf Kenneryd framhärdar i sin åsikt att det skall finnas en försiktighet när det gäller tankarna på att i framtiden samarbeta med Miljöpartiet. Den inställning som Rolf Kenneryd uppvisade när det gäller hur vi som politiker skall agera gentemot de människor för vilka vi är valda att fatta beslut leder i alla fall mig till slutsatsen att man nog bör vara väldigt försiktig med att välja Centerpartiet som företrädare i fortsättningen, i synnerhet Rolf Kenneryd i så fall. Sedan kommer Rolf Kenneryd också med en nästan häpnadsväckande bluff. Jag skulle ha gjort mig oanträffbar. Jag vill påstå att det är näst intill omöjligt att som riksdagsledamot i dag vara oanträffbar. Man kan nå mig med fax, telefon och e-post. Jag besvarar sådana meddelanden. Jag ringer upp folk. Jag tar kontakter. Jag är angelägen om att få all den information man får. Att påstå att jag skulle ha gjort mig oanträffbar, och att jag därmed inte skulle ha fått de fakta som senare framkommit, är en ren och skär bluff från Rolf Kenneryds sida.
Herr talman! Får jag bara helt kort replikera att jag har använt just dessa hjälpmedel och begärt reaktion, men jag har inte fått någon sådan.
Herr talman! Då vill jag också replikera att jag har fått de meddelanden från Rolf Kenneryd som han hänvisar till. Vi har också fört samtal, Rolf Kenneryd och jag, om den här frågan. Tyvärr lyckades han väl inte övertyga mig om att han hade lösningen i fråga om det här beslutet på ett så tydligt sätt att jag fann det angeläget att i det läget ändra mig. Det var andra fakta som kom fram som gjorde detta. Jag framhärdar därför i mitt påstående att det är ett försök att vilseleda kammaren, detta att jag skulle ha gjort mig oanträffbar. Det är inte sant, Rolf Kenneryd.
Herr talman! Jag tycker att det var mycket bra att Ronny Korsberg och Miljöpartiet tog upp Tullen och resurserna till Tullen i dagens debatt. Den andra part som står bakom de kraftiga neddragningarna, Socialdemokraterna och Björn Ericson, vill ju inte gå in på frågan om Tullens resurser här i dag. Men det vågade Ronny Korsberg göra. Det är mycket bra. Jag fick inte riktigt klart för mig om Ronny Korsberg tyckte att det var bra att det har gått två och ett halvt år med den här skyndsamma utvärderingen. Men jag tyckte mig kunna tolka Ronny Korsberg så att han inte var missnöjd med att det hade gått två och ett halvt år. Nu har vi en verklig, aktuell situation att hantera: den ökade smugglingen av alkohol, tobak och narkotika. Jag tyckte mig också där märka en oro från Ronny Korsbergs sida, att vi måste göra något åt dagens situation. Jag tyckte mig också kunna tolka det som att Ronny Korsberg öppnade för mer resurser till Tullen om det, när utredningen väl blir klar, skulle visa sig att den kommer fram till det resultatet. Men det sista ledet i denna tankegång är: Det är väl inte så att Miljöpartiet ångrar att man hjälpte till att göra kraftiga besparingar på Tullen 1995?
Herr talman! Nej, Michael Stjernström, vi ångrar inte att vi såg till att ytterligare 250 tjänster kunde vara kvar i tullmyndigheten jämfört med det förslag som regeringen lade fram. Vi ångrar heller inte att vi ställde upp på att finansiera detta så att vi inte ytterligare urholkade de usla finanser som staten drogs med vid det tillfället. Vi ångrar heller inte att vi krävde att få en utvärdering av det här förändrade, anpassade tullanslaget. Detsamma gäller de andra förändringar som jag nämnde i mitt huvudanförande, nämligen regionaliseringen av tullen och EU-inträdets effekter. Det är alldeles rätt tolkat att jag öppnar för att man skall se på resurstilldelningen för tullmyndigheten i framtiden. Det skall man göra mot bakgrund av den utredning som nu i stort sett är klar. Då vet man, som jag sade i mitt anförande, var man skall sätta in de här resurserna, hur stora de skall vara och på vilket sätt de skall användas. När det gäller tiden, de två och ett halvt åren som Michael Stjernström talar om, skall vi komma ihåg att det dröjde ett tag från det att vi hade fattat beslutet till det att förslaget gick i gång. Det ursprungliga förslaget var att neddragningen skulle ske under tre år, men både tullfacket och tullmyndigheten menade att det här borde göras samlat under ett år för att det inte skulle bli en utdragen process. Det gjordes också på det sättet. Då var det ju rimligt att man avvaktade det första år som det tog att avveckla den personal som inte skulle vara kvar i tullmyndigheten innan man började utvärderingen. Sedan behövde man en tid för att arbeta. Vi kan ju se av den utredning som, som jag sagt, nästan är klar att det var väldigt klokt att inte göra en sådan utvärdering första året. Det hade varit fullständigt meningslöst. Därför är jag nöjd med den tid som har gått till dess att denna utredning nu är klar.
Herr talman! Det fanns en mycket utbredd uppfattning att vi skulle hålla emot så mycket som möjligt när det fördes fram propåer från regeringens sida 1995 att kraftiga besparingar skulle göras på Tullen. Jag tror att vi hade kommit längre om vi på bred front från flera partier hade påverkat regeringen och gjort en uppgörelse än att Miljöpartiet isolerat gick ut och gjorde upp med regeringen. Det är min bestämda uppfattning. Men vi skall inte gräva så mycket i historien utan i stället blicka framåt. Om Miljöpartiet i dag har uppfattningen att man öppnar för mer resurser till Tullen, vore det trevligt om vi kunde hjälpas åt att få regeringen att verkligen komma till skott och lägga fram denna utvärdering. Det senaste beskedet i budgetpropositionen står det att denna utredning skall komma hösten 1997. Jag tror att det var det tredje eller fjärde beskedet som har getts i denna fråga. Nu är det december 1997. Jag vet inte hur långt man anser att hösten sträcker sig.

Herr talman! Jo, Michael Stjernström, ni skall gärna få Miljöpartiets hjälp att pressa på för att få fram den här utredningen i detta ärende. Vi har pressat på under hösten och haft en dialog med utredaren. Detta är lika angeläget för oss som för Kristdemokraterna att denna utredning kommer fram. Men den skall, som jag sade, komma i rätt tid, så att vi har någon nytta av den. När Michael Stjernström talar om de kraftiga besparingarna glömmer han bort att de var en effekt av att Sverige blev medlem i den europeiska unionen. Och det kanske inte är helt obekant för Michael Stjernström att Miljöpartiet inte var någon stor tillskyndare av det beslutet, till skillnad från Kristdemokraterna. Det är därför litet märkligt att Michael Stjernström gör ett så stort nummer av att man då också fick ta konsekvenserna av det. Vi varnade i valdebatten inför EU-medlemskapsomröstningen för att det skulle medföra att vi inte hade samma möjligheter att skydda oss, eftersom detta skulle innebära ett annat arbetssätt för tullen. Det skulle också innebära att man inte fick lov att stoppa dessa transporter, eftersom tanken var att vi skulle ha friare rörlighet för varor och tjänster. Jag vet inte vilken åsikt Michael Stjernström förfäktade i den debatten, om han ansåg att det var en rimlig bedömning att det skulle bli svårare för tullen. Vi varnade ändå för det, och vi har väl fått rätt. Det har blivit svårare. I huvudsak var det emellertid stor enighet här i riksdagen vid det tillfället om nivån på neddragningen som vi bestämde, nämligen 750 tjänster, vilket var 250-300 tjänster utöver det som regeringen lade fram förslag om. Vi får väl se vad utredningen kommer fram till och om det finns anledning att göra en justering. Om det gör det kan Michael Stjernström vara säker på att han skall få allt det stöd som han behöver från Miljöpartiet för att i så fall rätta till felaktigheterna.

Herr talman! Riksskatteverket, RSV, har i en rapport, 1997:7, lämnat förslag till en ny regionindelning av skatteförvaltningen. har angivit Växjö som sätesort i första hand och Kalmar i andra hand. Detta instämmer utskottet i. Herr talman! Regeringen har nu i budgetpropositionen föreslagit Växjö som sätesort, och jag vill ge några synpunkter på förslaget. I RSV:s rapport påtalas på flera stället behovet av en samordning och ett ökat samarbete med bl.a. kronofogdemyndigheten. Den föreslagna regionindelningen överensstämmer också för nämnda tre län med den regionindelning som gäller för kronofogdemyndigheten. Inom flertalet regioner i Sverige finns två orter som kan anses i stort sett lämpliga som huvudorter. Jag vill här peka på några argument till varför Kalmar är lämpligare som huvudort än den som är föreslagen i utskottsbetänkandet. Beslut har fattats om att Kalmar skall vara huvudort för kronofogdemyndigheten. I RSV:s rapport framförs också att det är mycket viktigt med ett utökat samarbete mellan kronofogdemyndigheten och skattemyndigheten. Vi hävdar att samarbete underlättas betydligt om huvudorten för såväl skattemyndigheten som kronofogdemyndigheten är på samma plats. Kontakter och samarbete underlättas. Administrativ samordning medför också ökad effektivitet och därmed besparingar. I Kalmar finns det i dag en mycket effektiv och väl uppbyggd organisation för ekobrottsbekämpning. Det finns i Kalmar i dag två ekoåklagartjänster, tio utredningstjänster, en ekonom och en kanslist. I Kalmar finns en redan uppbyggd och väl fungerande verksamhet som man bör satsa på och utveckla, i stället för att riva ned och bygga upp motsvarande verksamhet i en annan region eller i en annan kommun. Detta medför slöseri med allmänna medel. I motivskrivningen i propositionen sägs också att man skall ta vara på nuvarande placeringsorter. Även ekobrottsverksamhet är beroende av ett nära samarbete med kronofogdemyndigheterna. Kalmar är en kuststad med naturliga kontakter med framför allt länderna på andra sidan Östersjön. Den ökande internationaliseringen och de allt öppnare gränserna mot andra länder för med sig ökade behov av insatser för att bekämpa skattebrott över gränserna. Det krävs ofta samarbete med ekobrottsmyndigheterna. I Kalmar finns det redan i dag tydliga exempel på och utredningserfarenhet av sådan brottslighet. I jämförelse med andra ekorotlar har ekobrottsbekämpningen i Kalmar län varit framgångsrik. Vi anser att även denna aspekt bör tas med i bedömningen av var huvudorten bör ligga. Det finns också ytterligare skäl till att Kalmar är mer lämpad som sätesort. Såväl offentlig som annan verksamhet har kraftigt dragits ned i Kalmar i en utsträckning som motiverar att det i denna del av sydöstra Sverige också borde tas hänsyn till ett regionalpolitiskt perspektiv. En samordning av huvudorterna för kronofogdemyndighet, skatteförvaltning och ekobrottsverksamhet till Kalmar är den lösning som ger störst effektivitet och störst besparingar. Herr talman! Med hänvisning till det som jag har anfört yrkar jag bifall till motionen Sk832 från socialdemokraterna i Kalmar.

Herr talman! Jag har lyssnat noga på denna debatt. Det är en sak som förundrar mig, nämligen de ingående recensionerna av vad som har hänt internt i utskottet. Jag trodde att vi hade att ta ställning till betänkandet nu. Jag tycker för min del att det hedrar socialdemokraterna i kulturutskottet och i skatteutskottet och Ronny Korsberg att de på denna punkt har gått på en annan linje än den som regeringen har valt i propositionen. I utskottet och i propositionen har man beträffande val av sätesorter sagt att det huvudsakligen bör bestämmas utifrån tre utgångspunkter, nämligen den verksamhetsmässiga tyngdpunkten, det geografiska läget inom respektive region och tillgången till kommunikationer. När utskottet sedan, i motsats till regeringen, föreslår att Hallands län inte skall delas utan överlåter till regeringen att avgöra i vilken region Hallands län skall ingå när det gäller skatteförvaltning och kronofogdemyndighet, menar jag att det är ett bra förslag.

Sätesorten för kronofogdemyndigheten är i dag Jönköping i en region omfattande Jönköpings och Östergötlands län. I en utökad region, i vilken även Halland ingår, är det naturligtvis än mer naturligt att Jönköping förblir sätesort för kronofogdemyndigheten. I RSV:s utredning om regionindelningen av skatteförvaltningen understryks med tanke på vikten av samarbete och samverkan med kronofogdemyndigheter, att värdet av överensstämmande regional organisation inte skall underskattas. Man säger också att samarbetet mellan dessa båda myndigheter skall utökas, vilket för övrigt också Björn Ericson betonade i sitt anförande. Jönköping underlättas naturligtvis det regionala samarbetet mellan de båda förvaltningarna. Man behöver inte vara vare sig organisationspraktiker eller en framstående organisationsteoretiker för att inse att det är en klar fördel att ha identiska verksamhetsområden och en gemensam sätesort. Jag är glad över att regeringen än en gång får tillfälle att pröva frågan om lokalisering. Det måste naturligtvis vara rationellt att välja en sätesort som ligger centralt och som är lättillgänglig. Det räcker med att titta på en karta och att väga in befolkningstalen för att inse detta. Även den verksamhetsmässiga tyngdpunkten talar för vår linje. Visserligen är det i det avseendet ingen större skillnad, till Jönköpings fördel, mellan Linköping och Jönköping i ett tvålänsalternativ. När nuvarande Hallands län tillkommer blir situationen annorlunda. Dessutom förs från nyåret Habo och Mullsjö kommuner till regionen. Jag utgår naturligtvis från att regeringen i den nya situation som uppkommer genom att Halland inte skall delas noga överväger valet av sätesort utifrån de kriterier som regeringen och skatteutskottet är helt överens om. Ytterligare en rad skäl kan läggas till detta, men jag nöjer mig med att lägga till ett skäl, nämligen den infrastruktur som finns på det juridiska området i Domstolsverket samt den kompetens inom ekonomi och affärsjuridik som Internationella Handelshögskolan tillför. Herr talman! Sammanfattningsvis bör det riksdagsbeslut som vi snart skall fatta i denna fråga kunna ge regeringen en god vägledning för sitt beslut om val av sätesort för en ny regionmyndighet. Där ingår även
Herr talman! Jag instämmer gärna i Åke Gustavssons anförande i den meningen att det, därest regeringen väljer att föra hela Hallands län till regionen tillsammans med Jönköpings och Östergötlands län, är alldeles självklart att sätesorten i denna eventuella region skall vara Jönköping.

Herr talman! I den pågående omorganisationen av skatteförvaltningen kommer Västernorrlands län och 1997/98:1 säger regeringen att sätesorten för regionen av regionalpolitiska skäl skall vara Östersund. I Västernorrlands län är Härnösand i dag sätesorten för länsskattekontoret och Västernorrlands administrativa centrum med länsmyndigheten och ledningen för myndigheter, t.ex. kronofogdemyndigheten, med vilken skatteförvaltningen samverkar. Jämtlands län har 133 000 invånare och Västernorrlands län har 255 000 invånare. Sett till antalet företag som lämnat kontrolluppgift i båda länen är antalet 7 929 i Västernorrlands län och 4 078 i Jämtlands län. Västernorrlands län - som har en koncentration av mycket stora industrier, som i sin tur sysselsätter en flora av mindre företag - jämförs ofta med den småländska småföretagarandan. Den verksamhetsmässiga tyngdpunkten för skattemyndigheten i den tänkta regionen ligger utan tvivel i kustområdet för Västernorrlands län. Jag lyssnade på Björn Ericson. Han nämnde att beträffande de kriterier som gällt vid bedömningen av sätesorten är volymen och verksamhetsmåttet viktiga. Jag undrar, Björn Ericson, om det inte i stället är landshövdingarnas partibeteckning som styr sätesortens läge. Herr talman! Det förefaller minst sagt underligt att av regionalpolitiska skäl flytta en myndighet från Härnösand till Östersund. Båda städerna/kommunerna har drabbats av statliga nedskärningar, och båda kommunerna har hög arbetslöshet med åtföljande bekymmer. Åsbrink att sätesort i regionen Västra Götaland skall vara Göteborg: "Det är inte så konstigt eller svårt att förstå att Göteborg har valts i det här fallet. Det handlar naturligtvis om att en större del av befolkningen och företagen, dvs. skattesubjektet, bor i Göteborg med omnejd." I propositionen förordas också Herr talman! Analogt med detta borde regeringen också förorda Härnösand som sätesort för Västernorrland och Jämtland. I betänkandet reserverar sig Karl-Gösta Svenson m.fl. - reservation 4 avseende mom. 4 - mot en ny regionindelning. Man påpekar att det är fel att en organisation blir alltför snäv och byråkratisk i sin ledningsfunktion och varnar för att den nya regionindelningen framdeles kan innebära en allvarlig uttunning av skatteförvaltningens lokala närvaro. Man anser också att en regional omorganisation av skatteförvaltningen bör anstå åtminstone till dess att resultatet av PARK:s arbete föreligger. Herr talman! Med anledning därav yrkar jag bifall till reservation 4 avseende mom. 4.

Herr talman! När Halland för en gångs skull i en kammardebatt står i centrum kan jag inte avstå från att lägga mig i. I Halland sitter vi nu och tittar på medan en region i norr och en region i söder bygger framtiden. Detta beror på den borgerliga majoritet i länet som, sett en tid tillbaka, ansett att vi skall stå utanför. Vi hallänningar får alltså titta på när statliga organ delas upp på olika regioner. Vi noterar att sysselsättningstillfällen försvinner, men det enda vi kan göra är diskutera vilken region myndigheten skall tillhöra. Vi i Halland har ingen möjlighet att själva få något regioncentrum. Det är tydligt att det har gått upp för majoriteten i utskottet att Halland med sin 270 000 invånare inte kan mäta sig med miljonregionerna i norr och i söder. Carl Fredrik Graf anser att vi skall vänta. Men vi i Halland har väntat i mer än 300 år på att det skall bli ordning på den statliga verksamheten i Halland. I den nu aktuella frågan är det tydligt att ett odelat län är viktigare än en lösning som skulle kunna vara både praktisk och rationell. Halland är sedan många år tillbaka delat när det gäller andra myndigheter. Den här frågan har egentligen inte med regionfrågan att göra, åtminstone inte som jag och och de andra i mitt parti i Halland ser saken, utan den är praktisk. Det enda som har bäring på regionfrågan är att vi kan se att något söder om oss är det ett faktum. Rolf Kenneryd säger att detta uppfattas i länet som om det skulle vara en signal om en framtida länsindelning. Jag har inte medverkat, och inte heller mitt parti, till att det skall vara en sådan signal. Tvärtom har vi sett praktiskt på detta. Det gör vi utifrån den bakgrunden att Kungsbacka i norra Halland ingår i storstadsregionen Göteborg. Att lyfta ut den delen från en framtida skatteregion blir besvärligt. Den uppfattningen har skattemyndighetens lokalkontor i Kungsbacka och i Varberg. I Varbergs kommun har man uttryckt samma uppfattning. Jag har besökt lokalkontoren och fått flera mycket ingående redogörelser för hur arbetet skulle förenklas om man skulle kunna arbeta inom samma region. Jag kan nämna för Varbergs del att över 800 människor pendlar dagligen mot Göteborg. Det finns de som äger fastigheter i ett län men arbetar i ett annat. Det är krångligt om man har olika gränser för myndigheternas arbetsuppgifter. Nu när den här verkligheten finns har vi socialdemokrater i Halland framfört vår uppfattning om hur man praktiskt skulle kunna lösa den här frågan för att uppnå bästa möjliga resultat både när det gäller effektivitet i arbetet och när det gäller struktur. De som säger nej har inte talat om vart Halland skall höra. Det skulle vara mycket intressant att innan regeringen fattar beslut få höra vilken uppfattning ni som säger nej till förslaget har drivit i frågan i länet, och vart ni tycker att hela Halland skall tillhöra. Jag skulle också vilja veta - nu när man minskar från 23 till 10 sätesorter - vad det är som talar för att det skulle bli mer sysselsättning i Halland om Halland inte delades. Herr talman! Jag har inget yrkande i det här läget utan konstaterar att det bästa förslaget för Halland inte varit framkomligt. Nu gäller det att göra det bästa möjliga av situationen.

Herr talman! Slutrepliken i Alf Erikssons anförande hade jag förväntat mig vara att han skulle yrka bifall till propositionen och avslag på utskottets förslag. Det hade varit konsekvent med tanke på den uppfattning som han eventuellt står för - jag säger eventuellt för det var inte riktigt klart vad han själv tyckte i den delen. Nu avstår han från att göra det, och det tycker jag att han gör rätt i. Vad gäller de inledande synpunkterna om Halland i framtiden tycker jag att Alf Eriksson har en alltför negativ syn. Han säger att Halland sitter och tittar på, ingenting kan göras. Frågan är dock vilket inflytande som ett delat Halland hade fått i de nya storregionerna på skattemyndighetssidan, Skåne och Västra Götalands län. Jag tror att risken är uppenbar, som jag tidigare har framhållit, att den fungerande myndighetsstruktur som finns i Halland skulle kunna komma att slås sönder om man hade delat upp länet på det viset. Vi har tagit den principiella ståndpunkten i det här sammanhanget, att länen skall behållas intakta i fortsättningen när det gäller skatteförvaltningens regionalisering. Det är utifrån de utgångspunkterna som vi har argumenterat. Sedan kan man naturligtvis diskutera om det är rätt eller inte, men i det här fallet finns det goda skäl för det. Annars skulle man nog se helt andra lösningar än dem vi i dag ser. Vad gäller Västra Götalands län kan vi se nu att det länet i många avseenden är för stort, vilket leder till problem. Alf Eriksson frågar vad vi tycker att det skall vara i stället. Svaret på den frågan är att vi har tagit ställning till den principiella synpunkten. Sedan är det riksdagen som har att fastställa målsättningar och följa upp dem senare. Det är myndigheterna som med hänsyn till verksamhetens krav skall fastställa vilken organisation som passar dem bäst. Det gäller på skatteförvaltningens område, och det gäller också på andra områden. För min personliga del kan jag dock säga att skulle man välja alternativet Linköping eller Jönköping delar jag den uppfattning som Rolf Kenneryd framförde, att det i så fall är lämpligt att sätesorten blir Jönköping.
Herr talman! Jag kan inte se det här som så att det är inflytandefrågan som är det viktigaste. Det som riksdagen nu behandlar är landets indelning i skatteregioner. Då bör utgångspunkten vara: Hur skall de framtida regionerna kunna fungera bäst? Det måste vara utgångspunkten. Jag kan inte komma till någon annan slutsats än att i alla fall Kungsbacka, liksom till mycket stor del Varberg, är så fast sammanflätat med Göteborgsregionen att det blir praktiskt mycket besvärligt att stå utanför den regionen. Det är så vi ser på frågan och inte binder upp det här i några framtida ställningstaganden. Sedan konstaterar jag att det är bättre för Kungsbacka och Varberg att tillhöra Linköping än att tillhöra Göteborg.
Herr talman! Det senaste konstaterandet kan i varje fall inte ha emanerat ur mitt tidigare inlägg i frågan, utan det måste Alf Eriksson ha fått från annat håll. Alf Eriksson säger att det inte är fråga om inflytande. Men det var han själv som tog upp den debatten i inledningen av sitt anförande. Jag tycker att man har anledning att i den här frågan bedöma helheten för länet. Vid den bedömningen av de argument som jag fört fram tidigare, men som jag inte vill ta upp kammarens tid med mer, har jag kommit till den slutsatsen att det både för skattemyndigheten, för samverkan med andra myndigheter och för skattebetalarna är bra och lämpligt om Halland i framtiden som en enhet kommer att tillhöra en annan region.
Herr talman! Jag finner det här vara ett mycket märkligt inlägg. Å ena sidan säger Alf Eriksson att frågan inte alls har med den framtida länsindelningen att göra. Å andra sidan påstår han att Halland nu sitter defensivt och väntar på vad som skall hända i just detta hänseende. Min uppfattning är att vi under alla förhållanden måste försöka hålla Halland starkt inför framtiden. Det är viktigt oavsett om Halland förblir ett eget län också i framtiden eller om det kommer att ingå i någon annan konstellation. Beträffande sysselsättningen i samband med det nu aktuella ärendet är det obestridligen så att om man håller länet helt räddar vi med detta ett eller annat tiotal kvalificerade handläggartjänster i länet. Det beror helt enkelt just på det förhållandet att vi håller Halland helt och därmed ger underlag för dessa kvalificerade tjänster. Beträffande frågan vart länet skall föras finns nu två alternativ. Vilka det är framgår klart. För min del är det tämligen egalt vilketdera av dessa som man väljer, men jag vill i likhet med Carl Fredrik Graf, Östergötlands län är Jönköping den naturliga sätesorten. Hota därför inte mer med Linköping som alternativ!
Herr talman! Jag har försökt att göra klart att den bäring som detta har på länsindelningsfrågan är att den frågan är på gång. Man håller på att bilda Västra Götalands län och Skåne län. I så måtto har det den bäringen. Det är en av orsakerna till att vi har hamnat i den här situationen där vi på något sätt har blivit kringskurna. Där slutar egentligen bäringen på länsindelningsfrågan och övergår i ett praktiskt resonerande. Det är utifrån den utgångspunkten som vi har kommit fram till vårt ställningstagande. Sedan skulle jag bra gärna vilja veta varför det är någon vits med att genomföra en regionalisering om det inte i denna ingår en viss rationalisering. Vad Rolf Kenneryd nu säger är att det inte skall flyttas några arbetstillfällen från de befintliga länen till de nya regionorterna och att ingen kommer att sägas upp. Jag har svårt att tänka mig att det skulle vara på det sättet. Jag skulle gärna vilja höra vad det är som ligger bakom det påståendet.
Herr talman! Nej, jag hävdar inte att alla tjänster kommer att vara kvar. Självfallet är det inte så. Men genom det här beslutet kommer vi att rädda några tiotal kvalificerade handläggartjänster, eftersom underlaget för dessa tjänster bibehålls. Det är obestridligt. Sedan hävdar jag mycket envetet och med emfas att den fråga som vi nu diskuterar icke skall kopplas samman med den framtida länsfrågan. Jag vill än en gång påpeka det som jag sade i mitt anförande, att det som nu kommer att ske inte heller skall tas till intäkt för att det rör sig om en förberedelse för Hallands tillhörighet till någon region när det gäller själva länsfrågan. Däremot är det obestridligen så när det gäller skatteförvaltningen.

Herr talman! Jag vill börja med att tala om den parlamentariska regionkommittén, PARK, som har åberopats av åtskilliga tidigare i debatten. Det är en ganska omfattande kommitté där också jag själv ingår. PARK har egentligen två huvuduppgifter. Den ena är att följa den försöksverksamhet med ändrade befogenheter som förekommer inom några olika regioner i Sverige. Framför allt har man överfört vissa tidigare statliga områden till regionförbund eller motsvarande. Den andra huvuduppgiften är - och det framgår klart av direktivet - att man skall granska den statliga förvaltningens regionala organisation. Detta är inte vilken utredning som helst, utan det är en utredning som har direkt bäring på den fråga som diskuteras här i dag, nämligen frågan om regional indelning av skatteförvaltningen. Det finns alltså ett starkt skäl för att avvakta vad denna utredning kan komma fram till. Ett mycket egendomligt argument för att inte avvakta som här har framförts är - som majoritetens talesman Björn Ericson sade - att regeringen redan vet vad utredningen skall komma fram till. Ja, i så fall vet regeringen betydligt mera än utredningen som endast har arbetat ett halvår och inte hunnit att göra så mycket ännu. Det började med att man tillsatte egna utredningar och annat. Det kan väl ändå inte vara så att Björn Ericson på något sätt känner till att regeringen har givit något slags politiska direktiv för vad denna utredning skall komma fram till? Att så kan vara fallet vill jag ändå inte tro. Ett annat litet missvisande påstående som har gjorts här är att det skulle ta så lång tid innan PARK utredningen är klar. Därför har man inte tid att vänta, eftersom det är så viktigt att man omedelbart gör effektivitetsvinster. Då vill jag påpeka att redan i oktober nästa år skall utredningen enligt planen prestera ett delbetänkande som handlar just om den statliga förvaltningens regionala organisation - alltså redan i oktober nästa år, det kan bli en eller annan månads försening. Även detta argument förefaller mig mycket tunt. Det som gör att man inte har tid att vänta är, som sagt, att det är så viktigt att man tillgodoser verksamhetens krav och snabbare uppnår effektivitet. Mot den bakgrunden måste man verkligen förvänta sig att det är utifrån verksamhetens krav som man argumenterar - t.ex. i regeringens proposition - när det gäller den regionala indelningen och inte tar en massa andra hänsyn. Det är alltså effektiviteten som skall stå i centrum. Men det visar sig att det är ett oerhört sammelsurium av argument. Ibland talar man högtidligt om att det minsann är verksamhetens krav som skall vara i centrum. Där den regionala kronofogdemyndigheten har sitt säte, där skall också den regionala skatteförvaltningen finnas. Sedan sägs det plötsligt att man ibland får ta andra hänsyn när det passar. Då hänvisar man till det som kallas för inomregional balans och argumenterar rent regionalpolitiskt. Då har man glömt detta med effektiviteten och verksamhetens krav som var så viktigt. Det mest typiska exemplet är när man argumenterar om Östersund, men det finns många andra exempel. Jag tycker t.ex. att man helt har bortsett från detta med verksamhetens krav till förmån för andra argument. och helt riktigt, faktiskt - att verksamhetens krav talade för att Kalmar skulle bli sätesort i den regionen. Där finns redan utredningsenheten för ekopolisen och den regionala kronofogdemyndigheten. Men i det fallet passade det inte att tala om regionalpolitik. I andra fall passar det. Läs s. 14, avsnitt 3 i budgetpropositionen om ni vill finna en argumentation som helt saknar logik och konsekvens! Den påminner litet grand faktiskt om den försvarspropositionen som lades fram för ett år sedan om regementsnedläggningarna. Ibland argumenterade man utifrån det som var verksamhetsmässigt bäst och ibland på ett helt annat sätt utan konsekvens. Vilken slutsats skall man då dra av detta? Jo, jag tycker att tre partier - däribland Moderata samlingspartiet - har kommit till en riktig slutsats i utskottet, nämligen att detta ärende inte är färdigt för ett avgörande när det gäller sätesorterna. Nu hänvisar man frågan till regeringen. Det är inte vi i riksdagen som kommer att besluta om sätesorterna, utan det kommer regeringen att göra genom en förordning. Det är ju inte ett förhållande som inger mig några större förhoppningar om att resultatet blir så bra. Det bästa alternativet förefaller mig ändå vara att man avvaktar, inte minst med tanke på all den kritik som har förts fram under den här debatten. Därför instämmer jag i det moderata förslaget och med det som anförs i reservation 4.

Herr talman! Skatteutskottets betänkande nr 10 är ett rätt så intressant dokument, inte minst mot bakgrund av den numera allmänna politiska retoriken om att ett gynnsamt företagsklimat skall skapas. I detta betänkande föreslås dels att särskilda skattebrottsenheter inrättas hos skattemyndigheterna, dels att skattetilläggen vid periodiseringsfel skall halveras från I fråga om det första förslaget, att inrätta en form av skattekriminal har tunga remissinstanser varit minst sagt kritiska och direkt avvisande. Målet sägs vara att få en effektivare bekämpning av den ekonomiska brottsligheten. Detta mål ställer jag mig gärna bakom. Däremot har utskottsmajoriteten och vi moderater mycket olika uppfattningar om vilka medel som är effektivast och som dessutom ger rättstrygghet åt medborgarna. Skattebrottsbekämpningen skall enligt förslaget förbättras. Det naturliga vore då att se till att de som i dag sysslar med denna verksamhet verkligen får bättre resurser att bygga upp sin kompetens för att klara den uppgiften. Men så vill regeringen inte ha det. I stället för att förstärka kompetens och resurser hos polis och åklagare skall skattemyndigheterna få utökade resurser för att kunna biträda åklagarmyndighet vid förundersökning av utredning av skattebrott. I ett nästa steg, när man har byggt upp erforderliga resurser, skall skattemyndigheterna få rätt att själva besluta om och leda förundersökningar samt utfärda strafföreläggande. I dag omfattar förslaget dock bara det första steget, men det är enligt vår uppfattning fel att även ta det steget. Att förändra i små, till synes ofarliga, steg är en taktik som vi inte ställer upp på. Vårt rättsväsende bygger på principen att det är åklagaren som beslutar om brottsutredningar och polisen som verkställer dem. För medborgarna är det tydligt och enkelt. Skattemyndigheten, däremot, har ju till uppgift att verkställa olika taxeringar av såväl fysiska som juridiska personer och vill gärna framhålla sin objektivitet och servicefunktion gentemot allmänheten. Eftersom skattemyndigheten får tillgång till mycket personliga och konfidentiella uppgifter är det nödvändigt att man skapar ett starkt förtroende hos allmänheten för förvaltningens integritet och oväld. Om medborgarna skulle börja tvivla på skattemyndigheternas objektivitet vore det mycket allvarligt. Det är stor skillnad mellan att lämna uppgifter till en myndighet och till en brottsutredande enhet. Herr talman! Förslaget om särskilda skattebrottsenheter strider därmed inte bara mot skattemyndigheternas egenintresse, även om Rikskatteverket inte tycks ha insett detta, utan även mot grundläggande principer för rättssäkerheten. Den brottsutredande och brottsbeivrande verksamheten skall hållas åtskild från den statliga verksamheten i övrigt. Jag delar Justitieombudsmannens uppfattning att det är av grundläggande betydelse för allmänhetens förtroende för rättsväsendet att det klart framgår att de brottsutredande organen inte går den ena eller den andra förvaltningsgrenens ärenden. Detta talar mot att skattemyndigheten skall få även en brottsutredande funktion. I propositionen skriver man också mycket riktigt att det är viktigt att skattemyndigheten organiseras på ett sådant sätt att rättssäkerheten säkerställs. Det låter sig ju sägas, men i propositionen anförs det samtidigt att orsaken till att man vill placera skattebrottsenheten hos skattemyndigheten, i stället för att ge åklagare och polis utökade resurser, är att det är svårt för polisen att upprätthålla en tillräckligt god kompetens på skatteområdet. Det sker ju hela tiden förändringar i skattelagstiftningen, vilket inte minst vi som sysslar med skatter i riksdagen är medvetna om. Ännu svårare är det då för medborgarna att hänga med i svängen. Det kan då tyckas vara ett begripligt skäl. Men, säger regeringen med anledning av att polisen får svårt att upprätthålla den här kompetensen, om vi inrättar skattebrottsenheter inom skattemyndigheterna ökar den skatterättsliga kompetensen, vilket skulle vara en effektivitetsvinst. Låt oss syna det påståendet. På vilket sätt är det lättare att hålla sig à jour med utvecklingen inom skattebrottsenheten, frågar man sig. Om det nu är så att skattebrottsenheten skall bedrivas helt separat från den övriga skatteförvaltningens verksamhet, blir det väl rimligtvis lika problematiskt för skattebrottsenheten att upprätthålla kompetensen som det skulle ha varit för polisen. Eller är det meningen att man skall ha någon form av arbetsbyten inom skattemyndigheten, så att tjänstemännen arbetar på alla enheter och därigenom kan hålla sig à jour med den aktuella skattelagstiftningen? Hur har utskottsmajoriteten tänkt sig detta, Björn Ericson? Jag kan inte förstå varför det skulle vara svårare att utbilda och vidmakthålla kompetens på skatteområdet för poliser än det skulle vara att upprätthålla kompetens hos de som skall arbeta inom skattebrottsenheten. Dessutom skall ju skattetjänstemännen utbildas i processrätt och polisiära metoder. Att utreda brott är nämligen ett kvalificerat yrke, som ställer stora krav på kunskaper i juridik, bevisvärdering och annat. Det lär man sig inte i brådrasket. Så effektiviteten blir kanske inte så hög till sist i alla fall. Herr talman! Vi moderater har både i regeringsställning och i opposition tagit flera viktiga initiativ för en större samverkan mellan olika myndigheter i syfte att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Förslaget att inrätta ytterligare en enhet innebär ju en ännu större splittring och mindre fokus på bekämpningen av ekonomiska brott. Det är också i högsta grad tveksamt om spaning kan utföras lika effektivt av tjänstemän inom en skattemyndighet som av polisen. Även om det så skulle vara, vilket jag starkt ifrågasätter, sker det på bekostnad av rättssäkerheten. En sådan prioritering kan vi aldrig acceptera. En rättsstat karakteriseras av att det sker en avvägning mellan statens effektivitetskrav och den enskilde medborgarens grundläggande rättsäkerhetskrav, och den avvägningen utfaller alltid till förmån för den enskilde medborgarens rättssäkerhet. Inom skattemyndigheterna arbetar man ju med en omvänd bevisbörda. Det vet vi alla som någon har varit i närheten av ett skattemål. Hur skall då den enskilde medborgaren kunna veta när han är skyldig att förklara sig, dvs. i skatteutredningen, och när han har en ovillkorlig rätt att tiga, dvs. i brottsutredningen, inför en och samma myndighet? Hur skall man göra detta klart? Inom straffrätten är ju en person oskyldig till dess att han är dömd, och bevisbördan ligger helt och hållet på åklagaren. I strävan efter en bättre bekämpning av ekobrottsligheten får vi inte lura in oss i ett resonemang som åsidosätter de grundläggande principerna för en rättsstat. Vi moderater kan omöjligen stödja ett från många synpunkter så farligt förslag som det nu framlagda. Herr talman! I detta betänkande finns också, som jag inledningsvis berörde, ett förslag om att halvera skattetilläggen vid periodiseringsfel. Det kan ju tyckas vara ett bra förslag, för vi kan ju alla läsa i tidningarna om de mest groteska konsekvenser som det innebär om man missar en dag i uppbörden för mervärdesskatten t.ex. Det är givetvis bra att skattetilläggen halveras, men det räcker ju inte på långa vägar. Om ett företag av misstag gör ett momsavdrag för tidigt eller periodiserar en momsintäkt för sent, blir det en månads försening med inbetalningarna. Då skattetillägget i dag är 10 % motsvarar det en årsränta på 120 %, men eftersom skattetillägget inte är avdragsgillt motsvarar det lågt räknat 160 % i årsränta. Om vi nu i enlighet med förslaget halverar årsräntan till 80 % framstår den fortfarande som orimligt hög i förhållande till den gängse räntenivån.

Om räntan skulle sjunka till 80 % tror jag att bedömningen skulle vara densamma. Om man sedan tittar på hur hög dröjsmålsränta som lagen medger, dvs. Riksbankens diskonto plus 8 % - alltså någon procentenhet per månad - framstår skattetilläggen även efter en halvering som helt orimliga. Vi moderater vill därför att skattetilläggen vid periodiseringsfel och även tulltilläggen avskaffas redan per den 1 januari 1998. Vi vill även föranstalta om en utredning av hur skatte och tulltillägg skall tillämpas i allmänhet. Därför, herr talman, står jag naturligtvis bakom samtliga de reservationer som vi moderater i skatteutskottet har avgett, men jag nöjer mig med att yrka på bifall till reservation nr 1.

Herr talman! En förutsättning för ett fungerande skattesystem är naturligtvis att det finns en tillfredsställande kontroll av skatteunderlaget. Det ligger, eller i alla fall borde ligga, i alla medborgares intresse att skattemyndigheterna har en hög ambition att motverka skattefusk och att de har förutsättningar att kunna beivra fusk i de fall det förekommer. Från Folkpartiets sida motsätter vi oss inte att särskilda skattebrottsenheter hos skattemyndigheterna inrättas. Det står helt klart i betänkandet att det är åklagaren som skall leda förundersökningen, och åklagaren som i varje enskilt fall skall ta ställning till om det skall vara polisen eller skattebrottsenheten som skall utföra förundersökningen. Det står också att frågor om rättssäkerhet måste uppmärksammas i de särskilda utbildningsinsatser som omorganisationen föranleder. Vi har verkligen att bejaka den enskildes intresse av integritet och rättssäkerhet. I rättssäkerhetens idé ligger att reglerna skall vara så fasta och så klara att medborgarna kan förutse och förstå konsekvenserna av sitt handlande. Det får heller inte finnas risker för godtycklig maktutövning. Det finns tyvärr sådana inslag i vår skattelagstiftning. Jag upprepar vad jag sade tidigare här i dag: Skatteflyktsklausulen innebär oacceptabla ingrepp i rättssäkerheten och förutsägbarheten. Den måste bort. Likaså innebär de ändringar i reglerna om skatterevision och andra kontrollåtgärder som infördes i våras ett grundskott mot rättssäkerheten. Vi i Folkpartiet motsatte oss detta då, och vi vill snarast avskaffa de nya reglerna om tredjemansrevision, revision av löpande period och överraskningsrevision som många gånger är mycket kränkande för företagen - och då i första hand för småföretagen. Skattetilläggen är till för att inskärpa betydelsen av att lämna korrekta uppgifter till ledning för taxering. De administrativa sanktionssystemen med bl.a. skattetillägg och förseningsavgifter måste naturligtvis vara så utformade att de uppfattas som rättvisa av de skattskyldiga. En förutsättning för det är att man tar hänsyn till omständigheterna. Nu tar man ofta inte ens hänsyn till krockar med god redovisningssed. Många fall har på senare tid uppmärksammats där företag har drabbats på ett sätt som är fullständigt orimligt. Experter som var knutna till Skattekontrollutredningen menade t.o.m. att modellen med skattetillägg strider mot Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Det är ett framsteg att tilläggen för felperiodiseringar halveras liksom att skattetilläggen skall ses över. Men vi i Folkpartiet tycker inte att det är tillräckligt. Vi vill helt enkelt ta bort skattetilläggen vid periodiseringsfel. Vi har alla i skatteutskottet fått exempel från Industriförbundet. Jag vill dra några av dessa exempel eftersom kammaren i övrigt inte har tagit del av dem. Vid en byggentreprenad ansåg den skattskyldige att en slutbesiktning skulle anses vara verkställd under momsperioden mars-april 1993. Fakturering skedde på den grunden. Skattemyndigheten däremot ansåg att slutbesiktningen skulle anses ha blivit gjord under momsperioden dessförinnan, och att fakturering skulle ha gjorts under den perioden. Den skattskyldige påfördes ett skattetillägg på 789 000 kr, dvs. 10 %, då bolaget ansågs ha redovisat mervärdesskatten på entreprenaden en period för sent. 789 000 kr utgick alltså i straffskatt för att mervärdesskatten betalats två månader för sent, trots att företaget inte tjänat en krona vare sig direkt eller indirekt på förfarandet! Sannerligen förlorade det en hel del pengar i stället. I ett annat fall som redovisats hade en handläggare blivit sjuk, och företaget missade att det fanns specialregler i de fall som mervärdesskatten betalades efter en räkning från tullen. Företaget fick då ett tillägg på 200 000 kr eftersom mervärdesskatten betalades en period för sent. Skattemyndigheten ansåg inte att sjukdom var något skäl för eftergift. För alla de här mervärdesskattefallen gäller att företagen bara är uppbördsmän, dvs. att de utan ersättning skall ta in mervärdesskatt från sina kunder och betala in den till staten. Nästan genomgående är det fråga om mervärdesskatt som skulle ha betalats in en eller annan månad tidigare. Det är alltså inte fråga om något annat än en ränteförlust för staten. I allmänhet har företaget inte heller tagit ut mervärdesskatten av kunden tidigare. Någon räntevinst för företaget har det alltså inte heller varit. I dessa periodiseringsfelsfall är det således inte fråga om att skatt har undanhållits. Jag yrkar på att skattetilläggen vid periodiseringsfel skall avskaffas. Därför yrkar jag bifall till reservation 5 och 7.

Herr talman! I föreliggande betänkande föreslås att skattemyndigheterna skall få utreda viss brottsverksamhet. Moderaterna har i vanlig ordning invändningar. Det har de ju alltid när det gäller kampen mot den ekonomiska brottsligheten vare sig det handlar om revisionsregler, skatteflyktsklausuler eller, som i detta fall, att skattemyndigheten skall få medverka vid utredningar av skattebrott. Moderaterna hänvisar till integritetsskäl osv. Men det är egentligen inte det som det handlar om, utan de vill helt enkelt skapa en total frihet på marknaden när det gäller möjligheterna för olika obskyra människor att göra som de vill. I talarstolen i dag har det hävdats att skattemyndigheterna ges total frihet i det här sammanhanget. Men i propositionen står det faktiskt att avsikten är att åklagaren skall kunna välja mellan att låta skattebrottsenheten eller polisen utföra arbetet. Det står också att skattebrottsenheterna enligt förslaget skall vara organisatoriskt avskilda enheter som är självständiga från skattemyndigheternas verksamhet i övrigt. Detta görs för att undvika att den brottsutredande funktionen sammanblandas med skattemyndigheternas andra funktioner, dvs. de rent fiskala funktionerna. Organisationen motsvarar vad som gäller för tullen, där tullkriminalen driver sin förundersökning åtskild från Tullverkets fiskala utredningar. Man kan hysa vissa farhågor när det gäller möjligheten till vitesförelägganden. Därför har också vi i Vänsterpartiet en reservation där vi tycker att man skall utvärdera skattemyndigheternas möjlighet till vitesförelägganden och kontrollera att vitesförelägganden verkligen inte används i syfte att underlätta en skattebrottsutredning. Man får nämligen inte använda fiskala möjligheter, t.ex. vitesförelägganden, för att underlätta en brottsutredning. Man kan som sagt hysa vissa farhågor, även om Vänsterpartiet anser att det räcker att det hela utvärderas efter ett år. Man kan fråga sig om en skattebrottsenhet behövs. Ja, det anser vi i Vänsterpartiet nog att det gör. Vi vet att man hela tiden tappar mark gentemot både skattebrottsligheten och den ekonomiska brottsligheten. Det vore ganska bra om skattemyndigheten, som har detaljkunskaper när det gäller skattelagarna, kunde delta också i utredningsarbetet. Vi vet att det i dag ligger oerhört många mål och ärenden hos de nuvarande utredningsinstituten. De hinner inte få undan dem. Det händer ganska ofta att saker blir preskriberade. Om skattemyndigheten på det här sättet får möjligheter att delta tror vi att man skulle snabba upp processerna ganska ordentligt. Det är därför med viss förvåning jag konstaterar att Miljöpartiet och Kristdemokraterna, som säger sig stå för kamp mot den ekonomiska brottsligheten och skattebrottsligheten, inte heller tycker om det här förfarandet. Det finns ett problem med skattebrottsenheterna som är alldeles tydligt. Det är att finansieringen inte är klar. Majoriteten i utskottet hävdar naturligtvis att finansieringen är klar. Den skall ordnas genom att vi skall regionalisera skatteförvaltningarna. Den debatten har vi haft tidigare. De vinster som finns där lär inte räcka. Rolf Kenneryd har ett särskilt yttrande i sammanhanget där han menar att finansieringen får ske på annat sätt. Jag menar också, och det har vi sagt tidigare när vi beslutade om ramarna för anslagen till skattemyndigheterna, att det är oerhört viktigt att skattemyndigheterna tillförs pengar för att bygga upp dessa enheter. Annars kommer det att gå ut över ordinarie operativ verksamhet. Eftersom de redan är hårt ansträngda tror vi inte att det är möjligt att bygga upp en verksamhet i så fall med bibehållande av den operativa kvaliteten. Vi menar att det skulle vara väldigt bra om man i samband med skattebrottsenheternas bildande redan nu kunde införa möjligheter till legitimationskontroll. Vi har vissa branscher där vi vet att det förekommer en ganska omfattande svart verksamhet. Det gäller restauranger och bygg och anläggningsföretag. Om man vid en revision eller kontroll också kunde utföra legitimationskontroller och stämma av mot arbetsgivarregister osv. skulle ganska mycket vara vunnet. Det är flera utredningar som har påpekat att den här möjligheten borde införas, men ändå tvekar regeringen. Man vågar inte ta steget fullt ut och verkligen effektivisera revisionsverksamheten och kontrollen. I reservation 3 i betänkandet föreslår vi helt enkelt att vi redan nu skall besluta om att legitimationskontroll skall få utföras av skattebrottsenheterna. Jag yrkar bifall till såväl reservation 2 som reservation 3. När det sedan gäller diskussionen om skattetillägg har Isa Halvarsson beskrivit situationen på ett ganska talande sätt. Det är ju en ganska absurd situation som vi har i dag med de höga skattetilläggen. Vi är inte beredda att gå så långt som Moderaterna. Moderaterna är ju alltid beredda att gå längre än vad branscher och företagare själva vill. Det kan handla om vad som helst - man är beredda att gå längre än vad företagarna själva föreslår. När Industriförbundet uppvaktade sade de: Inför en kostnadsränta på 0,5 % eller 1 % per månad! Det kan vi acceptera, och det tycker vi är rimligt. Både jag och Ronny Korsberg från Miljöpartiet tyckte att det ligger något i detta. Därför har vi en gemensam reservation om detta med skattetillägg. I och för sig hamnar vi på olika procentnivåer, men vi säger att det är bra om regeringen kan återkomma med detta och införa en kostnadsränta på 1 % eller 2 % per månad. Vi kan i och för sig diskutera beloppet. Jag har fastnat för 1 %. Den situation som finns i dag med de höga avgifter som Isa Halvarsson har redogjort för är ju väldigt knepig. Det handlar inte om undandragande av skatt. Hade det varit ett direkt undandragande av skatt kan man motivera ganska höga straffsatser och höga skattetillägg. Men här handlar det bara om att den utgående momsen råkar vara redovisad i april i stället för i mars och tvärtom när det gäller den ingående momsen. Att det skall leda till 10 % eller som nu föreslås 5 % är inte rimligt. Den här sänkningen från 10 % till 5 % är inte alls tillräcklig. Man har visat att man har uppfattat ett problem, men man har faktiskt inte gjort särskilt mycket åt det. Slutligen yrkar jag alltså bifall till reservation 2 och 3. Jag står naturligtvis bakom samtliga andra reservationer som vi har skrivit.
Herr talman! Vi är ju vana vid att Per Rosengren tar ut svängarna i debatten. Men jag tycker att han har passerat gränsen när han i riksdagens talarstol angriper Moderata samlingspartiet och påstår att vi vill ha allting fritt så att vi gynnar olika obskyra företag. Herr talman! Jag kräver av Per Rosengren att han tar avstånd från det uttalandet. När vi kommer in på hans anförande i övrigt vill jag anföra det jag sade i talarstolen också, nämligen att Moderata samlingspartiet både i regeringsställning och i oppositionsställning har verkat för att kampen mot den ekonomiska brottsligheten skall skärpas. Vi har tagit en rad olika initiativ. Även nu vill vi att åklagarmyndigheter och polis skall få ökade resurser så att de kan bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Men vi vill inte öka den tänkta effektiviteten som påstås i den här propositionen så att rättssäkerheten äventyras. Den uppfattningen är vi inte ensamma om, även om Per Rosengren säger att vi alltid går så långt. Den delas av en rad olika tunga remissinstanser som har som uppgift att slå vakt om rättssäkerheten.
Herr talman! Det är patetiskt att höra Carl Erik Hedlund när han säger att Moderaterna verkar för att kampen mot den ekonomiska brottsligheten skärps. Ni tog bort möjligheten till gryningsrevisioner. Ni tog bort skatteflyktsklausulen. Ni gör ju allt för att gynna den här typen av verksamhet. Vad har ni för förslag? Jo, ni säger att ni skall ge mer resurser till åklagare och polis. Om de inte har några vapen att angripa ekobrottslingarna med, har det väl ingen betydelse. Ni ger dem ju inga vapen att angripa med. Ni säger att det är för svåra integritetsproblem. Man måste ringa 4-5 dagar innan och fråga om man får komma på revision. Det är nästan löjligt att höra Carl Erik Hedlund säga att Moderaterna har verkat för att kampen mot den ekonomiska brottsligheten skall stärkas. Det är precis tvärtom - ni släpper ju fram den.
Herr talman! Jag hörde inte Per Rosengren över huvud taget kommentera begäran om ett tillbakatagande av det han påstod om att vi bara verkar för att gynna obskyr verksamhet. Han förstärker tvärtom den uppfattningen i sitt senaste inlägg. Vi tycker om att leva i ett rättssamhälle där alla medborgare skall ha rättigheter. Man skall inte ge myndigheter rätt att klampa in till oskyldiga människor och utföra olika saker. Det måste finnas ett rättssamhälle. Det måste finnas regler kring detta. Jag tror att de flesta medborgare i det här landet ställer sig bakom detta. Vi har läst tillräckligt mycket i tidningarna om hur helt oskyldiga personer har blivit utsatta för olika typer av åtgärder, både på skatteområdet och på andra områden. Att värna om medborgarnas integritet är en av samhällets basfunktioner. Då kan det hända att vissa obskyra element, låt oss kalla dem så, kan få ett utrymme att agera. Men låt dem då få det! Det är bättre än att helt oskyldiga människor försätts i trångmål och får gå i konkurs beroende på ovederhäftig rättsutövning.
Herr talman! Det är betydligt fler seriösa företagare och andra civilpersoner som drabbas av den ekonomiska brottsligheten på grund av att man inte har kraft att sätta stopp för den. Jag är betydligt mer rädd för den typen av verksamhet än om man skulle hamna i gränslandet. Jag vill också ha ett rättssamhälle och en rättsstat där staten inte skall ha all makt och där man verkligen värnar rättssäkerheten. Men jag är betydligt mer rädd för den ekonomiska brottsligheten och allt vad den för med sig och för Moderaternas slapphänthet mot detta. Jag tänker inte be om ursäkt. Det är min bestämda uppfattning att Moderaternas politik leder till att den här typen av verksamhet släpps fram i betydligt större omfattning än vad vi skulle behöva. Ni tillåter inte gryningsrevisioner, ni vill inte ha en skatteflyktsklausul, ni vill inte ha någonting. Ni vill ha mer resurser till åklagare och polis, men ni vill inte ge dem maktmedel och möjligheter att granska, göra utredningar och revisioner på ett sådant sätt att de kan komma åt detta. Nej, då talar ni om den personliga integriteten och kommer med en massa andra ursäkter. Men det är inte det ni egentligen är ute efter. Ni vill i princip att det här skall få flyta fritt. Annars skulle ni ha tillgripit de möjligheter som finns. Men det gör ni inte. Ni släpper fram det.

Herr talman! Det här betänkandet är av den karaktären att vi alla, tror jag, är överens om målet, nämligen att vi skall bekämpa ekonomisk brottslighet. Det är helt uppenbart att vi är rätt oense om medlen för hur det skall gå till, för hur vi skall uppnå målet. Vi är tydligen också rätt oense om var gränserna går för vad samhället kan tillåtas göra, vad den offentliga verksamheten kan tillåtas ha för maktmedel för att bekämpa den här brottsligheten. Det intressantaste att diskutera är väl därför vilka skillnaderna är i synsätt. Vi har tillsammans med moderater och kristdemokrater till det här betänkandet fogat en reservation som går ut på att vi ställer oss tveksamma till att man skall bekämpa ekonomisk brottslighet på det här sättet. Skälet är helt enkelt att vi inte tror på den här formen av sammanblandning av myndighetsfunktioner. Skattemyndigheten är en fiskal verksamhet där man har till uppgift att se till att människor och företag betalar den skatt som de är skyldiga att göra och att de deklarerar den på rätt sätt. Att man också skall ha polisiära befogenheter och att man skall syssla med det som vi traditionellt sett har varit noga med att endast polisen och andra rättsvårdande myndigheter skall syssla med tror vi är en dålig väg. Det leder bl.a. till en ökad splittring av skattemyndighetens verksamhet. Som framgick av den tidigare debatten och betänkandet om resurserna till skattemyndigheterna är vi alla besjälade av idén att vi måste bedriva skatteverksamhet effektivt. Då ter det sig litet märkligt att man i nästa andetag säger: Nu skall vi ge skattemyndigheten ytterligare uppgifter och splittra verksamheten ytterligare. Mot bakgrund av att vi har fattat beslut om att vi skall inrätta en ekobrottsmyndighet tycker jag även att det är litet märkligt att man väljer att också på skattemyndigheterna inrätta den här typen av ekobrottsbekämpningsenheter. Det vore mer naturligt, som vi i Miljöpartiet ser det, att man samlar alla de resurser man behöver för en effektiv bekämpning av skattebrott under den nya ekobrottsmyndigheten. Det är vårt förslag och den linje som vi har drivit tidigare både här och i justitieutskottet när frågan har debatterats. Vi vill också att man anstränger sig ytterligare för att ge tydligare och enklare regler. Det är ju inte helt obekant för kammarens ledamöter att skattesystemet och regelverket är ganska komplicerat. Det är ofta det som leder till att vi får bekymmer med tillämpning av skattelagarna. De felaktigheter som uppstår beror inte alltid på brottsligt uppsåt eller på att man har brottsavsikter. Men att skilja ut detta är inte så helt enkelt. Därför är det viktigt att ekobrottsmyndigheten får tillräckliga resurser för att kunna göra en kraftsamling och verkligen skilja ut det som är brottslig verksamhet och bekämpa det på ett effektivt sätt. Rättssäkerheten har diskuterats i det här sammanhanget. För oss är det en mycket viktig punkt. Det är ett av huvudskälen till att vi avvisar förslaget om inrättande av skattebrottsenheter. Vi tror nämligen att det i praktiken blir svårt att hålla isär verksamheterna som ändå skall finnas under samma organisatoriska hatt. Det är ändå så att det finns olika kulturer när det gäller de här myndigheterna. Polisen och åklagarmyndigheterna har en typ av kultur, skattemyndigheterna har en annan. Det är naturligt, och så skall det vara. Man har ju olika uppgifter och olika roller. I praktiken torde det här alltså bli ganska svårt. Man hänvisar ibland till att tullen gör detta, att man har tullkriminal. Jag tycker inte att den jämförelsen är riktigt relevant. Tullen bedriver en annan typ av verksamhet där det kanske är relevant på ett annat sätt att bedriva spaning för att förhindra smuggling och införsel av varor. Av det skälet tror jag att det kan vara litet bekymmersamt. Jag noterade att någon nämnde den personliga integriteten. Den är för oss i Miljöpartiet väldigt viktig i det här sammanhanget. Det är viktigt att man är noga med att den inte kränks. Att den skulle vara en ursäkt för att säga nej till det här förslaget tycker jag är ett litet märkligt synsätt. Värnandet av den personliga integriteten kan aldrig, åtminstone inte för mig och Miljöpartiet, vara en ursäkt för att avstå från någonting som vi anser kan göra just det, nämligen kränka integriteten. Det är alltså oerhört viktigt att vi diskuterar var gränsen går för vad vi tillåter oss att tillsammans göra gentemot den enskilde individen. Vi har uppenbarligen olika åsikter om var den gränsen går. Jag tror att Carl Erik Hedlund var inne på att det kanske är så i en rättsstat att vi får acceptera att vi inte kommer åt varenda brottsling. Vi vet att så är det också i dag. Det finns många exempel på det, där vi i och för sig också ibland ändrar lagstiftningen. Men det är faktiskt ett pris man får betala i en rättsstat att vissa brottslingar kommer undan därför att vi inte vill att oskyldiga skall drabbas. Jag tycker att det kanske är viktigare att man skyddar den enskilde individen än att man till varje pris skall jaga människor på ett sätt som kan leda till att man kanske helt omkullkastar deras framtid och ödelägger det arbete som de har lagt ned. Jag tycker inte att det är acceptabelt att man sätter gränsen där. Det är ett av skälen till att vi har diskuterat detta mycket ingående och kommit fram till att det är en vettigare modell att skärpa lagstiftningen, hålla isär myndighetsutövningarna och förvaltningsverksamheterna och dessutom förstärka och kraftsamla på den ekobrottsmyndighet som vi nu har bestämt oss för att inrätta. Vi tror att det är en modell som både på ett bättre sätt tillgodoser de intressena och på ett bättre och effektivare sätt tar oss till det mål som jag inledningsvis sade att vi är överens om, utan att för den skull ifrågasätta eller åsidosätta rättssäkerheten och kränka den personliga integriteten. Avslutningsvis vill jag nämna den reservation om periodiseringsfel som jag har tillsammans med Per Rosengren, Vänsterpartiet. Jag skall inte upprepa allt klokt som sades av Isa Halvarsson när det gäller effekterna av detta. Det framstår som tämligen klart att det här får orimliga effekter. Det här är ju inga skattebrott, inget undandragande av skatter, utan det handlar om periodiseringsfel. Det är mycket lätt - det kan jag försäkra med rätt många års erfarenhet av företagsamhet - att hamna i den situationen att fakturan kommer på den ena eller andra redovisningsperioden. Att då råka ut för den typ av straffbeskattning eller straffavgift som det faktiskt är fråga om är inte rimligt. Även med den sänkning som regeringen nu föreslår tycker vi att det inte är tillräckligt. Det kan bli oacceptabla effekter ändå. Vi föreslår därför att man skall gå på den modell som innebär att man gör detta ränteanknutet. Det handlar ju ändå om att man vill upprätthålla någon form av konkurrensneutralitet med de företag som har gjort en i skattemyndighetens ögon korrekt redovisning när det gäller perioden. Vi har landat på en procentsats om 2 % per månad upp till ett tak på 5 %. Om det skall vara 1 % eller 2 % är kanske inte det viktigaste eftersom man har en takregel. Det viktiga är att man anknyter till en ränta och ser till att man upprätthåller konkurrensneutralitet. Vi vill heller inte gå så långt att man avskaffar detta. Det vore inte rättvist mot dem som kanske har en bättring ordning och redovisar på ett mer korrekt sätt. Därför har vi stannat för den modellen. Med det, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 1 och 6.
Herr talman! Jag skulle vilja säga till Ronny Korsberg att jag inte tror att det är någon skillnad mellan vad han säger och Folkpartiets syn på att man inte får kränka den personliga integriteten. Det är vi också mycket noga med. För oss är rättssäkerhetsaspekterna mycket viktiga. Det gäller naturligtvis också rättssäkerheten och skattemyndigheternas medverkan i brottsutredningar. Skillnaden oss emellan är väl hur vi uppfattar det här förslaget. Vi läser inte in de farhågor som Ronny Korsberg för fram. Vi läser att regeringen säger att man mycket noga kommer att följa upp och bevaka hur rättssäkerheten påverkas av omorganisationen och att man med snabbhet reagerar och återkommer till riksdagen med förslag till förändring om det skulle bli nödvändigt. Vad vi har fastnat för är dock, vilket klart och tydligt anges, att det är åklagaren som skall leda förundersökningen. Det är i varje enskilt fall åklagaren som skall ta ställning till om polisen eller skattebrottsenheten skall genomföra förundersökningen. Det är klart att också då frågor om rättssäkerheten måste uppmärksammas. Det gäller även i de särskilda utbildningsinsatser som omorganisationen föranleder. Den här omorganisationen leder inte till att varje skattebrottsling i Sverige kommer att avslöjas. Det kan väl inte ens Ronny Korsberg tro.
Herr talman! Nej, Isa Halvarsson, inte ens Ronny Korsberg tror att det blir så. Jag har dock full respekt för Folkpartiets och Isa Halvarssons inställning till bedömningen av de konsekvenser och effekter som det här får. Jag har inget skäl att tro annat än att vi har samma omtanke om den personliga integriteten och rättssäkerheten, men vi gör litet olika bedömningar av hur det här bör gå till. Mot bakgrund av det av Skatteflyktskommittén framlagda förslaget ser vi detta som ett första steg. Man gick inte så långt som kommittén hade tänkt sig utan valde en mycket mer återhållsam modell, och detta tycker vi är vettigt. Det indikerar att det även på andra håll funnits farhågor om att det inte är helt okomplicerat att genomföra kommitténs modell. Vi är, som sagt, oroliga för att detta kan följas av ytterligare sammanblandning inom myndigheten. Vi gör en annan bedömning och har en annan helhetssyn på skattebrottsbekämpningen. Som jag nyss redovisat vill vi i stället ha en kraftsamling på Ekobrottsmyndigheten. Vi tror att det är en bättre och mer renodlad modell. Vi är beredda att medverka till att den får de resurser som behövs för att den skall klara uppgiften på det sätt som vi sätter förhoppningar till.
Herr talman! Jag skulle vilja fråga Ronny Korsberg vad det är för integritetskränkande i att ha möjlighet till gryningsrevisioner, dvs. icke föranmälda revisioner, och i att ha en skatteflyktsklausul. Det är ju detta som ni går emot. Ni vill ha en skärpt lagstiftning, men detta har vi diskuterat tidigare. Man kan skärpa lagstiftningen hur långt som helst; det kommer ändå att finnas folk som trixar med lagstiftningen och lyckas hitta kryphål. Man kan alternativt liksom Volvo få förhandsbesked och bli skattebefriad. Hur klar lagstiftning vi än har kommer det att finnas en del som trixar med den. Volvos uppseendeväckande skattefrihet under senare år visar väl att man kan kringgå även klara lagstiftningar, om man har tillräckligt många experter. Jag vill också påpeka för Ronny Korsberg att seriösa företagare och branschorganisationer ställer sig bakom många av förslagen om krafttag mot ekobrotten. Här i kammaren är man dock mycket tveksam. Det blir mest politisk retorik. Ekobrottsmyndigheten är en myndighet som skall fungera på central nivå, men skall vi inte ha någon som helst ekobrottsbekämpning ute i det regionaliserade skatteväsendet? Det är väldigt viktigt att en sådan finns på flera nivåer. Ni tror att Ekobrottsmyndigheten skall syssla bara med de allra största målen, men det finns en mängd annat som behöver snabbutredas, och det bör skattebrottsenheterna ägna sig åt.
Herr talman! Det var mycket på en gång. Per Rosengren tar i debatten gång på gång upp införande av gryningsrevision. Om man har den inställningen att alla människor och företagare är skurkar som skall överraskas och kontrolleras så mycket vi kan, är det klart att man tycker att den här typen av åtgärder är det bästa. Har man inte den uppfattningen utan tror att de flesta människor faktiskt har ett ärligt och seriöst uppsåt i sitt företagande och i sitt leverne, är man kanske liksom vi i Miljöpartiet mer inriktad på förebyggande åtgärder. Lagstiftningen skall skärpas, även om det är så som Rosengren säger, att några kommer att fiffla även om lagarna skärps. Vi vill undvika att det av misstag inträffar sådant som kan betecknas som skattebrott. Jag tycker inte att man kan ha den synen att alla är busar, utan vi måste ha den inställningen att folk vill göra rätt för sig. Vi måste grunda skattelagstiftningen och övriga juridiska regler på den inställningen. Per Rosengren påstår här felaktigt att vi skulle vara emot skatteflyktsklausulen. Det är direkt felaktigt. Nu får Per Rosengren vakna till i sin bänk. Vi var emot den förändring som debatterades nyligen i kammaren, men vi ville inte avskaffa klausulen utan ansåg att den fungerade med den utformning som den hade. Det har också statistiken visat. Vi ansåg att den inte skulle skärpas, och skälet till det var att den inte skulle komma i konflikt med rättssäkerheten. Per Rosengren säger att vi måste ta krafttag och att även branschorganisationer önskar detta. Ja, det vill vi ju alla. Huvudpoängen i mitt anförande var att också vi vill ta krafttag, men vi vill göra det på ett annat sätt. Att dessa krafttag skulle innebära en centralisering är en litet märklig uppfattning. De här myndigheterna, polis och åklagare, finns, som Per Rosengren vet, ute i landet, inte bara i Stockholm. Att ett samarbete med dessa skulle strida mot möjligheterna att bedriva verksamheten regionalt eller lokalt kan jag alltså inte inse.
Herr talman! Det här är nästan löjligt. Ronny Korsberg säger att vi anser att alla företag är skurkar. Det är just mot skurkarna som vi behöver gryningsrevisionerna. Det är ett litet antal företag som det gäller. Det är länsrätten som ger tillstånd till genomförande av sådana revisioner. Låt mig ge ett exempel. Två eller tre anställda i ett tillverkningsföretag hade tagit upp lön från det i sin deklaration. Skattemyndigheten gick in till länsrätten med begäran om att få göra en gryningsrevision, en icke föranmäld revision, eftersom företaget, som hade 15-20 anställda, inte var registrerat för moms, för arbetsgivaravgifter osv. Länsrätten biföll inte myndighetens begäran och delgav företaget sitt beslut samtidigt som man lämnade det till skattemyndigheten. Sådan är den värld som vi i dag lever i, Ronny Korsberg, och det är denna ordning som ni accepterar. Jag anser att det här var fråga om skurkar, men jag anser inte att företagare generellt är det. Jag skulle vilja säga att 99 % av alla företag är hederliga och vill göra rätt för sig. Skatteflyktsklausulen fungerade inte. Antalet insatser med hjälp av skatteflyktsklausulen var nästan pinsamt litet. Den förändring som gjordes genomfördes för att skärpa möjligheterna att angripa skatteflykt. Jag har inte sett ett enda förslag från Miljöpartiet syftande till att få till stånd en striktare och konkretare lagstiftning på skatteområdet. Redovisa vilka konkreta förslag till en skarpare och tydligare lagstiftning som ni har lagt fram!
Herr talman! Jag tror att vi är helt överens, Per Rosengren, om att det är skurkarna som skall bekämpas och att vi skall ta krafttag för detta. Som jag sade i mitt huvudanförande har vi dock litet olika uppfattning om vilka medel vi skall använda. Jag kan i och för sig konstatera att Per Rosengren i sitt senaste inlägg säger att han inte alls har den uppfattningen att alla företagare är skurkar. Tvärtom är företagarna schysta personer, men vi skall sätta åt skurkarna. Jag tycker att det är glädjande att höra. Jag är glad över att jag i så fall har tolkat Per Rosengren felaktigt. Jag kan tyvärr konstatera att det när Per Rosengren i övrigt argumenterar till förmån för förslaget om gryningsrevision dock lätt patetiskt framstår som om detta vore nästan det enda verksamma medlet mot ekonomisk brottslighet i vårt land. Om vi bara fick möjlighet till gryningsrevision, skulle all brottsbekämpning bli effektiv och alla skattebrott i landet upphöra. Så är det naturligtvis inte. När jag hör den typen av argumentering från Per Rosengren kan jag inte låta bli att få det intrycket att man i Vänsterpartiet har den utgångspunkten att företagare är fifflare och skurkar, som vi med alla medel skall klämma åt. Vi skall jaga dem ända ut i skogen, så att vi snart inte längre har några företagare kvar. Vi i Miljöpartiet har inte den uppfattningen. Vi tror att företagare är ärliga, och vi har en positiv syn på företagare.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 1, 5 och 7. Kristdemokraterna har sedan 1992 återkommande motionerat om att regeringen bör inrätta en särskild myndighet för att stävja den kvalificerade ekonomiska brottsligheten. Därmed har vi tydligt markerat att vi inte lägger fingrarna emellan för vare sig skattebrott eller annan ekonomisk brottslighet. Det är också glädjande att regeringen nu har tagit initiativ till en sådan myndighet, även om den inte helt har fått den utformning som Kristdemokraterna i olika sammanhang har förordat. Anledningen till att vi yrkar avslag i den del som avser inrättande av skattebrottsenheter hos skattemyndigheten är att vi anser att den brottsutredande och brottsbeivrande verksamheten skall hållas åtskild från den statliga förvaltningen i övrigt. Den enskilde måste rimligen ges en möjlighet att bedöma om uppgifter som han eller hon lämnar skall användas för brottsutredning eller till någonting annat. Rättssäkerheten kräver att samhället har en mycket tydlig distinktion mellan olika myndigheters roller. Vi anser att riksdagen skall begära ett nytt förslag från regeringen som bygger på tanken att de nuvarande brottsutredande organen som vi har får tillgång till den expertis som behövs för att utreda och beivra också skattebrott. Vidare bör skattelagstiftningen förenklas - vilket har sagts tidigare här - för att förebygga skattebrott på grund av felaktiga tolkningar i den omfattning vi har beroende på den snåriga lagstiftning vi har i dagsläget. Herr talman! Vad avser skattetillägg vid för sent inbetald moms beroende på periodiseringsfel anser vi från Kristdemokraterna att det bör slopas. Vi anser inte att detta är ett undandragande av skatt. Det är alltså inte i den meningen ett brott, utan det handlar om ett misstag i tiden. Det bör också betraktas på det sättet. Statens förlust är endast räntan på pengarna en viss tid. I den mån det skulle bestraffas ekonomiskt skulle man möjligen kunna tänka sig en räntekostnad, men vår uppfattning är att vi bör slopa det helt. Herr talman! Beträffande revisionsreglerna anser vi att de ändringar som här är föreslagna ensidigt gynnar de fiskala intressena och att vi därigenom får en obalans som skadar den enskildes rättssäkerhet och integritet. Med detta som bakgrund vill jag än en gång yrka bifall till reservationerna 1, 5 och 7.

Herr talman! I det här ärendet föreslår, som redan har framgått, regeringen att särskilda skattebrottsenheter skall inrättas hos skattemyndigheterna. Betänkandet behandlar även andra förslag, bl.a. vad gäller skattetillägg vid periodiseringsfel. Till betänkandet är fogat sju reservationer och ett särskilt yttrande. Herr talman! I propositionen som ligger till grund för betänkandet föreslås att särskilda skattebrottsenheter inrättas hos skattemyndigheterna för att biträda åklagarna vid förundersökning av skattebrott m.m. Avsikten är - och här kan jag rikta mig särskilt till Carl Erik Hedlund - att åklagarna skall kunna välja mellan att låta skattebrottsenheten eller polisen utföra arbetet. I enkla fall, där någon särskild förundersökning inte behövs, skall skattemyndigheten självständigt kunna göra en förenklad utredning innan ärendet anmäls till åklagaren. Avsikten med förslaget är också att skattebrottsenheterna skall vara organisatoriskt avskilda enheter som är självständiga från skattemyndigheternas verksamhet i övrigt just för att undvika att den brottsutredande funktionen sammanblandas med skattemyndigheternas andra funktioner. Bristerna i den nuvarande ordningen för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten har uppmärksammats i en rad sammanhang. Bl.a. kan nämnas Riksdagens revisorers rapport, Den ekonomiska brottsligheten och rättssamhället, som ingående behandlat frågor om myndigheters verksamhet, effektivitet och organisation och Riksrevisionsverkets rapport Tre skattemyndigheters hantering av skattebrott vid vissa myndigheter inom ramen för verkets effektivitetsrevision. I syfte att förverkliga kraven på ekobrottsbekämpningen i framtiden har Ekobrottsberedningen i sin rapport Skattekriminalen lagt fram förslag till en skattekriminalreform. Den innebär att skattemyndigheterna får i huvudsak samma uppgifter när det gäller att utreda brott inom skatteområdet som tullmyndigheterna redan har när det gäller att utreda brott inom tullens område. Förslaget innebär att skattekriminalen skall tilldelas befogenheter i två steg. I det första steget skall befogenheterna i huvudsak begränsas till att biträda åklagare vid förundersökningar i samband med utredningar av skattebrott. Steg två var tänkt att träda i kraft först sedan skattemyndigheterna byggt upp en kompetens och en väl fungerande organisation med erfarenhet av brottsutredning. Av remissinstansernas synpunkter har framgått att flera var negativt inställda till att man redan nu tar ställning till den fullt utbyggda skattekriminalfunktion som steg två innebär. Regeringen delar remissinstansernas bedömning att man inte nu bör ta ställning till förslaget om en fullt utbyggd skattekriminal, utan begränsar förslaget, vilket härmed uttrycks klart, till steg ett i Ekobrottsberedningens förslag. De invändningar från rättssäkerhetssynpunkt som har riktats mot utredningsförslaget har bemötts både i propositionen och i justitieutskottets yttrande. Invändningarna grundar sig bl.a. på att den skattskyldiges ställning i skatteprocessen skiljer sig väsentligt från vad som gäller vid brottsutredningar och att reglerna även i övrigt är olika för dessa skilda slags utredningar. Herr talman! Beträffande inrättandet av skattebrottsenhet föreligger den första reservationen gemensam för Moderaterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet, som alla yrkar avslag på regeringens förslag. Av det som jag har anfört framgår att skattebrottsmyndigheternas verksamhet enligt utskottsmajoritetens uppfattning bör komma igång så snart som möjligt och leda till en varaktig förstärkning av kampen mot skattebrott. Avsikten är att tillräckliga resurser skall ställas till skattemyndigheternas förfogande, och de framtida erfarenheterna får utvisa om det är tillräckligt. Med det sagda yrkar jag avslag på reservation 1. Vänsterpartiet inte fullt ut ställa upp på regeringens förslag att skattemyndigheterna inte skall få förelägga den skattskyldige att medverka i en skatteutredning om det finns anledning att anta att han har begått brott. Vänsterpartiet hävdar att regeringens förslag medför vissa gränsdragningsproblem bl.a. som följd av att både skatteutredningar och brottsutredningar i fortsättningen skall kunna utföras i skattemyndigheten. Utskottet tillstyrker emellertid förslaget och menar att tillämpningsfrågorna i samband med vitesförelägganden hör till de frågor som regeringen bör uppmärksamma vid bedömningen av den nya organisationen. Med detta yrkar jag avslag på reservation 2. Vänsterpartiet anför i reservation 3 ett förslag om legitimationskontroller. Ett förslag med liknande innebörd finns i Skatteflyktskommitténs slutbetänkande Punktskattekontroll av alkohol, tobak och mineralolja m.m. Utskottet anser att de kommande ställningstagandena till utredningsförslaget inte bör föregripas, varför jag yrkar avslag på reservation 3. Skattetillägg påförs den som har lämnat en oriktig uppgift i sin deklaration eller i ett annat skriftligt meddelande till ledning för beskattningen. Skattetillägget uppgår till 40 % vid inkomsttaxeringen och till 20 % på moms och punktskatteområdena och beräknas på det skattebelopp som skulle ha undanhållits om det oriktiga meddelandet följts. Om den oriktiga uppgiften avser periodisering eller en därmed jämställd fråga, uppgår skattetillägget till hälften av dessa nivåer, dvs. till 20 % respektive 10 %.

Folkpartiet och Kristdemokraterna framför i reservation 5 krav på ett slopande av skattetillägget, vilket skulle innebära att periodiseringsfel i fråga om mervärdesskatt endast kommer att sanktioneras enligt regler i skattebetalningslagen. De begär ett skyndsamt förslag från regeringen med den innebörden. Vänsterpartiet och Miljöpartiet anför i en gemensam reservation att halveringen av skattetilläggen inte är tillräcklig.

Avsikten är att tillsätta utredningen inom kort. Enligt regeringen bör förslaget träda i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas retroaktivt fr.o.m. 1997 års taxering. Riksskatteverket har i en skrivelse till utskottet vänt sig emot att de nya reglerna skulle tillämpas retroaktivt och anfört skäl för det. Med hänsyn till vad Riksskatteverket anfört i sin skrivelse bör verket och skattemyndigheterna enligt utskottets uppfattning inte lägga ned ansträngningar på att eftersöka alla dessa ärenden. I stället bör verket i lämpliga sammanhang lämna en allmän information om de nya reglerna och om möjligheterna för dem som berörs av retroaktiviteten att själva begära omprövning. Hanteringen av de frågorna blir därmed enklare. Herr talman! Med detta yrkar jag avslag på reservationerna 4,5 och 6. I reservation 7, som handlar om revisionsregler, riktar moderaterna kritik mot utformningen av de nya reglerna som enligt moderaterna bl.a. tillåter kontroll av bokföring och handlingar som inte har något samband med en skatte eller uppgiftsskyldighet. De ändringar som riksdagen genomförde i våras grundar sig på uppfattningen att kontrollinstrumenten bör utformas så att skatte och tullmyndigheterna - med respekt för den skattskyldiges rimliga krav på rättssäkerhet och integritet - får rimliga möjligheter att komma åt skatteflykt och illojalt skatteundandragande. Det finns enligt utskottet inte någonting nytt som gör att riksdagen nu skall behöva ompröva frågan, varför jag yrkar avslag på reservation 7. Med detta, herr talman, vill jag slutligen för säkerhets skull yrka avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan i betänkandet.

Herr talman! Björn Ericson! Jag skulle gärna vilja få en fråga belyst litet mer ingående: Varför anslog inte utskottsmajoriteten mer pengar till polis och åklagarmyndigheterna i stället för att godkänna inrättandet av en skattebrottsenhet? Där har vi myndigheter som är brottsutredande. Jag hörde Björn Ericson säga, och det står också i propositionen, att man skall överväga steg två när skattebrottsenheten har fått brottsutredande erfarenhet. Eftersom den erfarenheten redan finns, tycker jag att det ligger närmare till hands att stödja de brottsutredande enheterna, alltså polis och åklagare. Då kommer jag till min fråga som jag ställde från talarstolen: På vilket sätt är det lättare att se till att skattebrottsenheten håller sig à jour med skattelagstiftning och sådant än att se till att en enhet inom polis eller åklagarmyndigheterna gör det? Björn Ericson snuddade också vid rättssäkerheten i sitt anförande. I skatteutredningar har man ju en omvänd bevisföring. Det betyder att man är skyldig tills man har bevisat att man inte är det. I all annan rättstillämpning i landet - och även vid skattebrott - har man rätt att tiga. Det kan vara ett misstag, och jag kan ha hört fel, men jag tyckte mig förnimma att Björn Ericson förutsåg att det framöver skulle bli en omvänd bevisföring även när det gäller skattebrott. Det var alltså tre frågor.
Herr talman! Låt mig börja med den sista frågan om rättssäkerheten. Det framgick ganska klart vilka skälen är till att regeringen nu inte föreslår någon åtgärd i det andra steget där detta framför allt berörs. Regeringen vidgår den kritik som lämnats om att den frågan måste klaras ut innan man går vidare i ett andra steg. En fråga gällde om det är lättare att bygga upp kompetensen i skatteförvaltningen än i Ekobrottsmyndigheten, eller vad nu Carl Erik Hedlund avsåg. Det är naturligtvis så att kompetensen när det gäller skattebrott i dag framför allt ligger hos skattemyndigheten. Det är ganska naturligt att man därför väljer att förlägga enheten dit. Också Ekobrottsmyndigheten föreslår att enheten skall ligga där för att man skall kunna samla kompetensen. Detta utgör egentligen också svar på den första frågan om varför man förlägger enheten till skattemyndigheten. Svaret blir detsamma, nämligen att kompetensen när det gäller skattebrott finns hos framför allt skattemyndigheten.
Herr talman! Det är ganska intressant. Men samtidigt har man kommit till insikt om att man måste ha en ordentlig gränsdragning mellan den brottsutredande delen, alltså skattebrottsenheten, och den övriga förvaltningen. Om jag tolkar det underlag som jag har läst rätt, utredningen, propositionen och utskottsbetänkandet, skall det vara helt åtskilt. Då frågar jag, och det var därför jag ställde frågan tidigare: De som börjar här och kommer från skattemyndigheten har en kompetens, men hur vidmakthåller de den om de inte är delaktiga i skattemyndighetens övriga arbete? På vilket sätt skiljer sig detta från om det skulle vara polis och åklagarmyndighet som rekryterade samma människor med skattekompetens och sedan fortsatte att arbeta i en miljö som hade med rättstillämpning att göra? Det är egentligen det som är frågan. Jag skall använda min tid på ett vettigt sätt, och jag tycker att skattetilläggen också är intressanta. Vi är flera stycken talare som har konstaterat att det är halva vägen att gå ned till 5 %, men egentligen är det ingenting. Hur skulle socialdemokraterna ställa sig till ett förslag där man sade att alla företag, stora som små, fortsättningsvis skulle kunna debitera en dröjsmålsränta uppgående till samma storleksordning, dvs. 80 % årsränta, vid försenade betalningar? Det är ju legio när stat och kommun handlar och inte kan betala i god tid. Det skulle jag anta skulle avvisas. Men det är precis vad det är fråga om. Det är en orimligt hög belastning för enkla periodiseringsfel utan uppsåt och utan förluster för staten. Ändå drämmer man till.
Herr talman! Carl Erik Hedlund överdriver naturligtvis när han uttrycker hur regeringen och utskottet tar i när det gäller skattetilläggen. Den borgerliga regeringen halverade de dåvarande tilläggen 1992 till 20 % respektive 10 %. Nu är det vår tur att komma med förslag om att sänka dem ytterligare till 10 % Det finns säkert många som säger på precis samma sätt som Carl Erik Hedlund att skattetilläggen borde tas bort. Jag tror att det finns skäl att ha ett visst tillägg för felaktig hantering av sina deklarationer. Det måste finnas en viss aktion mot att man inte redovisar sina skatter och avgifter på ett regelmässigt sätt. Låt mig sedan när det gäller skattemyndigheten säga att kompetensen naturligtvis inte blir sämre bara därför att man förlägger enheten till skattemyndigheten i sig. Man är också mycket tydlig om den organisationsform som det här skall iscensättas i. Man säger att myndigheten skall åtskiljas mycket klart från skattemyndighetens övriga verksamheter. Det uttrycks tydligt både i propositionen och i betänkandet.
Herr talman! Björn Ericson sade i en replik till Carl Erik Hedlund att han tyckte att det var riktigt och rätt med sanktioner i form av skattetillägg när man har gjort fel. Nu har jag vid en företagarträff fått kännedom om ett konkret fall. Det påpekas att enligt god redovisningssed skall bokföring av fordringar och skulder ske så snart en sådan uppkommit. Har man mottagit varor uppstår en skuld. Denna skall bokföras så snart det kan ske. Nu var det ett företag som fick en vara i maj månad. Fakturan från leverantören kom till företaget i början av juni. Men företaget bokförde enligt god redovisningssed fakturan i maj, när varan kom, och gjorde alltså avdrag för ingående mervärdesskatt. Sedan kom skattemyndigheten och hävdade att det här avdraget var alldeles fel. Det skulle ha skett först när fakturan mottagits, dvs. i juni. Deras åtgärd blev att förskjuta avdraget till juni. De hävdade dessutom att företaget gjort fel och bestraffade det med skattetillägg på det momsbelopp som dragits av för tidigt. Har man gjort fel eller rätt? Man har gjort rätt enligt den ena regeln och fel enligt den andra. Tycker Björn Ericson att det här verkligen är rimligt? Är det verkligen rättssäkert?
Herr talman! Det exempel som Isa Halvarsson beskriver är det svårt för mig att direkt ta ställning till. Men jag vill ändå säga att det nuvarande regelsystemet faktiskt rymmer möjligheter för skattemyndigheten att göra lämpliga avvägningar när sådana där gränsfall uppstår. Det finns redan möjligheter för skattemyndigheterna att använda de medlen.
Herr talman! Jag förstår att Björn Ericson inte kan ta ställning på rak arm. Men faktum är att jag använde exakt det här exemplet förra gången Björn Ericson och jag debatterade den här frågan. Jag hade hoppats att det skulle ha gett något litet avtryck av hur orimligt det är. Jag satt här och lekte med tanken på om det här skulle gälla riksdagsledamöter och reseräkningar. Jag vet att det är många riksdagsledamöter som svettas vid ifyllandet av reseräkningar. Tänk om man för varje gång man har gjort fel får 5 % avdrag på lönen! Jag är säker på att det skulle bli ett rysligt hallå här i huset.

Herr talman! Jag fäste mig vid ett uttalande som Björn Ericson gjorde: I avvaktan på resultatet av en planerad utredning kan vi inte vidta några förändringar. Det är väl inte så svårt att inse att de nuvarande reglerna när det gäller periodiseringsfel är tämligen orimliga. Behövs det verkligen en utredning för att konstatera att skattetilläggsreglerna vid periodiseringsfel är orimliga? Borde man inte kunna se det utan denna utredning? Dessutom hänvisar Björn Ericson till att man avvaktar resultatet av en planerad utredning. Jag tycker att det är litet långsökt.
Herr talman! I den utredningen blir också det förslag som Vänsterpartiet för fram i sin reservation föremål för behandling. Det finns nog anledning att ytterligare undersöka skälen. Jag är inte alls säker på att det bästa alternativet är att avskaffa skattetillägget helt. Men låt då utredningen titta närmare på detta och komma med ett förslag som vi har möjlighet att ta ställning till senare.
Fru talman! Vi vill inte avskaffa skattetillägget som sådant. Vi gör det till en kostnadsränta i stället. Det handlar alltså bara om rena periodiseringsfel, ingenting annat. Så fort det handlar om skatteundandragande är det klart att de traditionella skattetilläggsreglerna skall gälla. Men här handlar det bara om periodiseringsfel. Det kan skilja på en månad. Skattemyndigheten hävdar att man skulle ha gjort avdraget i juni och man har kanske gjort det i maj, som Isa Halvarsson säger. Är det så svårt att se att tillägget är ganska orimligt? Är det fråga om stora belopp och det handlar om 5 % eller 10 % är det en ganska orimlig kostnad för ett rent periodiseringsfel. Jag menar att det inte behövs någon utredning för att se att det faktiskt räcker med en kostnadsränta.
Fru talman! Jag håller med Per Rosengren om att de allra värsta exemplen på periodiseringsfel och skattetillägg som har beskrivits är orimliga. Men det betyder inte att skattetilläggen kan tas bort utan att man först ser efter vilka effekter det kan få. Som en del i den utredningen ingår, som jag sade, de förslag som Vänsterpartiet har framfört beträffande kostnadsränta.

Fru talman! Regeringens förslag att inrätta en skattekriminal är riktigt dåligt. Till grund för propositionen ligger en rapport från regeringens Ekobrottsberedning, vilken enligt flera tunga remissinstanser - däribland chefs-JO Claes Eklundh - är så undermålig att den inte är tjänlig som beslutsunderlag. Man måste på goda grunder ifrågasätta om det föreliggande förslaget verkligen är ägnat att öka effektiviteten i beivrandet av skattebrott. Det innebär under alla förhållanden att elementära rättssäkerhetsprinciper åsidosätts. Till att börja med har regeringen underlåtit att analysera orsakerna till att ärenden om skattebrott inte anmäls och utreds i vederbörlig omfattning. En sådan analys hade först bort göras och läggas till grund för en undersökning om vilka möjligheter som finns att få den existerande organisationen att fungera bättre. Nu vet man inte om den av Ekobrottsberedningen påstådda bristen på effektivitet mycket väl skulle kunna rättas till inom ramen för den nuvarande organisationen. Kanske är det helt enkelt en resursfråga som inte låter sig organiseras bort? Den allmänna uppfattningen i dag är att det som krävs för en effektivare ekobrottsbekämpning är en mer sammanhållen organisation. Förslaget att inrätta skattebrottsenheter leder tvärtom till en än mer splittrad organisation. Ansvaret för utredningsmetoder, prioritering, resursutnyttjande och brottsförebyggande verksamhet kommer att ligga på olika händer. Detta innebär att den organisatoriskt sammanhållna ekobrottsbekämpning som regeringen velat skapa med Ekobrottsmyndigheten - som riksdagen skall ta ställning till i nästa vecka - redan från början omöjliggörs genom regeringens eget förslag om skattekriminal. På s. 39 i propositionen står att läsa att Riksskatteverket ges ett övergripande ansvar för skattebrottsenheternas verksamhet. På s. 53 i samma proposition anges att det övergripande ansvaret att bekämpa brott alltjämt ligger hos polisen och att det således blir polisens uppgift att se till att det tas ett helhetsgrepp på kriminaliteten, inbegripet den inom skatteområdet. Mer tydligt än så kan kompetenskonflikter knappast byggas in i en ny organisation redan från begynnelsen. I sin iver att finna argument för sitt eget förslag gör sig Ekobrottsberedningen skyldig till en kraftig undervärdering av polisens kompetens att utreda skattebrott och en kraftig överskattning av skatteförvaltningens kompetens och möjligheter att utveckla en helt ny yrkesroll. Okritiskt sväljer regeringen detta. Själv vill jag sätta ett stort frågetecken för regeringens kompetens. Den verkar inte ha en aning om hur verkligheten utanför kanslihuset ser ut. Efter att ha lyssnat på Björn Ericson tycks samma förhållande gälla Socialdemokraterna här i parlamentet. Björn Ericson gav uttryck för en mycket svävande insikt i skillnaden mellan materiell skatterätt och kunskaper om brott och brottsutredning. Jag citerar ur chefs-JO Eklundhs remissyttrande: "Ett argument för att överföra brottsutredningarna till en skattekriminal är, enligt rapporten, att skattebrottsutredningar kräver utredningsmän med kunskaper och kompetens inom skatteområdet. Sådan kompetens finns enligt beredningen endast inom skatteförvaltningen. Det förefaller som om beredningen i sammanhanget har bortsett från det faktum att de rättsliga överväganden som måste göras i en brottsutredning i viktiga hänseenden är av annan art än de överväganden som görs i en skatteutredning. Man kan som ett exempel peka på att man i det straffrättsliga förfarandet tillämpar helt andra bevisbörderegler än inom beskattningsförfarandet. Vidare bygger allt brottsutredande arbete på straff och processrättsliga regler. För att man skall kunna styrka ett skattebrott krävs dessutom ofta att man klarlägger en viss åtgärds civilrättsliga innebörd." Nu kan vi konstatera att inte bara beredningen utan även regeringen i stort sett bortser från dessa viktiga fakta. Visserligen sägs det i propositionen att den behövliga kompetensen i straff och processrätt samt polisiära arbetsmetoder måste byggas upp inom den nya organisationen eftersom det, om en förvaltningsmyndighet ges brottsutredande uppgifter, kan väcka vissa frågor som berör rättssäkerheten. Kan väcka farhågor för rättssäkerheten - det är årets understatement. Hur kan Sverige anse sig ha råd att bygga upp och utbilda två parallella organisationer med samma kompetens och uppgifter? Jag vill, i likhet med min kollega Carl Erik Hedlund, hissa ytterligare en varningsflagga vad gäller rättssäkerheten. Vad regeringen nu vill är - precis som när det gäller Ekobrottsmyndigheten - att riksdagen köper grisen i säcken. Det nu föreliggande förslaget är enligt regeringens egna ord bara det första steget. Skattebrottsenhetens befogenheter begränsas till att biträda åklagaren vid förundersökning om skattebrott. Det låter inte så farligt.

Jag blir något bekymrad och besviken att ett parti som Folkpartiet liberalerna inte uppfattar dessa varningssignaler utan litar på regeringens försäkringar. Björn Ericson talar inte sanning när han säger att det som riksdagen nu har att besluta om är bara det harmlösa första steget. Det är bara en halvsanning. Riksdagen ger - om förslaget antas - regeringen öppet mandat att gå vidare i den riktning som så många remissinstanser har varnat för. När detta andra steg har tagits kan Sverige inte längre göra anspråk på att vara ett rättssamhälle. Skattemyndigheten som får rollen som både polis, åklagare och domare - det strider mot grundläggande principer inom rättsstaten. Det kommer att ge upphov till konflikter mot bl.a. Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Denna konflikt berörs i propositionen. Men den enda eftergift regeringen gör är att förbjuda skattemyndigheterna att vid vite tvinga den misstänkte att tillhandahålla bevisen för sin egen skuld. Fru talman! Kriget om rättssäkerheten är aldrig för alltid vunnet. Det måste utkämpas gång på gång. Socialdemokraterna ingår aldrig ett fredsavtal på detta område - på sin höjd ett tillfälligt eldupphör. Tanken går tillbaka till början av 1980-talet, då Socialdemokraterna återkom till regeringsmakten. Då tillsattes den s.k. Ekokommissionen, som i rask takt lade fram en mängd förslag. Genom sin starkt partipolitiska framtoning åstadkom kommissionen politisk söndring, tydligast illustrerad i debatten kring dess syn på rättssäkerheten. Kommissionen gjorde bl.a. det famösa uttalandet om "att en skyldig går fri och på det viset kan vålla ytterligare skada kan vara lika olyckligt som att en oskyldig blir dömd". Detta står att läsa i SOU 1984:15. En enig riksdag fick så småningom lov att ta avstånd från denna "moderna" rättssäkerhetssyn. Jag hoppas att riksdagen kommer att vara lika klok i dag. Nu är vi där igen, tillbaka till en situation där den fiskala verksamheten flyttar fram sina positioner medan de rättsvårdande myndigheterna i motsvarande mån får stå tillbaka. Brott mot staten prioriteras stenhårt medan bekämpningen av brott mot enskilda behandlas alltmer legärt. I den fiskala vind som nu blåser över Sverige väger den enskildes rättssäkerhet lätt. I en intervju i Sydsvenskan den 2 april med den tilltänkte generaldirektören för ekobrottsmyndigheten, tidigare länsskattechef, kan man läsa följande: "Idag kan man ofta inte döma ekobrottslingar eftersom det är svårt att bevisa deras uppsåt. Sådana brister i lagstiftningen blir det vår uppgift att peka på." Han propagerar alltså öppet för omvänd bevisbörda - på annat sätt kan man inte tolka uttalandet. Det skall alltså bli så att det är den misstänkte som har att bevisa att han är oskyldig, inte polisen och åklagaren som skall bevisa att han är skyldig. Det är ju i sådana banor som skattefolk tänker, precis som JO framhåller i det yttrande som jag tidigare citerade ur. I en sådan hantering skulle jag som ekoåklagare aldrig vilja delta. Till en sådan hantering kan jag som moderat politiker heller inte bidra. Regeringen har inte velat lyssna till riksdagens JO, men det har riksdagen goda skäl att göra. Fru talman! Jag yrkar, liksom min kollega, bifall till reservation nr 1 till skatteutskottets betänkande och avslag på propositionens förslag att inrätta först skattebrottsenheter och sedan en skattekriminal.
Fru talman! Jag och skatteutskottet delar inte Christel Anderbergs mening utan är övertygade om att det föreliggande förslaget kommer att bli framgångsrikt.

Fru talman! Det är möjligt att det kan bli framgångsrikt i vissa avseenden när det gäller att jaga misstänkta skattebrottslingar. Men det kommer definitivt inte att bli framgångsrikt för rättssäkerheten - som president Jeltsin senast i dag berömde Sverige för.

Fru talman! Jag vill inleda med att yrka bifall till den gemensamma reservationen från Moderaterna, Mycket av det regelverk som omgärdar företagandet i dag är anpassat till stora, tillverkande och kapitalintensiva företag. Detta rimmar illa med de nya, mindre tjänsteföretag som växer fram - och som skulle kunna vara många fler om företagarklimatet i Sverige vore bättre. Det förslag som regeringen har lagt fram i propositionen löser inte det grundläggande problemet vad gäller nuvarande regler om utfärdande av F skattsedel. Begreppet näringsverksamhet är inte anpassat till de villkor som gäller i dag och på framtidens mer flexibla arbetsmarknad. Detta begrepp tolkas ofta för snävt, och prövningar riskerar med regeringens förslag att bli fortsatt godtyckliga, t.ex. när det gäller sådan verksamhet som drivs av tjänsteföretagare med små omkostnader och liten kundkrets. På grund av en otidsenlig praxis kommer, med regeringens förslag, många människor också i fortsättningen att få gå i arbetslöshet och bidragsberoende. I stället borde dessa få en möjlighet att sätta i gång en egen verksamhet som kan ge dem en försörjning. Krånglet med F-skatten måste avskaffas. Förutom att ett konkret hinder för nyföretagandet i Sverige därmed rivs måste en sådan åtgärd också ses som ett led i arbetet med att förändra attityderna till företagandet. Den som vill bli sin egen skall mötas av en bejakande och positiv attityd. Låt människorna själva få avgöra om de vill ta risker eller inte, om de är beredda att avstå från tryggheten i en anställning till förmån för frihet och ansvar i ett företagande - eller rent krasst få en möjlighet till försörjning som inte står till buds på annat sätt. För att uppnå en verklig förändring krävs att begreppet näringsverksamhet ändras så att en ny praxis kan utvecklas. I princip skall ingen vägras F skattsedel. Undantag gäller dock om personen i fråga har näringsförbud eller då det finns något annat, lika avgörande hinder mot att utfärda en sådan skattsedel. Det bör ankomma på regeringen att skyndsamt återkomma till riksdagen med de lagändringar som behövs. I vårt land finns många människor som inte har någon erfarenhet av att driva företag. Om dessa nu vill starta egna verksamheter måste de få möjligheten att på ett enkelt sätt skaffa sig kunskap om allt det som är viktigt att tänka på inför företagandet. En samlad och enkel information måste vara tillgänglig hos myndigheter, på posten och på Internet för att hjälpa intresserade människor att komma i gång med nya verksamheter. Fru talman! Jag skulle vilja säga till Granberg, som företräder regeringspartiet, att ni har gått ett litet steg på väg att förenkla möjligheten för människor att få F-skattsedel. Varför inte ta steget ända ut?

Fru talman! Sverige behöver fler skattebetalare. Det är bara så vi kan säkra vård, omsorg och utbildning. Fler människor måste få en egen lön att leva på. Det här är grundstenarna för Folkpartiets ekonomiska politik. En väg att nå detta är att göra det lättare att bli och vara sin egen. Häromdagen kom en ESO-rapport som måste ha låtit som manna för dem som i dag hellre vill fokusera hur man skall bli av med arbetskraften än hur fler skall kunna få jobb. Men problemet kvarstår: Det är väldigt många människor som skulle vilja vara egna företagare och som skulle vilja driva sina företag men som dignar under regelverk och blanketter och som t.o.m. nekas att få sätta i gång, överprövade av myndigheter som följer riktlinjer som i grunden är fastlagda av Sveriges riksdag. Vi har fått alltför många rapporter om olika typer av krångel och regler, långa väntetider och nekanden exempelvis när det gäller begäran om F-skattsedel. Signalen är för alltför många entydig. Kom inte här och tro att du kan försörja dig! Det är helt fel signaler. Vi måste vända på steken. Folkpartiet lade i våras, efter att ha jobbat med frågan rätt länge, fram en rapport med rubriken Lättare att bli sin egen. Förändringar i regelverket kring F skattsedeln är en del i det. Då sade man från regeringssidan att det över huvud taget inte existerade något problem med att få F-skattsedel. Efter ett tag lät det litet annorlunda. Då skulle man i varje fall se över problemen. Man erkände att det kanske fanns ett problem. Det stod i vårpropositionen. Sedan kom det en proposition. Uppenbarligen trodde man inte bara att det kunde finnas ett problem, utan tyckte faktiskt att det fanns problem som kunde lösas. Det förslaget är bra, men det är tyvärr bara en liten tummetott. Det hade behövts en hel kostym. Förslaget undanröjer vad man skulle kunna kalla för företagandets moment 22 - utan kunder ingen skattsedel, utan skattsedel inga kunder. Vi hoppas att förslaget kommer att undanröja det problemet. Man behöver inte ha kunder innan man får sätta i gång, utan man kan få lov att sätta i gång först, så att man kan skaffa sig kunder. Men förslaget löser inte de andra problemen. Varför skall vi ha kvar regler som innebär att skattemymdigheterna skall överpröva affärsidén? Varför kan människor inte få ta de chanserna själva? Varför skall vi ha en så oerhört omodern syn på företagandet? Man skall bara få bedriva verksamheter som kräver mycket kapital och som omsätter mycket stora summor pengar. Vill man starta en gruva är det helt okej. Då är man välkommen. Om man vill starta en webbredaktion eller ett företag inom servicesektorn, som många kvinnor vill, är man inte lika välkommen. F-skattsedel, som infördes 1993, innebär en betydande förenkling och att erfarenheterna är goda. Det var alltså den borgerliga regeringen som införde reglerna. Man skriver också att bestämmelserna kritiseras för att de ibland tolkas för restriktivt, bl.a. på det sättet att verksamhetens karaktär ifrågasätts om inte tillräckligt många uppdragsgivare kan uppges. Det är det problemet man vill lösa. Det är bara det problemet man anger, men det finns många andra skäl till restriktivitet. Där är man inte beredd att gå vidare. Man skriver att det måste finnas en möjlighet att vägra utfärda F-skattsedel om det från början framgår att den skulle kunna återkallas. Det är självklart. Men man vägrar F-skattsedel även i sådana fall där det inte alls handlar om ett återkallande, utan om att vederbörande beräknas tjäna för litet pengar eller låna för litet pengar. Det är på intet sätt någon grund för återkallande. Det måste väl ändå för jösse namn vara tillåtet exempelvis för lågavlönade personer att bedriva sin verksamhet i egen regi utan att politiker säger att någon som har så små inkomster måste fixa anställning, för annars är det inte på riktigt. Man skall bara kunna neka i de fall där det faktiskt finns grund för återkallande. Det håller vi i Folkpartiet helt och hållet med om. Men grunderna måste ändras, och synen måste bli en helt annan. Det måste bli en väsentligt mycket modernare syn på företagandet. Det måste bli en mer jämställd syn på företagandet. Man måste också se till att det går mycket fortare. Vi från Folkpartiet lade häromveckan återigen fram ett förslag. Det hade rubriken Handla - handla nu. Alldeles för många människor är arbetslösa. När mina kolleger presenterade förslaget runt om i Sverige träffade de väldigt många företagare, och de träffade väldigt många människor som skulle vilja bli företagare. Vi har återigen fått in alltför många exempel på människor som har fått vänta alldeles för länge helt i onödan, som har fått vänta så länge att det inte har blivit någonting av, som har fått nej eller som har fått besked om att det inte är någon idé att försöka. De har gjort som myndigheterna vill och givit upp. Detta är helt orimligt. Det måste bli betydligt mycket enklare, och det måste framför allt gå mycket snabbare att få F-skattsedel. Därför yrkar jag bifall till vår reservation. Jag vill vädja till Socialdemokraterna. Ni har ju i efterhand konstaterat att vi hade rätt på punkt efter punkt i denna fråga. Vänta inte så länge med att inse att vi har rätt även när det gäller resten!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

Man har dessutom deklarerat att man vill försöka bli mer företagsvänlig när det gäller nystartade företag. Det sägs ibland att EU är krångligt och besvärligt. Det är vi ganska överens om när vi har en yttre fiende. Frågan är om inte regeringen i detta sammanhang är ungefär lika duktig på att hitta på snåriga och krångliga bestämmelser för att sätta små käppar i hjulen för dem som vill starta någonting. Om en liten företagare inte har mer än fem kunder utan kanske fyra och om dessa dessutom är relativt solida skulle företagaren, om jag förstår det rätt, inte få tillgång till någon F-skattsedel. Det krävs större ekonomisk risk, bl.a. Man borde tänka om på detta område. Man borde definiera om näringsverksamheten och öppna för detta. Man måste kanske ta en liten risk i sammanhanget. Vi tycker att man skall dra in F-skattsedeln för den som missbrukar den, men det skall inte finnas en misstänksamhet innan verksamheten har börjat. Låt oss visa företagarna att vi har förtroende för dem. Det vill vi se från Kristdemokraternas sida. Vi måste känna förtroende för den som vill skapa någonting eget och kanske lämna en plats till någon som behöver ett arbete.

Fru talman! I debatten rörande SkU9 har pakten mellan oppositionspartierna, dvs. Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna, återigen visat sig inför den kommande valrörelsen. De är ensamma i strävan bort från något som skulle kunna liknas vid en anda av samförstånd med övriga partier, som här i riksdagen utgör en majoritet i de flesta frågor. Låt oss återkomma till det litet senare. I utskottsbetänkandet tas ett flertal frågor upp. Det är frågor som rör skatteregisterlag, taxeringslag, delpensionsförsäkring och särskilt pensionstillägg till folkpensioner för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn. Det är sammanlagt ett fjortontal lagändringar. Däribland finns frågan om en förenkling av möjligheten att starta näringsverksamhet och få en s.k. Det är på den punkten, fru talman, som reservationen finns. Detta gör att betänkandet är något enklare att debattera än om oppositionen hade satsat på att sätta sig in i alla övriga frågor och genom reservationer även på dessa områden visat samma brist på logik som man visar i reservationen rörande F-skattsedel. Så går jag raskt över till frågan om F-skattsedel, fru talman. Här har de partier som ingick i fyrklöverregeringen, förutom Centerpartiet, bildat en förtrollande oppositionskoalition. Man har tillsammans reserverat sig mot regeringens förslag till förenkling av utfärdandet av F-skattsedel. Man menar att regeringen och utskottsmajoriteten inte kommer att lyckas med att komma bort från dagens definition av näringsverksamhet, vilken försvårar möjligheten att starta företag som riktar sig mot mindre än fem kunder och som inte innebär en stor ekonomisk risk eller som bedriver verksamhet av mer allmän karaktär. Enligt dessa partier är F-skattsedeln enbart av ondo. Det står i reservationen att det är viktigt att hinder som F-skattsedeln rivs. Följden skulle bli att vi får fart på Sverige. Man skriver i reservationen att den som vill bli sin egen måste mötas av "en bejakande och positiv attityd" - så positiv att alla, gammal som ung, skall kunna få tillgång till F-skattsedel. Någon kontroll av personer som skall starta företag behövs inte. Ja, kanske skall personer med näringsförbud kontrolleras. Eller som reservanterna skriver: "i fråga om näringsförbud, eller då det finns något annat lika avgörande skäl mot att utfärda F-skattsedel eller för återkallelse av en sådan". Här blir man litet frågande, fru talman. Den ena stunden vill reservanterna förenkla och riva hindren för att få F-skattsedel. Nästa stund skall man ändå ha vissa restriktioner i fråga om vad den som söker en F skattsedel får ha gjort eller inte bör ha gjort. Vad menar då moderaterna, Folkpartiet och kristdemokraterna med texten "något annat lika avgörande skäl mot att utfärda F-skattsedel eller för återkallelse av en sådan"? Skall det tolkas som att det skall finnas något som motsvarar näringsförbud? Är det den nivån dessa partier vill ha på kontrollen av dem som genom sin näringsverksamhet skall lyfta Sverige in i ljuset? Är det den nivån eller någon annan som man menar skall gälla? Låt oss återgå till reservationen, fru talman! Inte överraskande sprider den nu samma gamla unkna andedräkt som i tid och otid har spridits här inne i Sveriges riksdag. Det handlar om synen på företagsklimatet. Reservanterna raljerar återigen om det urusla företagsklimat som råder i landet. Det saknas bara några få ord för att denna reservation skulle vara fullkomlig utifrån det aktuella synsättet. De orden nämndes i riksdagens kammare bl.a. under budgetdebatten nyligen: "Vi såg till att det började vända", och "ni fick ett guldläge 1994". Detta föranleder en rad frågor, fru talman. Hur såg det egentligen ut under den förra mandatperioden? Var företagsklimatet då så mycket bättre? Var det fyrklöverregeringen som såg till att det började vända? Om man med en vändning menar det misslyckande som t.o.m. Moderaternas partiledare Carl Bildt kallade ett misslyckande, nämligen att kronans växelkurs släpptes, så visst, visst gav det en viss uppgång. Det var en uppgång som alla svenskar fick betala genom att alla svenskar blev fattigare. Även företagarna i Sverige fick känna av detta misslyckande i form av lägre efterfrågan på produkter och tjänster men även genom att de kronor som företagen fick in helt plötsligt blev så mycket mindre värda. Visst vände det - men till vilket pris! Hur var det då med företagsklimatet? Ja, om folk i allmänhet får mindre pengar över till att efterfråga varor och tjänster, om företagens pengar tappar i värde och tillväxten är lika med noll och intet, då får man ett företagsklimat där 50 000 företag går i konkurs. Att kalla detta vid sitt rätta namn skulle innebära att även här plocka fram den moderate partiledaren Carl Bildts uttryck - ett misslyckande skall kallas för vad det är, nämligen ett misslyckande. Sedan till frågan om guldläget 1994. Vilket guldläge! För var tredje krona som betalades av staten till transfereringar och annat blev vi bara fattigare och fattigare som land. Tala om guldläge! Nu befinner vi oss dock i ett helt annat läge, snudd på ett guldläge. Det här har kostat på för vanligt folk. Företagare, pensionärer, arbetslösa, ung som gammal, rik som mindre bemedlad har fått dra ett orimligt tungt lass. Men tack vare det har vi nu ett guldläge i Sverige - inte på grund av den borgerliga fyrpartiregeringen, utan tack vare den totala uppslutningen av svenska folket. Vi har i dag ett guldläge i Sverige, ett guldläge där ett bra företagsklimat är en av beståndsdelarna. Sverige har i dag ett bra företagsklimat. Men tala om otur, fru talman! Det är nästan så att man skulle kunna tro att Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna är förföljda av otur. Samtidigt som bläcket med vilket deras reservation är skriven torkar kom nämligen ytterligare en internationell studie som visar att Sverige är ett bra land att investera och driva företagsamhet i. Studien är genomförd av den kanadensiska konsultfirman KPMG. Man har studerat konkurrenskraften i sju moderna industrinationer, länder som Kanada, USA, Sverige, Frankrike, Tyskland, Italien och Storbritannien. Studien utvisar att Sverige är det bästa landet i den europeiska klassen, och efter Kanada visade sig Sverige vara det mest kostnadseffektiva alternativet att starta och driva företag i. Detta om något, fru talman, visar att debatten om det svenska företagsklimatets uselhet är betydligt överdriven. I denna liksom i flera andra studier som gjorts på området visar det sig att det svenska företagsklimatet håller hög internationell klass. Förra veckan, fru talman, kom Konjunkturinstitutet med sin månadsbarometer över 1 600 svenska företags framtidsbedömningar. För de allra flesta branscherna pekar kurvorna uppåt. Fler exportorder tecknas. På hemmamarknaden ökar efterfrågan. Försäljningen stiger. Vi kan också se att inflationen har hållits i schack, att räntorna har halverats och att vi åter har tillväxt i ekonomin. Vi står, fru talman, inför ett guldläge 1998. Åter till F-skattsedeln. Visst behövs förenklingar för företagen och företagarna. Det är också det vi gör nu, och vi kommer att fortsätta att genomföra förenklingar längre fram, när de utredningar som nu är på gång blir klara. Att därifrån gå till total frihet vad gäller kontroll över vem som skall få F-skattsedel är dock att gå för långt. Vissa talar - inte i den här debatten men i andra debatter - om att man skall kunna starta ett företag på 20 minuter. Men om man nu skall se över tiden, varför inte följa Magnus Ugglas devis om 4 sekunder, att underbart är kort, alldeles för kort? Jag skulle vilja säga att också 20 minuter är för kort, alldeles för kort. Man skall inte fästa sig vid tiden, utan vid vilken kvalitet som blir resultatet om man gör en seriös kontroll, en kontroll som skall se till att företag inte konkurreras ut av oseriösa företag, som på ett för enkelt sätt kommit över sin F-skattsedel. Jag har, fru talman, mött representanter från Taxiförbundet, målarmästarnas och uppfinnarnas riksorganisationer. Dessa tre organisationer har klart och tydligt uttalat sin uppfattning om vikten av att en kontroll görs av vilka som kan få en F-skattsedel. T.o.m. utredningen rörande branschsaneringen landar på fortsatta starka krav vad gäller vem som skall kunna få en F-skattsedel. Utredaren i det fallet var Ulf Adelsohn, före detta moderat partiledare. Även detta gör att reservationen till dagens betänkande blir något underlig. Med det vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.
Fru talman! Det var kraftiga svängningar som Granberg gjorde. Jag trodde att vi skulle diskutera F skattsedeln här och nu. Han började tala om läget 1994. Han talade också om läget 1997. Med den ålder som jag innehar kan jag förvissa Granberg om att konjunkturerna i ett land alltid går upp och ned, liksom en berg och dalbana. Ni har haft möjlighet att under den uppåtgående perioden få skörda vissa resultat. Det har inte så mycket med regeringens ställningstagande åt det ena eller andra hållet att göra. Det är i varje fall glädjande att vi har fått hejd på läget - men med den arbetslöshet som råder bland människor ute i landet skulle jag inte vilja kalla dagens läge för något guldläge. Det var synd att Granberg inte var med på Irland och fick se situationen där. Jag tror att det hade varit intressant för honom att studera situationen där. Utskottet var där på en resa, men Granberg åkte den gången någon annanstans. Är det inte så, Granberg, att vi har arbetslöshet i Sverige i dag? Skall vi då inte försöka hjälpa de arbetslösa människorna genom att ge dem möjligheten att lätt kunna få en F-skattsedel? Det är ju detta vi diskuterar. Är det inte den vägen vi skall gå för att underlätta för människor att kunna bli egna småföretagare, att sätta i gång med någonting, i stället för att gå på socialhjälp? De har det säkert inte så lätt.
Fru talman! Man blir litet konfunderad och tänker: Sent skall syndarn vakna. Det här infördes år 1993, och då satt Jan-Olof Franzéns parti med och regerade landet. Vad är det som har förändrats så radikalt från 1993 till nu, Jan-Olof Franzén? Var det så att det fanns andra partier, partier som nu nästan sitter i knä på Moderaterna och är med på den här reservationen, som bromsade men som nu helt plötsligt är med och vill göra förenklingar? Svara på den frågan! Vad var det som gjorde att ni inte tog det här steget direkt 1993? Varför komma med det här nu? Jan-Olof Franzén talar om guldläge. Jag anser att vi har ett guldläge nu jämfört med läget när vi antog budgeten. I debatten då fanns det personer, bl.a. Mats Odell från kd, som stod upp och sade att vi hade ett guldläge 1994. Jag måste ändå säga att om man jämför guldlägeskvaliteten 1994 och 1998 kan väl ingen ifrågasätta att vi har det litet bättre nu än vi hade det
Fru talman! Granberg efterhör varför vi inte ändrade på detta under 1993. Vi gick i alla fall en bit på väg, och det tycker jag att Granberg skall observera. I går träffade jag en ung kille som hade körkort och skulle starta eget - tänkte han. Han hade ansökt om F-skattsedel, men det var omöjligt. Han hade köpt sig en bil och skulle vara något som kallades blixtbud - frakta flyttlass osv. Men han hade inga kunder. För honom var det omöjligt. Det är väl den vägen vi skall gå för att avskaffa arbetslösheten, Granberg. Försök annars hitta någon annan väg! Det här är den väg vi vill leda in er socialdemokrater på. Förenkla systemet med F-skattsedeln, så har vi i alla fall kommit en liten bit på vägen. Det ger inga stora resultat, men varje individ man hjälper uppskattar detta enormt i dagens Sverige.
Fru talman! Jag undrar om den person som Jan Olof Franzén talar om är behjälpt av att man gör det enklare och enklare att få F-skattsedel. Jag undrar om den personen skulle tycka att det var så trevligt att efter en vecka, en månad eller kanske ett halvår bli avryckt F-skattsedeln efter en kontroll. Det är väl bättre att inte invagga folk i en falsk tro men ändå ha en realistisk kontroll innan någon skall starta eget, en kontroll som går in på hur marknaden ser ut, de nya marknader som växer upp osv. Det var synd att jag glömde den här repliken i den första replikrundan, men det måste vara litet kymigt för Jan-Olof Franzén att ha en f.d. partiledare som nu står upp och säger att vi skall ha en starkare kontroll av dem som skall ha F-skattsedel. Det måste kännas litet underligt att ha en f.d. partiledare som säger det när man själv sitter här i kammaren som moderat och säger någonting annat.
Fru talman! Lars Granberg höll ett väldigt långt inlägg som handlade om det mesta utom det som betänkandet handlar om. Det var en ovanligt raspig variant av den gamla sosseskivan om att det var bättre förr. Men om den här strategin skall fungera krävs det nog att Lars Granberg finputsar sina anföranden rätt mycket. För övrigt hade det varit bra om han ägnat tiden åt att sätta sig in i själva sakfrågan litet bättre. Då skulle han t.ex. ha förstått att det inte handlar om att det skulle bli lättare för de personer som Ulf Adelsohn menar skulle utsättas för en hårdare kontroll att få F skattsedel. Till att börja med kan jag berätta för Lars Granberg att vi inte har reserverat oss mot regeringens förslag. Det går alldeles utmärkt att läsa innantill. Däremot har vi reserverat oss mot att man inte går längre i förändringen, i takt med att verkligheten har förändrats och i takt med att erfarenheten har visat att varken det tidigare förslaget eller de gällande reglerna är till fyllest. Den pompösa retoriken kan inte dölja att Lars Granberg helt förbigår den sakfrågan. Jag undrar därför om Lars Granberg i sin första replik kan tänka sig att i stället kommentera i sak det vi kräver i reservationen, nämligen att även blivande företagare som inte har väldigt hög kapitalnivå eller väldigt höga inkomstnivåer i sitt företag skall kunna bli godkända för att få en F-skattsedel, och det gärna litet fortare än inom ett år.
Fru talman! Det pågår en översyn inom Riksskatteverket av vad just ordet näringsliv skall ha för innebörd. Karin Pilsäter tog upp gruvor. Om Karin Pilsäter bestämmer sig för att öppna en gruva i dag tror jag nog att hon skulle ha svårt att få en F-skattsedel, med tanke på den ekonomiska risk som ligger i att starta gruvor i dag. Den retoriken håller inte heller, Karin I reservationen vill man alltså ha till stånd en ändring. En översyn sker just nu i Riksskatteverket. Frågan är då: Skall vi här då också starta en översyn? Skall vi ha två översyner som jobbar parallellt med varandra, eller skall vi vara så pass kloka och sansade att vi inväntar Riksskatteverkets översyn? Utskottsmajoriteten och jag har den synen att man skall invänta
Fru talman! Vår uppfattning är att vi vill ge regeringen till känna att den bör komma med förslag till förändringar. Det finns tyvärr erfarenheter som visar att Riksskatteverkets förslag efter deras utredningar inte alltid leder till regeringsförslag, vilket Lars Granberg möjligtvis känner till. Om jag skulle vilja starta en gruva anser jag inte att det är skattemyndigheternas sak att pröva ifall det är en tillräckligt bra affärsidé eller inte. Det bör de göra som i så fall skall ge mig lån och kapitaltillskott samt eventuella kunder. Det här andas en total felsyn på vad skattemyndigheternas prövning och F skattsedelns funktion skall bestå i - en fullständig felsyn! De tidigare inläggen visar också på en fullständig och total oförmåga att sätta sig in i vad problemställningen handlar om. Dessutom visar de en fullständig brist på genomläsning av såväl våra förslag som betänkandet i sig. Det handlar inte om att skattemyndigheterna skall göra marknadsbedömningar osv., utan det handlar om att de skall bedöma om man är en sådan person eller befinner sig i en sådan situation att F-skatt i sig inte är det korrekta. Missbrukas detta, och det kan man inte veta i förväg, skall F-skattsedeln dras in, liksom även andra som missbrukar skatteregler skall sättas dit. Men det har ingenting att göra med reglerna för utfärdande av F-skattsedel. Jag tror, fru talman, att det i grunden är meningslöst att debattera det här med personer som inte tar sakfrågan på allvar. Jag tror att framför allt de blivande företagarna i stället får vara glada att det trots allt finns en minister som är något mer insatt i sakfrågorna. Jag får väl sätta mitt hopp dit i stället.
Fru talman! Att driva fram en möjlighet att få snabbare F-skattsedelsbeslut skulle föda en väldig ryckighet. Systemet skulle överbelastas av att man måste rycka ut personer med F-skattsedel när det inte fungerar. Det här är en risk som ni verkar ha bortsett från i reservationen. I reservationen stod det också om näringsklimatet i Sverige. Det var därför jag tog upp den i mitt anförande. Det stod att det var uruselt. Det stod att det var dåligt. Detta är helt osant. Vi har ett gott näringsklimat i Sverige. Jag är litet besviken på att man försöker komma undan sin egen reservation från Folkpartiets sida, och komma undan vad som står i texten i denna reservation. Där nämner man också näringsklimatet som sådant.

Fru talman! Med utgångspunkt från att reservanterna skulle ha hävdat att en friare tillämpning av F skattsedeln skulle lösa landets problem, vilket jag inte kan se att vi har skrivit eller på något sätt antytt, gjorde herr Granberg en väldig sväng ut i den ekonomiska historien de senaste decennierna. Jag tror nästan att han också trodde på den variant som han levererade. Det blir ensidigt när man själv bestämmer hur man vill skriva historien. Det finns knappast någon ödmjukhet inför de svårigheter som landet har gått igenom där olika regeringar har haft ansvar och vidtagit åtgärder för att komma ur problemen. Jag skulle vilja rekommendera en litet större ödmjukhet och kanske litet färre "guldår". Åter till skattsedeln som det handlar om. Ingen av oss tror att detta löser arbetslösheten eller skapar ett helt annat företagarklimat i Sverige. Men F skattsedeln har ett symboliskt värde för den som vill försöka. Herr Granberg sade att man nog skall vara tacksam om myndigheten granskar i förväg och talar om huruvida man är lämplig som företagare. Jag kan se den unga kvinna eller man som vill göra ett försök att starta någonting. Skall man då vara tacksam om myndigheten över glasögonen kikar ned på en och säger: Du är nog inte riktigt lämplig. Vi har inte förtroende för dig. Det är detta vi vänder oss emot. Låt oss visa förtroende för de människor som vill försöka att skapa någonting och ta ett eget ansvar för detta! Vi är beredda att vara med och dra in detta om man har misskött sig. Men det är en väldigt stor skillnad om man i efterhand drar in någonting när man har ett misslyckande, ett överskridande av reglerna eller en brottslig verksamhet att peka på. Vi vill inte vara med om att i förväg klassa ut någon. Det är det vi kritiserar.
Fru talman! Här är det tre partier i en och samma reservation. Holger Gustafsson menar inte att det här skall lösa arbetslösheten. För andra partier som är med på reservationen, bl.a. Moderaterna, verkar det nästan handla om en total lösning på detta med arbetslösheten. Jag vet inte riktigt hur jag skall tolka det. Men jag vill återigen tillbaka till problemet. Visst hoppas jag när det gäller den här kvinnan som Holger Gustafsson pratade om att Riksskatteverkets översyn ger resultat så att vi kanske får en ändring av begreppet näringsverksamhet. Men mår den här kvinnan sämre om vi nu säger att vi inte tror på hennes affärsidé än om vi om en månad säger: Det höll inte?
Fru talman! Hon mår väsentligt sämre, och svenska folket mår väsentligt sämre, om vi utan anledning dömer ut människor i förväg.
Fru talman! I det här fallet skulle det ju finnas en anledning och en motivering till varför man gör det. Jag har svårt att se att någon skulle säga: Du får aldrig starta - utan att motivera varför. Självfallet måste det finnas med en anledning till varför man inte får F Jag har svårt att se att smärtan skulle vara större. Tror man på en idé och på en satsning av företagsformat, så är smärtan lika stor om det visar sig att det inte går efter en månad som om det går åt pipan direkt.
Fru talman! F-skattsedeln fungerar sedan sin tillblivelse som legitimation för seriösa företagare. För konsumenten innebär den ett kvitto på att den som utför ett jobb fullgör sina skattemässiga och andra förpliktelser gentemot samhället och konsumenterna. Det är också en trygghet för beställaren att inte råka ut för obehagliga överraskningar i efterhand. Det är en viss trygghet också för seriösa företagare gentemot illojal konkurrens från mindre nogräknade konkurrenter. Vi använder det som förutsättning och legitimator vid t.ex. ROT-avdrag. Det är därför viktigt för såväl beställare utförare - och för samhället - att tilldelningen av F-skattsedel sker på ett korrekt sätt. I begreppet korrekt sätt ligger också att den som avser, och har förutsättningar för, att bedriva näringsverksamhet också skall tilldelas en F skattsedel. Det ligger i sakens natur att det vid något tillfälle, och i enskilda fall, kan uppstå tveksamheter och tvister. Dessa oklarheter bör så långt möjligt elimineras. Betänkandets förslag innebär att F skattsedel skall utfärdas om inte skattemyndigheten har skälig anledning att anta att näringsverksamhet varken bedrivs eller kommer att bedrivas. Det förefaller nu att vara en väl avvägd gränsdragning, men jag utesluter inte att ytterligare anpassningar till en mer och mer flexibel arbetsmarknad kan komma att behövas. Men att, som reservanterna föreslår, enbart avslå ansökningar om personen i fråga har näringsförbud, vore att gå alltför långt i liberalisering. Då förlorar ju F-skattsedeln sin roll som legitimation, och det kan väl ändå inte vara avsikten, eller hur? I debatten tycker jag att det finns starka överdrifter. Det finns närmast en nidbild av svårigheterna med att få F-skattsedel. Jag har gjort en kontroll i egen skatteförvaltning. Under det här året har 900 ansökningar behandlats. 30 har fått avslag. Fyra av dessa har fått det på grund av tveksamhet omkring huruvida den ansökande skulle komma att bedriva näringsverksamhet. Det kan vara fyra för mycket, jag har inte haft möjlighet att tränga in i detaljerna i dessa enskilda fall. Men i värsta fall är det alltså fråga om fyra av 900. Ni försöker däremot ge intrycket att det närmast är omöjligt att få F-skattsedel. Jag tror att de vore väldigt nyttigt för företagandet i det här landet om denna mytbildning kunde upphöra. En sådan mytbildning riskerar ju att medverka till att presumtiva företagare helt enkelt avstår från att ansöka om F-skattsedel för att man tror att det inte är lönt att ansöka. Nej, låt också er beskrivning av verkligheten baseras på en bejakande och positiv attityd. Det kommer vi alla att tjäna på. Avslutningsvis ett råd i all välmening till Lars U Granberg: Jag tror att kravet på saklighet och objektivitet gör det litet vanskligt att använda överdrifter som "guldläge" i alltför stor omfattning och så flitigt som Granberg gjorde. Vi har förvisso kommit en bra bit på väg. Mycket återstår dock alltjämt att göra. Vi har anledning att ta oss an såväl nutida som framtida problem med litet större ödmjukhet än vad Lars U Granberg gav intryck av. Jag ber att få yrka bifall till hemställan i betänkandet.

Fru talman! Rolf Kenneryd sade att vi skall sluta med mytbildning om att det här är svårt eller omöjligt. Ungefär så sade han. Det är självklart inte så att vi bedriver någon mytbildning om att det är svårt eller omöjligt. Men det kommer hela tiden fram fler och fler rapporter om och exempel på att människor antingen så att säga i förväg får beskedet att det inte är någon idé att de går hela vägen fram eller att enstaka människor faktiskt får ett formellt nej. Det jag framför allt tycker är ett mycket onödigt problem, är att människor får vänta orimligt länge på att få sin F skattsedel i handen. Upp till ett år är inte alls ovanligt tyvärr. Bland de 900 tror jag att Kenneryd kommer att finna att en mycket stor andel har fått vänta orimligt länge på att kunna få ut sin F-skattsedel och därmed kunna fakturera sina kunder och på det sättet få snurr på verksamheten. Just därför att jag inte vill bidra till någon mytbildning vill jag läsa upp det som står i reservationen för dem som inte har läst den men som av misstag har hört vad Granberg sade. Där står följande: "Detta rimmar illa med de nya, mindre tjänsteföretag som växer fram - och som skulle kunna vara många fler om företagarklimatet i Sverige vore bättre." Allt är inte jättedåligt, nattsvart och omöjligt, men erfarenheten och situationen kan lära oss att det kan bli bättre. Jag tror att om människor slipper känna att de automatiskt misstänks för att vara skurkar därför att de inte har ett stort kapital utan bara vill bedriva sin verksamhet i ett tjänsteföretag skulle företagarklimatet vara bättre.
Fru talman! Karin Pilsäter och jag brukar en och annan gång debattera om vi har rätt verklighetsuppfattning. Det har hänt någon gång tidigare. Jag tror mig våga påstå att jag har en ganska god verklighetsuppfattning när det gäller denna fråga. Jag har också ryktesvägen hört att det skulle ta otillständigt lång tid i alltför många fall. Efter att ha trängt in i detta - åtminstone på hemmaplan, men jag kan inte garantera att det helt och fullt är allmängiltigt - tror jag icke att det är på det sättet. Vad är det som säger att detta måste, som Karl-Gösta Svenson brukar hävda, klaras av på 20 minuter när man behöver så oändligt lång tid för att besluta sig för och analysera om man skall starta ett företag? När man väl är färdig med detta har man så bråttom att man inte skall behöva mer än 20 minuter för detta. Det måste ju finnas någon rimlig tidsåtgång också för ett sådant här förfarande.
Fru talman! Någonstans känner jag att det börjar bli uppenbart för de flesta att det ligger mer i det som vi har att säga i reservationen än vad de andra vill erkänna, eftersom de måste svänga sig så väldigt mycket med helt andra frågor. Nu blandas Karl-Gösta Svenson in, då han refererade ett förslag som kommer från ytterligare ett annat ställe. Det är ingen som har föreslagit några 20 minuter. Men jag tycker att det finns en skillnad mellan 20 minuter och t.ex. elva månader, där man skulle kunna dra sig litet närmare 20 minuter från de elva månaderna. Det tror jag skulle vara bra. Jag tror också att vi kan ha olika verklighetsbilder beroende på vilken del av verkligheten som vi tittar på. Jag kan ge exempel på en kvinna som ville bli dagbarnvårdare i egen regi och fick nej till F skattsedel därför att hon hade för få kunder, dvs. för få barn. Men om hon hade fått fler barn hade kommunen inte godkänt att hon hade så många barn och därmed inte gett familjerna kommunalt bidrag. Därmed hade verksamheten inte kunnat bedrivas. Den typen av hinder handlar inte om att man skulle vara en allmän skummis eller vara en person som konkurrerar ut någon annan med orimliga metoder. Det handlar om att man måste få bedriva en typ av verksamhet som har visat sig inte passa in i de gamla regelverken. Det är i detta sammanhang som vi måste föra frågorna framåt. Jag tror säkert att verkligheten och tiden kommer att visa att det ligger väldigt mycket mer i det som vi skriver än vad man från majoritetens håll vill säga. Jag får väl hysa mitt hopp till skatteministern.

Fru talman! Jag delar Kenneryds uppfattning. Jag tror inte heller att det är omöjligt att få någon F skattsedel. Både Kenneryd och jag vet att det inte är det. Men vad vi vill är ju att ytterligare förenkla systemet. Det sker ju i dag någonting med nya företagsformer, egenföretagare som startar vid en dator. Det sker så mycket annat i dagsläget. Varför skall vi hindra dessa människor från att utvecklas om de vill utveckla sig och starta eget. Det är där jag menar att vi skall se till att underlätta för allt vad företagsamhet heter i det här landet. Vi behöver alla människor i arbete. Om det är fråga om 1, 10 eller 100 spelar mig ingen större roll. Även om det bara handlar om en människa, så har vi i alla fall hjälpt den människan.
Fru talman! Självklart skall det vara möjligt för dem som skall bedriva seriös företagsverksamhet att få F-skattsedel. Jag hävdar att det i allt väsentligt är på det sättet. Det kommer att ske förbättringar med anledning av det beslut som vi är på väg att fatta. Det kan ändå finnas några enstaka personer som kan råka ut för bekymmer. Låt oss då titta på dem. Men låt oss inte falla inte falla in i en argumentation som innebär att vi ger människor intryck av att det är nästintill omöjligt att få en F-skattsedel. Jag vill åter ställa den fråga som jag tidigare ställde till Jan-Olof Franzén. Anser herr Franzén att ert förslag om gränsdragning också tillgodoser det krav som skall ställas på en F-skattsedel att fungera som legitimation för att det är ett seriöst företag?

Fru talman! Jag håller med Rolf Kenneryd om att man skall vara ödmjuk. Men det utesluter ändå inte att man kan plocka upp stenar som är kastade i glashus i exempelvis budgetdebatten när det talades om det som jag tog upp i mitt inlägg, nämligen att det var guldläge 1994 och att det var fyrklöverregeringen som vände på utvecklingen. Varför skall vi förvandla den osanningen till en sanning?

Fru talman! Betänkandet om utfärdande av F skattsedel har till syfte att förenkla för den som vill starta företag. Därför skall reglerna för att få F skattsedel bli mer generösa. Detta kan man, som flera talare redan har sagt, betrakta som att man har kommit en bit på väg. Vi från Vänsterpartiet har valt att ställa oss bakom betänkandet. Vi tror att det är en nyttig signal till de skattemyndigheter som i dag kanske är litet för stränga i sin tolkning när det gäller att utfärda F Sedan går naturligtvis meningarna här brett isär om huruvida det förslag som vi nu diskuterar är tillräckligt eller inte. Det finns som bekant en reservation fogad till betänkandet. Frågan gäller i första hand avgöranden kring om det är fråga om näringsverksamhet eller inte. Problemet är många gånger att det är i efterhand som man kan avgöra på vilket sätt verksamheten har bedrivits, kanske t.o.m. i samband med taxeringen. Just detta faktum kanske talar för att det är nödvändigt att reglerna mjukas upp. Det kan t.ex. vara svårt för den enskilde företagaren att redan innan han startar sin verksamhet kunna informera om och veta hur många uppdragsgivare han kommer att ha. Nu görs en översyn av praxis när det gäller de s.k. självständighetskriterierna. Det är viktigt med tanke på de förändringar som vi står inför och de nya typer av tjänsteföretag som trots allt växer fram. Personligen tycker jag att denna översyn kanske skulle ha gjorts innan vi har denna debatt och fattar beslut om F-skattsedeln för att detta på ett bättre sätt skulle kunna fasas in i de beslut som fattas här i dag. Nu är i alla fall denna översyn på gång, och vi får väl anledning att återkomma i fråga om detta till våren. Det har förts fram krav på att den som vill skall kunna få en F-skattsedel. Jag tycker att den som vill skall kunna starta företag i det här landet. Men det finns också ett regelverk att se till. Sedan får man inte heller glömma bort konsumentperspektivet. Det är viktigt att veta att de krav som vi ställer på företagande och företagarna också uppfylls. Efter det att F-skattsedeln infördes har det underlättat avsevärt när det gäller att fastställa vem som har betalningsansvar för skatter och avgifter. Innan vi hade F-skattsedeln kunde det hända att många uppdragsgivare i efterhand såg sig skyldiga att betala skatter och avgifter. Det var för många människor en mycket negativ upplevelse. Om det började delas ut F-skattsedlar till höger och vänster kunde ju det komma att innebära att vi går tillbaka till den problematik som fanns tidigare. Det är många som talar om att underlätta för företagande. Det gör även vi i Vänsterpartiet. Det är viktigt att se över de många regelsystem som handlar om både små och stora företag. Många gånger är regelverket avpassat för stora företag men appliceras också på små företag. Vi ser att överensstämmelsen där inte har varit så bra. Kanske inte i dagens debatt men i varje fall i debatten förut har jag hört att villkoren för företagandet handlar om minuter. Det har väl sin upprinnelse i Att tala om tidtagarur och om mätande av handläggningstider tycker jag för ned debatten på en konstig nivå. Alla tjänar vi väl på att ärenden åtminstone handläggs ordentligt. Inte minst gäller det dem som vill starta ett eget företag. Jag kan tänka mig att de flesta som startar företag gör det efter moget övervägande. Man planerar, beräknar, gör kalkyler, undersöker kundunderlag osv. Jag tror inte att det precis är så att man när man vaknar på morgonen, efter att ha fått en fix idé, kastar sig på telefonen för att ringa skattemyndigheten eller hänger på låset där. Skulle det sedan visa sig att man vid lunchtid inte har fått en F-skattsedel släpper man hela projektet. Jag tror inte att det fungerar på det sättet. Jag hoppas och tror att det beslut som vi i dag fattar kommer att göra det lättare för människor att få en F-skattsedel. Fru talman! Vi i Vänsterpartiet har inga reservationer i detta ärende, utan jag instämmer i det som sägs i betänkandet.

Fru talman! Egentligen hade jag inte tänkt begära ordet i den här debatten, men jag finner det angeläget att markera Miljöpartiets inställning i den här frågan, som kanske blivit något mera polariserad än vi från början hade tänkt oss. Vi har valt att ställa oss bakom utskottets förslag i betänkandet. Vi anser att det är en klar förbättring jämfört med hur det tidigare varit. Det blir enklare att få en F-skattsedel när man väl bestämt sig för att starta ett företag. Vi tror inte att det är särskilt lyckat att helt undanta de krav som ställs på den som vill starta ett företag. Vi kan inte se att det skulle vara någon vits med att vakna upp på morgonen för att sedan bestämma sig för att samma dag bli företagare. Jag har själv arbetat med rådgivning till människor som vill starta företag. Jag vet därför att det här omges av en ganska långdragen process när det gäller att undersöka om det finns underlag för verksamheten i fråga. Jag har också själv under många år drivit verksamhet och vet att det inte är lämpligt att behandla företagsamhet på nämnda sätt. F-skattsedeln är, som någon här var inne på, en sorts trygghetsbevis för att det ställts vissa krav på företaget. I budgetdebatten häromveckan raljerade jag om 20-minutersförslaget. Varför inte i stället låta folk födas med F-skattebevis? F:et får stå för födsel. Det är dock inte detta som är problemet för företagandet i vårt land. Det finns redan former för den sortens uppdragsverksamhet som det väl snarast hänsyftas på när det gäller detta med att snabbt få ett F-skattebevis. Vi behöver inte använda företagandet för att lösa kortvariga projekt och den sortens företagsidéer. Det är först när man har väl underbyggda och seriösa affärsidéer som det kan bli aktuellt att ansöka om F-skattebevis. Generellt är det då inte svårt att få ett sådant.

Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till reservationen avseende mom. 1 och mom. 2 i motsvarande del, där Eurovinjettsystemet behandlas. Vår huvudsakliga invändning mot förslaget grundas på de tydliga försämringar som vissa grupper drabbas av. Det gäller då dels dem som innehar veteranfordon, dels dem som använder sig av olika typer av specialfordon. Vidare försämras situationen för den kategori vars fordonsskatt är lägre än vägavgiften. Fru talman! Detta är inte acceptabelt. Kostnadsökningen för de mindre lastbilsekipagen, som inte trafikerar de europeiska vägnäten, innebär en fördyring för många småföretagare. Varför har regeringen inte i förhandlingarna med motparten talat om att undantag för de mindre lastbilsekipagen ej är konkurrenssnedvridande? Ett förslag innebärande att lastbilar på mellan 7 och 12 ton ej blir vägavgiftsskyldiga förrän de används i en kombination där vikten är 12 ton skulle avsevärt förbättra situationen för många småföretagare. Såvitt jag kan bedöma borde ett sådant förslag kunna accepteras då det rör sig om lokal trafik som inte har någon inverkan på transporterna mellan medlemsländerna. Vidare är det felaktigt att väghållningsfordon undantas från vägavgift. För de flesta åkerier som blir tvungna att erlägga vägavgift är förslaget definitivt konkurrenssnedvridande. Varför undantag för väghållningsfordon, till men för åkerinäringen i stort, när undantag inte har införts för veteranbilar, mindre lastbilar och specialfordon? Tveklöst är det, som jag ser saken, intressant för alla som drabbas av förslaget att få höra majoritetens förklaring till att just veteranbilar drabbas av en skattechock och att mindre lastbilar och specialfordon får höjda kostnader, medan väghållningsfordon erhåller undantag. Det är ingen marginell företeelse när 65 000 lastbilsägare berörs av förslaget. Vidare är det märkligt att inte utrymmet för korttidsavställning är åtgärdat. Fru talman! Enligt min mening, utifrån den argumentation som jag har fört, vore det faktiskt på sin plats att det här förslaget i viss omfattning justerades, kanske via en återremiss eller på något annat sätt. Jag hoppas och tror att majoritetens representant tar tillfället i akt och på något vis kommenterar just vad som sagts i det avseendet. Kanske är det framför allt kategorin veteranbilar som hårdast drabbas av just detta förslag.

Fru talman! Även vi i Folkpartiet står i grunden bakom förslaget om att genomföra reformen om vägavgifter, men det finns fortfarande några problem här. Det vore bra om man yrkade bifall till reservationen, för därigenom ges regeringen i uppdrag att i samråd med EU-kommssionen försöka hitta lösningar. Vad jag framför allt vill peka på är veteranbilarna. Här handlar det ändå om människors hobby, inte om en näringsverksamhet som lastbilar väl i övrigt normalt handlar om. För ett par år sedan genomfördes ju en reform för hobbyfordon. Mer än 30 år gamla bilar skulle slippa fordonsskatt. Men man tar inte ut gamla bilar för att bara åka omkring med dem, utan det rör sig om ren hobbyverksamhet. Det gäller att hitta en lösning där. En annan sak som jag särskilt vill peka på är de små och lätta lastbilarna. Det gäller framför allt småföretag och transporter i storstadsregionerna, alltså korta transporter. Som Ola Sundell sade är man knappast ute och åker på de stora vägarna. Många av de här fordonen kommer att få kraftiga kostnadshöjningar, vilket inte var tanken. Dessutom finns, som jag ser detta, risken att de små distributionsföretagen behåller äldre fordon längre. I och med att det blir en kostnadsökning minskar deras möjligheter att byta ut bilparken. Det gör att det kan få negativa effekter på stadsmiljön. Speciellt i storstadsregionernas stadskärnor är distributionstrafiken en väldigt stor källa till utsläpp av bilavgaser. Det här är de två viktigaste skälen som vi från Folkpartiet ser för att bifalla reservationen och därmed ge regeringen i uppdrag att återkomma med förbättringar.

Fru talman! Fyrpartiregeringen införde ett undantag från fordonsskatt för fordon som är äldre än 30 år. Nu håller detta undantag på att urholkas. Veteranfordonens skattebefrielse raderas ut i ett enda slag. Samtidigt minskar möjligheten att begränsa skattekostnaden genom att ställa fordon under en kort period. Ett hobbyfordon som skall visas på utställningar och köras till träffar vid en handfull tillfällen under sommarhalvåret kommer i praktiken att drabbas av en vägavgift för hela sommarhalvåret och dessutom av den avgift som tas ut vid återbetalning av vägavgift. Det innebär att den som innehar en hobbylastbil med högst tre axlar måste börja säsongen med att erlägga mer än 6 000 kr i vägavgift för att till hösten få tillbaka hälften minus 210 kr. För ett veteranfordon innebär detta en skattehöjning på drygt 3 000 kr. Om det rör sig om en större lastbil blir skatteökningen ca 5 000 kr. Anser verkligen utskottsmajoriteten att detta är rimligt? Skattebefrielsen för hobbyfordon har tillkommit för att underlätta innehavet av samlarfordon och har inte gett upphov till några tillämpningsproblem. De skäl som har motiverat införandet av skattebefrielsen gäller fortfarande. Utskottsmajoritetens argument för att inte behålla undantaget med 30-årsregeln är risken att 30 år gamla lastbilar börjar användas kommersiellt. En sådan skrivning tyder inte på någon djupare insikt i hur den yrkesmässiga trafiken fungerar. Tror verkligen utskottsmajoriteten att en kommersiell aktör för att slippa en årlig vägavgift på 10 000 kr skulle börja köra med 30 år gamla bilar som drar dubbelt så mycket bränsle? Resultatet skulle bli en kraftig förlust eftersom bränslekostnaderna är mycket högre än vägavgiften. Ett sätt att ändå lindra utskottsmajoritetens oro för att enskilda personer skall använda gamla bilar kommersiellt vore att ställa krav på trafiktillstånd för att köra kommersiellt. Fru talman! Jag vill gärna höra hur företrädaren för utskottsmajoriteten ser på möjligheten att behålla undantaget för veteranfordonen. Jag är beredd att yrka på återremiss av ärendet för att ge majoriteten mer tid.

Fru talman! Låt mig inledningsvis yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationen. I dag tar de flesta länder i vår omvärld ut avgifter i någon form av tung trafik. I dag måste svenska åkare betala vägavgift eller vägtullar när de kör på motorvägar i Europa. I dag kör de utländska åkarna i Sverige utan att betala någon vägavgift eller vägtull. Enligt ett direktiv har EU:s medlemsstater rätt att införa vägavgifter på motorvägar, flerfiliga vägar av motorvägskaraktär, broar, tunnlar och bergspass. ton. Vägavgiften skall stå i relation till hur länge vägen, bron etc. används, men en medlemsstat får också föreskriva att dess egna åkare skall erlägga vägavgift för hela vägnätet och för ett helt år. Danmark, Belgien, Nederländerna och Luxemburg om ett gemensamt vägavgiftssystem, det s.k. Eurovinjettsystemet. Sverige har sedan några år tillbaka velat ansluta sig till avtalet, och efter slutförda förhandlingar föreslår nu regeringen att riksdagen godkänner protokollet om Sveriges anslutning. Detta innebär att för svenska fordon föreslås att vägavgift tas ut för perioden av ett år och på hela vägnätet samt att fordonsskatten sänks, dock högst med ett belopp som motsvarar kostnaden för ett vägavgiftsbevis. För utländska fordon föreslås att vägavgift tas ut för dag, vecka, månad eller år och på vissa delar av vårt vägnät. Från utskottsmajoritetens sida anser vi att det är viktigt att Sverige ansluter sig till det avgiftssystem som införts i de fem avtalsslutande länderna och tillstyrker därför regeringens förslag. Anslutningen till systemet har stora fördelar, inte minst för svensk åkerinäring som därmed kan stärka sin internationella konkurrenskraft och få mer likvärdiga villkor jämfört med åkare från andra länder. Har man erlagt sin vägavgift kan man framdeles köra fritt inom hela avtalsområdet utan att behöva erlägga ytterligare avgifter. En skatteskärpning kommer dock att uppstå för vissa fordonskategorier vid en anslutning till systemet. Det gäller de svenska motorfordon som i dag har en låg fordonsskatt som i en del fall kan komma att belastas med nästan hela vägavgiftens belopp. Denna effekt kan inte undvikas vid en övergång till en mer enhetlig beskattning utan får accepteras. Även om det kan röra sig om ganska stora belopp är det viktigt att påpeka att de lastbilar som berörs har i dag en så låg fordonsskatt att en ytterligare sänkning inte är möjlig med hänsyn till de minimiregler som gäller inom EU. Även lastbilar med en årsmodell som är 30 år eller äldre och som nu är helt befriade från fordonsskatt kommer att ingå i det föreslagna systemet. Det innebär att de kommer att omfattas av vägavgift. Men det finns möjligheter att anpassa vägavgiftsuttaget i de fall då ett fordon används under kortare period, eftersom fordonsinnehavaren har rätt till återbetalning av vägavgiften för det antal hela månader som återstår när fordonet inte längre brukas. Fru talman! Övergången från fordonsskatt till vägavgift är neutral för den helt övervägande delen av fordon, men som jag redogjort för blir det skatteskärpning för vissa fordonskategorier. Från utskottsmajoritetens sida är vi inte nu beredda att ta ställning till frågan om ett svenskt undantag för veteranfordon eller andra fordon. Ett undantag måste även godkännas av kommissionen. Vi förutsätter dock att regeringen uppmärksammar dessa frågor.
Fru talman! Jag fick inget svar på min fråga om det verkligen är rimligt att man lägger på ökade skatter på veteranfordonen, 3 000 kr eller 5 000 kr. Jag fick inte heller något svar på frågan om majoriteten verkligen har tänkt att det finns en risk att företagare skulle börja använda 30 år gamla bilar bara för att slippa en vägavgift.
Fru talman! När det gäller veteranbilarna måste man, som jag sade tidigare, ha ett undantag från kommissionen om de inte skall omfattas av systemet. I dag är det enbart Nederländerna som har ett sådant undantag för veteranbilarna. Vi skriver i betänkandet, som säkert Michael Stjernström har läst, att vi tycker att vi skall ha en viss försiktighet när det gäller den typ av generella undantag, som ju 30-årsregeln innebär. Det är konkurrensneutralitet, trafiksäkerhets och miljöskäl som talar för att vi skall ha den här försiktigheten. Vidare skriver vi i betänkandet, om Michael Stjernström har läst det, att vi har förståelse för önskemål om en fortsatt befrielse för de mer genuina samlarfordonen. Och vi skriver att vi utgår från att regeringen noga följer och har uppmärksamhet på den här frågan.
Fru talman! Det är klart att man läser utskottsbetänkandet - det är inget tvivel om det. Tyvärr är betänkandet mycket dåligt underbyggt. Det finns ingen rim och reson i argumentet att man skulle börja använda 30 år gamla bilar i åkerinäringen. Det är en väldigt stor skillnad mellan att ha förståelse för de problem som orsakas i och med de nya skatterna och att åtgärda dem.

Fru talman! Som jag sade tidigare har vi stor förståelse för dem som har de riktigt genuina veteranfordonen. Den här frågan kommer med största sannolikhet att tas upp igen. Det kan jag säga till Michael
Fru talman! Det är med viss besvikelse som jag har lyssnat på majoritetens representant. Inte med ett ord har hon kommenterat något konkret förslag till förändring och förbättring på det här området. Såvitt jag vet har det in i det sista förts ett resonemang mellan näringen och regeringen för att få till stånd en förändring beträffande veteranbilarna som gör att situationen förblir ungefär densamma som tidigare. Då vore det väl skäl att här och nu stödja detta fullt ut. Det är egentligen märkligt att man har problem att acceptera undantag just i denna sektor när man har accepterat undantag för väghållningsfordonen. Det skulle jag vilja ha en kommentar till.
Fru talman! Väghållningsfordon kommer även fortsättningsvis att vara belagda med en fordonsskatt. Det är detta som är skillnaden. Samtliga lastbilar med en bruttovikt som överstiger 12 ton i vårt land kommer att vara skattepliktiga. Eftersom de är belagda med fordonsskatt omfattas de inte av vägavgiftssystemet. Om ett lättare fordon väger t.ex. 7 ton och har en anordning - en släpvagn som väger 5 ton - som kan hakas på, då blir bruttovikten 12 ton och då kommer man att anslutas till systemet. Men understiger fordonets bruttovikt 12 ton blir man inte ansluten till systemet. När det gäller veteranbilarna har jag svarat Michael Stjernström. Jag utgår ifrån att även Ola Sundell lyssnade på det svaret. Vi kommer återigen att diskutera den här frågan, men vi kommer knappast att föra fram att det skall införas en 30-årsgräns. Men vi kommer att slå vakt om de genuina samlarfordonen.
Fru talman! Jag har lyssnat, men resultatet är ju ganska magert. Den här gruppen fordonsägare drabbas väldigt hårt. Att här och nu i kammaren direkt slå till vore som en straffspark för majoritetens representant. Alla som berörs av de äldre fordonen skulle faktiskt jubla då. Jag skulle tjäna en och annan poäng på mina argument, men det står inte alls i proportion till den förlust som dessa fordonsägare drabbas av på grund av detta förslag.
Fru talman! När det gäller veteranbilarna har vi skrivit att vi har förståelse för problemet. Vi vill att regeringen även i fortsättningen uppmärksamt skall följa ärendet. Som jag har sagt tidigare är jag övertygad om att den här frågan återigen skall tas upp. Men vi kommer inte att kunna ha en generell 30-årsgräns, utan det blir en annan lösning som man då får diskutera med kommissionen, eventuellt ett undantag.